Herr talman! Jag försökte sätta in Ånge i ett större sammanhang och nämnde politiken på olika områden. Jag vill knyta an till detta. Västernorrlands län har som bekant ett svagare och sämre vägnät än jämförbara län, det är bland de allra sämsta i landet. I olika sammanhang, bl.a. från centerns håll, har större anslag till vägarna begärts. Centern har t.ex. krävt ett vägpaket för Västernorrland. Det skulle självfallet ge möjlighet till förbättringar av infrastrukturen i Ånge. Jag vill nämna järnvägarna. I dagens Dagbladet, socialdemokratisk tidning i Sundsvall, finns det en ledare där det står: Skall Ånge resecentrum bli utan tågtrafik? Ånge är som bekant en gammal järnvägsknutpunkt. Detta visar kanske i ett nötskal risken för att man inte ser tillräckligt på kommunikationsfrågorna i stort och vikten av att tillfredsställande tågtrafik upprätthålls. I det här fallet skulle det vara fråga om ett snabbtåg söderifrån till Ånge. Persontrafiken på sträckan Sundsvall-Ånge-Östersund måste upprätthållas. Det är några exempel. Telekommunikationerna betyder enormt mycket för möjligheterna att utveckla en bygd och en kommun. Det skulle verkligen vara på sin plats att tidigarelägga televerkets investeringar, så att nya anläggningar och nya kablar blir verklighet betydligt tidigare än planerat. Jag tror att det enligt planerna skulle ta fem år. Det är alltså fråga om fiberoptisk kabel. Jordbruket och skogsbruket betyder väldigt mycket för Ånge. Riksdagens beslut i mitten av 80-talet om att jordbruksproduktionen i Norrland skulle motsvara 1984 års nivå har man inte lyckats förverkliga. Det är därför viktigt att kommande jordbrukspolitiska beslut får en inriktning som innebär att den jordbruksproduktion som erfordras ur sysselsättningssynpunkt och beredskapssynpunkt upprätthålls. Jag nämnde skatterna som ett exempel som talar emot glesbygden. Jag vill återkomma till att det gäller att man inom olika politikerområden tar regionalpolitiska hänsyn. Och industriministern är väl samordnare för dessa områden i regeringen. Jag hoppas därför att industriministern granskar de olika regeringsförslagen utifrån glesbygdens synpunkt. Det skulle även gynna Ånge kommun om beslutsfattarna konsekvent såg på förutsättningarna för glesbygden innan de fattar beslut.

Herr talman! Jag skall ta upp den elintensiva industrins problem och situation. I detta sammanhang krävs det konkreta beslut om politikens inriktning. Som jag sade i mitt svar kommer regeringen att lägga fram en proposition i höst i vilken hela energipolitiken behandlas. I energipropositionen kommer besked att ges, till industrin och andra som är beroende av energipolitiken, om de regler som kommer att gälla på lång sikt framöver. Det är viktigt, eftersom industrins investeringar och planering av produktion över huvud taget är beroende av långsiktiga besked i detta avseende. Vi måste åtminstone ge besked för 90-talet. Det finns en rad olika problem som vi måste reda ut. Och de gäller naturligtvis konkret vad det stora beslut som riksdagen har fattat om att avveckla kärnkraften kommer att innebära och vilka konsekvenser det kommer att få både när det gäller eltillförseln, elhushållningen men framför allt, tror jag, när det gäller priset på el. En utredning som har gått igenom detta har nyligen lagt fram sitt förslag. Efter att ha läst den utredningen tror jag att man kan säga att det avgörande för hur vi kommer att klara den elintensiva industrins situation framöver är vilken prissättningsprincip som vi kommer att använda för elen. Om vi använder marginalkostnadsprissättningen, som Eva Björne var inne på, kommer vi att få ett pris som kommer att innebära att stora delar av den elintensiva industrin slås ut ganska snabbt under 90-talet. Den skulle inte klara konkurrensen. Om vi däremot fortsätter i stort sett enligt de linjer som vi hittills har haft, som har varit baserade på en genomsnittskostnadsprissättning, så finns det möjligheter att skapa ett pris som gör också vår elintensiva industri konkurrenskraftig inför framtiden. Min inriktning och tro i detta arbete är att vi skall klara omställningen från kärnkraft till andra energislag, helst förnybara och inhemska, på ett sådant sätt att vi även klarar sysselsättningen i dessa branscher. En stor del, vilket har sagts här, av de industrisysselsatta i Västernorrlands län arbetar inom denna typ av industri. Socialdemokraterna vill inte genomföra en energiomställning som innebär arbetslöshet, regionala problem eller välfärdsproblem. Det har varit vår inriktning alltsedan vi engagerade oss i folkomröstningen för linje 2. Vår politik innebär att omställningen skall göras på ett sådant sätt att vi klarar dessa problem, och det är jag övertygad om att vi också kommer att göra. En del besked får lämnas i höst. Vi i regeringen väntar på en lång rad olika utredningar som vi skall använda som underlag för denna proposition. När dessa utredningar är klara och när vi har gjort våra utvärderingar och efter det att remissvaren har inkommit från olika myndigheter och organisationer, kommer vi att lägga fram vårt förslag. Det finns en kompakt majoritet i denna riksdag mot en utbyggnad av älvarna. Därför blir det naturligtvis inte någon utbyggnad, i varje fall så länge den majoriteten finns. Beträffande koldioxidtaket vill jag säga följande. Jag tycker att man kan diskutera hur klokt det beslutet är och om det kanske är dags att diskutera en omformulering. Någon folkomröstning anser jag inte att vi behöver, utan jag tycker att det finns en mycket talande majoritet i den svenska riksdagen när det gäller åt vilket håll energipolitiken skall föras i framtiden. Jag tror inte att en folkomröstning skulle tillföra oss någonting nytt. Martin Olsson tog upp olika politikområden och samordningen mellan dem. Jag håller med honom om att det är en utomordentligt viktig fråga. Vi måste samordna olika delar av politiken till en helhet som riktas mot de regionalpolitiska målen. Det gäller även inom näringspolitiken. I detta sammanhang kommer vägar, järnvägar, telekommunikationer och andra infrastrukturåtgärder att ha en stor roll i framtiden. Det är viktigt att det bl.a. inom näringspolitiken sker en samordning. Men det är viktigt att detta även sker inom regionalpolitiken. Den proposition som regeringen har lagt fram syftar till att samordningen mellan olika politikområden skall förstärkas genom att ökade resurser avsatts för det inom industridepartementet och genom att myndigheterna får mer konkreta mål och att detta följs upp genom olika utvärderingar. Sigge Godin ställde en rad konkreta frågor till mig. Jag vill säga att Ånge har fått olika lokaliseringar, också av statlig karaktär. SJ har fått regionalpolitiskt stöd för att flytta delar av sin hjulsvarvningsanläggning till Ånge. Det har getts särskilda stöd för att SJ:s telefonupplysningstjänst skall etableras i Ånge. Detta kommer att ge ett tjugotal sysselsättningstillfällen i en första etapp. Ytterligare 20 kommer att tillföras senare. De medel som kommer att frigöras genom försäljning av Industricentras lokaler, kommer att tillföras de kommuner där de dessa lokaler ligger. Det kommer även att gälla Ånge. Det finns många detaljfrågor i detta sammanhang. Det väsentliga nu är, enligt min uppfattning, att vi skall göra en ordentlig genomgång med företaget och i länsorganen. Vi skall även engagera oss centralt för att lösa de svåra problem som Ånge kommer att stå inför. Då får vi vidta de olika åtgärder som är möjliga inom de ramar som riksdagen har gett.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Först instämmer jag i vad Martin Olsson sade om infrastruktursatsningarna. Järnvägen är oerhört viktig, som Martin Olsson sade. Men det är också viktigt att väg E 75 fungerar. Det är en förutsättning för att människor skall våga etablera verksamhet i Ånge. I det avseendet behöver regeringen göra speciella insatser. Likadant förhåller det sig när det gäller teleförbindelserna. Den frågan har ju varit uppe här. Ånge är missgynnat i det sammanhanget. I och för sig har man dragit ut en ledning till det s.k. Callans Trä. Men det är egentligen det enda som har åstadkommits. AXE-systemet måste man också snabbt komma i gång med i Ånge för att man skall klara telekommunikationerna. Också i det avseendet kan man alltså göra en insats. Industriministern säger att långsiktiga besked måste lämnas i energifrågorna, och på den punkten är vi helt överens. Om jag nu tar fasta på detta, blir min fråga: Hur skall det gå i Ljungaverk om man inte får en frist fram till det att vi i Sveriges riksdag fattar beslut om de långsiktiga elpriserna? Vi borde rimligen ge Ljungaverk den här möjligheten. Det är det minsta som kan krävas i löftesväg när det gäller Ljungaverk — detta i förhållande till vad som skett i både Malmö och Uddevalla. Ljungaverk måste alltså få ett besked om att det går att under tre år framåt använda sig av billig norsk el. Under tiden hinner man pröva de andra frågorna. Jag tycker att Martin Segerstedt kunde ha fått det beskedet att vidarebefordra till människorna i Ånge — men han har nog redan avvikit. Jag ställde några frågor till industriministern, t.ex. om elkraften och Ljungaverk. Men jag har inte fått något svar på de frågorna. Jag ställde också en fråga om lokaliseringssamrådet. Inte heller i det avseendet har jag fått något svar. Vidare frågade jag om man temporärt kunde flytta Ånge från stödområde 2 till stödområde 1. Den frågan är också obesvarad. Vilka lösningar är tänkbara för den elkraftsintensiva industrin med tanke på konkurrenskraften på 90-talet? På den punkten har några antydningar gjorts om vad som kan vara aktuellt. Men frågan kvarstår ändå: Varför löser regeringen problemen i Malmö och Uddevalla snabbt och effektivt medan man låter Ljungaverk vänta i två år? Och inte nog med det — nu måste man vänta ytterligare. Dessutom överlåts ansvaret för förhandlingarna på de fackliga organisationerna. Det tycker jag är dålig politik med tanke på att Ljungaverk är en glesbygdsort där det inte finns några alternativ.
Herr talman! Jag är glad över det som industriministern sade om vikten av samordning. På den punkten är vi alltså helt överens. Jag lovar att försöka att följa vad som sker på området och att granska hur det blir med samordningen. För den som följer utvecklingen i Ånge kan detta tjäna som exempel. Det handlar då om i vad mån olika politikområden medför positiva eller mindre positiva effekter för en kommun som Ånge. Jag instämmer i de krav som framställts tidigare i denna debatt. De industriföretag som under lång tid har verkat i Ljungaverk skall alltså ta ett ansvar för sysselsättning och utveckling i den här bygden — en bygd som ju har lång industriell tradition. Det vore mycket tragiskt om det inte skulle gå att på ett eller annat sätt bygga vidare på nämnda industriella tradition. Jag har inte nämnt energipolitiken. Denna har ju också tagits upp i debatten. Jag vill tillägga att man under de tio år som har gått sedan folkomröstningen har utnyttjat tiden ganska dåligt. Vi måste ju klara den omställning som kommer i och med avvecklingen av kärnkraften. Industriministern var ju själv ledare för den linje som segrade vid folkomröstningen — innebärande att vi först skall bygga ut och att vi sedan skall avveckla. Själv hör jag till det parti som sade att det var bättre att stoppa utbyggnaden, eftersom man var överens om att avveckla. Västernorrlands län är ju ett län som producerar väldigt mycket elkraft. Det finns elkraftintensiv industri där. Men ”exporten” av elkraft till övriga delar av landet är också av stor betydelse. Jag vill minnas att länet står för ungefär hälften av den energi som produceras. Såväl ur regionalpolitisk synpunkt som ur rättvisesynpunkt skulle det vara synnerligen otillfredsställande om ett elkraftproducerande län som Västernorrlands län inte skulle kunna få en energipolitik som gör det möjligt för industrin att fortsätta att verka i länet. Vidare har jag tagit fasta på en annan detalj i industriministerns svar. Det gäller då Stiftelsen Industricentra. Det står i svaret att Ånge kommer att få del av medel som frigörs vid avvecklingen. Jag tycker att de åtta kommuner som det här är fråga om borde kunna få alla medel — inte bara en del av dessa — som frigörs vid avyttringen av de lokaler som Industricentra har.

Herr talman! Jag tackar industriministern för de här svaren. Det mest positiva var beskedet att så länge majoritet för att behålla de orörda älvarna finns i riksdagen skall älvarna inte röras. Sedan sade industriministern att kärnkraften skall vara kvar och att det inte behövs någon ny folkomröstning, därför att en sådan knappast skulle ge något annat resultat. Vi har under senare tid sett i massmedia att det finns andra strömningar bland oss svenskar. Vi har börjat tänka litet annorlunda när det gäller de energikällor som vi har att tillgå och den miljö som vi vill värna om. När det gäller koldioxidtaket förstår jag av industriministerns besked här att regeringen inte vill behålla det vid den nivå som riksdagen har beslutat utan vill tumma på det. Då skulle jag vilja säga att vi ju har ett globalt ansvar i vårt land. Vi borde väl överlåta åt de länder i tredje världen som har lättare att bränna ved och den typen av bränsle att få göra det. Det finns i alla fall bra mycket över 400 reaktorer ute i världen. Vi har de allra säkraste. Vi borde behålla dem åtminstone så länge som de är driftsäkra och på det viset behålla möjligheterna till den goda miljö som vi kan bidra till vårt globala ansvar med. Det var positivt att industrin skall få ett långsiktigt besked om elpriserna och eltillgången. Men det verkar vara ett stort problem för industriministern och för regeringen med de förutsättningar som industriministern här angav att i den elintensiva industrin få ett genomsnittspris som är konkurrenskraftigt ute på världsmarknaden, om man inte träffar ett specialavtal med just denna industri. Sedan har vi också problemet med ransonering. Kommer det att finnas tillräckligt med el, eller kommer hushållen och andra att bli utsatta för ransonering? Det kanske är bra med alla dessa utredningar som skall ligga till grund för höstens proposition, men man ställer sig mycket frågande och undrar: Är det inte oenigheten inom det socialdemokratiska partiet som man skall försöka lappa ihop till höstens partikongress?

Herr talman! Sigge Godin frågade varför Ljungaverket skulle behöva vänta. Nej, Ljungaverket skall inte behöva vänta, men vi måste gå igenom de olika processer som ingår i en sådan här fråga: Först diskussioner med företaget, sedan diskussioner om vad länsstyrelsen kan göra och till sist diskussioner mellan länsstyrelsen, kommun och regering. Denna process håller vi på med nu. Det väntas inte, utan jag skall träffa företrädare för Ånge kommun och länsstyrelsen i kort. Länsstyrelsen arbetar naturligtvis med dessa frågor. Det gick inte snabbare för vare sig Uddevalla, Malmö eller någon annan kommun. Vi måste ta det i denna ordning så att vi vet vad vi gör för någonting. Eva Björne tog upp långsiktigheten i energipolitiken. Den tycker jag är oerhört viktig. Det bästa man kan göra, om man vill sabotera långsiktigheten, är att sätta i gång en ny kärnkraftsdebatt, som Eva Björne vill ha. Här i riksdagen finns en mycket stor majoritet för fullföljande av folkomröstningsbeslutet. Jag tror att grunden till långsiktigheten är att vi ser till att vi fullföljer detta beslut. Men skulle vi ta upp en ny diskussion om kärnkraftens framtid i Sverige och inte respektera 1980 års folkomröstningsbeslut, får vi ingen långsiktighet i energipolitiken. Då får vi en debatt om vad det skall vara för energipolitik, och den kommer att ta sin tid. Om vi dessutom skulle fatta beslut om att ha kärnkraften också i fortsättningen innebär det att vi skulle få en ständig diskussion om hela energipolitiken. Om så någonting inträffar i någon reaktor i Sverige eller någon annanstans, skulle vi få en ny debatt. Detta är inte en långsiktighet som man kan leva med. Beträffande koldioxidtaket: Koldioxid är en av växthusgaserna. Det finns freoner, metaner och annat. Om vi skall diskutera hur vi skall klara växthusproblematiken skall vi diskutera alla gaserna samtidigt och se vad vi kan göra åt de olika gaserna, inte bara plocka ut en och titta på den. Om vi skulle följa riksdagens beslut om stopp för koldioxid, skulle vi omedelbart se till att det blev någon sorts ransonering eller hushållning i trafiken. Så fungerar det inte. Samtidigt har vi beslutat att sätta stopp för freonanvändningen, vilket betyder att vi minskar växthusgaserna radikalt. Det beslutet var inte ordentligt genomtänkt. Det hade inte heller föregåtts av ordentlig utredning. Jag tycker att vi måste titta på det närmare. Martin Olsson säger att 80-talet inte utnyttjades tillräckligt bra för att göra omställningen i energipolitiken. Jag vill säga att 80-talet användes precis på det vis som vi föreslog i vår avvecklingsplan i linje 2. Vi skulle använda 80 talet för forskning och utveckling och för att utveckla prototyper osv. för att redan under 90-talet starta övergången till andra förnybara energislag, för att få full effekt först på 2000-talet. Det var vår avvecklingsplan, och den har vi hållit till punkt och pricka och arbetat efter. Det beslut som vi skall fatta i höst innebär ingen försening av planen för avveckling av kärnkraften. Det är en myt som sprids i tidningarna, framför allt av Lennart Daléus i centern och en del andra som inte vill se vad som egentligen har hänt. Får jag till sist säga att de pengar som kommer loss genom försäljning av Industricentras lokaler skall helt, sedan lån och annat har klarats av, gå tillbaka till kommunen.

Herr talman! Gudrun Schyman har mot bakgrund av en intervju i Dagens Nyheter med statssekreteraren i justitiedepartementet, Sten Heckscher, frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att garantera de svenska domstolarnas oberoende.
Herr talman! Gudrun Schyman har mot bakgrund av en intervju i Dagens Nyheter med statssekreteraren i justitiedepartementet, Sten Heckscher, frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att garantera de svenska domstolarnas oberoende. Varken Sten Heckschers uttalanden i tidningsintervjun, de pågående samtalen mellan EG och EFTA-staterna eller några andra förhållanden utgör något hot mot de svenska domstolarnas grundlagsfästa oberoende. Gudrun Schyman har uppenbarligen missförstått innebörden av vad Sten Heckscher sagt. Några åtgärder av det slag hon efterlyser behövs således inte.
Varken Sten Heckschers uttalanden i tidningsintervjun, de pågående samtalen mellan EG och EFTA-staterna eller några andra förhållanden utgör något hot mot de svenska domstolarnas grundlagsfästa oberoende. Gudrun Schyman har uppenbarligen missförstått innebörden av vad Sten Heckscher sagt. Några åtgärder av det slag hon efterlyser behövs således inte. En av utgångspunkterna för diskussionerna mellan EG och EFTA-staterna om ett närmare och fastare strukturerat samarbete har varit att vi på flera områden kommer att ha gemensamma regler. Självfallet är det av största vikt att de gemensamma reglerna tolkas på ett enhetligt sätt. Om tilllämpningen av reglerna blir alltför olika i olika länder har själva idén med gemensamma regler förfelats. I de samtal som förs diskuteras därför flera olika metoder för att åstadkomma en enhetlig tolkning.
En av utgångspunkterna för diskussionerna mellan EG och EFTA-staterna om ett närmare och fastare strukturerat samarbete har varit att vi på flera områden kommer att ha gemensamma regler. Självfallet är det av största vikt att de gemensamma reglerna tolkas på ett enhetligt sätt. Om tilllämpningen av reglerna blir alltför olika i olika länder har själva idén med gemensamma regler förfelats. I de samtal som förs diskuteras därför flera olika metoder för att åstadkomma en enhetlig tolkning. Inom EG har den enhetliga tolkningen av EG-rätten säkerställts genom EG-domstolens praxis och av ett system med tolkningsbesked till nationella domstolar. Dessa besked gäller frågan hur en viss EG-regel skall förstås och inte hur den skall tillämpas i det enskilda fallet.
Inom EG har den enhetliga tolkningen av EG-rätten säkerställts genom EG-domstolens praxis och av ett system med tolkningsbesked till nationella domstolar. Dessa besked gäller frågan hur en viss EG-regel skall förstås och inte hur den skall tillämpas i det enskilda fallet.
Mycket talar för att ett system med tolkningsbesked från en gemensam domstol på internationell nivå skulle vara det effektivaste medlet att åstadkomma enhetlighet i det nya EFTA —EG-samarbetet. Samtidigt som EFTA-ländernas företrädare i diskussionerna med EG förklarat sig intresserade av att diskutera ett system med tolkningsbesked har man varit mycket noga med att markera att en sådan lösnings grundlagskonsekvenser måste studeras närmare.
Mycket talar för att ett system med tolkningsbesked från en gemensam domstol på internationell nivå skulle vara det effektivaste medlet att åstadkomma enhetlighet i det nya EFTA —EG-samarbetet. Samtidigt som EFTA-ländernas företrädare i diskussionerna med EG förklarat sig intresserade av att diskutera ett system med tolkningsbesked har man varit mycket noga med att markera att en sådan lösnings grundlagskonsekvenser måste studeras närmare. Inom justitiedepartementet håller vi nu på med att studera frågan för svensk del.
Inom justitiedepartementet håller vi nu på med att studera frågan för svensk del.
Herr talman! Jag skall be att få tacka justitieministern för svaret. Jag delar inte den uppfattning som förs fram i svaret, att jag uppenbarligen har missförstått innebörden av vad Sten Heckscher har sagt. Jag tycker inte att jag har gjort det. Jag har med mig artikeln, och jag kan redovisa vad som står i den. Jag menar att det inte är fråga om ett missförstånd.
Herr talman! Jag skall be att få tacka justitieministern för svaret. Jag delar inte den uppfattning som förs fram i svaret, att jag uppenbarligen har missförstått innebörden av vad Sten Heckscher har sagt. Jag tycker inte att jag har gjort det. Jag har med mig artikeln, och jag kan redovisa vad som står i den. Jag menar att det inte är fråga om ett missförstånd.

Jag tror inte att det är något större problem.” När man läser detta får man naturligtvis ett intryck av att vi i praktiken inte behöver göra några grundlagsändringar, eftersom domstolarna ändå kommer att rätta sig efter de tolkningsbesked de kommer att få. Annars skulle det nämligen bli för komplicerat, och enligt den praxis som har utarbetats kommer det att gå till på det här viset.
Jag tror inte att det är något större problem.” När man läser detta får man naturligtvis ett intryck av att vi i praktiken inte behöver göra några grundlagsändringar, eftersom domstolarna ändå kommer att rätta sig efter de tolkningsbesked de kommer att få. Annars skulle det nämligen bli för komplicerat, och enligt den praxis som har utarbetats kommer det att gå till på det här viset. Om de personer som nu arbetar med dessa saker — de personer som skall ställa sig frågan om vi över huvud taget i Sverige behöver ta upp diskussionen om ifall detta strider mot grundlagen eller inte — har den uppfattningen att detta inte spelar någon roll eftersom vi i praktiken ändå kommer att rätta oss efter tolkningsbeskeden, då menar jag att det är mycket allvarligt att dessa personer har den inställningen i en så viktig fråga.
Om de personer som nu arbetar med dessa saker — de personer som skall ställa sig frågan om vi över huvud taget i Sverige behöver ta upp diskussionen om ifall detta strider mot grundlagen eller inte — har den uppfattningen att detta inte spelar någon roll eftersom vi i praktiken ändå kommer att rätta oss efter tolkningsbeskeden, då menar jag att det är mycket allvarligt att dessa personer har den inställningen i en så viktig fråga. Jag skulle därför på nytt vilja fråga om uppfattningen inom departementet är att man kommer att rätta sig efter de tolkningsbesked man får och att det därför inte är nödvändigt att göra någon grundlagsändring.
Jag skulle därför på nytt vilja fråga om uppfattningen inom departementet är att man kommer att rätta sig efter de tolkningsbesked man får och att det därför inte är nödvändigt att göra någon grundlagsändring.
Herr talman! Jag vill poängtera att ett system med tolkningsbesked inte innebär att den internationella domstolen blir en överinstans i förhållande till våra svenska domstolar. Man kan i stället se det som ett samarbete, där den internationella instansen svarar för den abstrakta tolkningen av de överenskomna reglerna och de nationella domstolarna svarar för hur reglerna skall tillämpas i det konkreta fallet.
Herr talman! Jag vill poängtera att ett system med tolkningsbesked inte innebär att den internationella domstolen blir en överinstans i förhållande till våra svenska domstolar. Man kan i stället se det som ett samarbete, där den internationella instansen svarar för den abstrakta tolkningen av de överenskomna reglerna och de nationella domstolarna svarar för hur reglerna skall tillämpas i det konkreta fallet. Tolkningsbesked av detta slag är en ny rättsfigur i EFTA-länderna. I sak innebär den dock ingen större nyhet för våra domstolar i Sverige. Redan i dag tar domstolarna vid sin tolkning av lagarna hänsyn till våra internationella åtaganden. Högsta domstolen har exempelvis i ett avgörande 1988 givit uttryck för att en dom av Europadomstolen skall beaktas vid tolkning av en bestämmelse i rättegångsbalken.
Tolkningsbesked av detta slag är en ny rättsfigur i EFTA-länderna. I sak innebär den dock ingen större nyhet för våra domstolar i Sverige. Redan i dag tar domstolarna vid sin tolkning av lagarna hänsyn till våra internationella åtaganden. Högsta domstolen har exempelvis i ett avgörande 1988 givit uttryck för att en dom av Europadomstolen skall beaktas vid tolkning av en bestämmelse i rättegångsbalken.
Ett tolkningsbesked kan mot den bakgrunden beskrivas som ett förhands besked om vad våra internationella åtaganden innebär. Och detta strider inte mot grundlagen.
Ett tolkningsbesked kan mot den bakgrunden beskrivas som ett förhands besked om vad våra internationella åtaganden innebär. Och detta strider inte mot grundlagen.
Herr talman! Jag kan inte tolka svaret på annat sätt än att de regler som kommer att vara giltiga inom EG, som EG-domstolen tillämpar och som genom ”samarbete” kanske kommer att gälla för en framtida EES-domstol, också i praktiken kommer att bli giltiga i Sverige. Är detta en riktig tolkning av svaret?
Herr talman! Jag kan inte tolka svaret på annat sätt än att de regler som kommer att vara giltiga inom EG, som EG-domstolen tillämpar och som genom ”samarbete” kanske kommer att gälla för en framtida EES-domstol, också i praktiken kommer att bli giltiga i Sverige. Är detta en riktig tolkning av svaret?
Herr talman! Svaret skall uppfattas så, att den internationella domstolens ställningstaganden i abstrakta frågor, tillsammans med alla övriga rättskällor, kommer att ligga till grund för de svenska domstolarnas bedömning.
Herr talman! Svaret skall uppfattas så, att den internationella domstolens ställningstaganden i abstrakta frågor, tillsammans med alla övriga rättskällor, kommer att ligga till grund för de svenska domstolarnas bedömning.
Herr talman! Jag måste erkänna att jag inte är så bevandrad i juridiken att jag riktigt inser vad som är skillnaden mellan de abstrakta ställningstagandena och de praktiska konsekvenser dessa kommer att få för Sveriges del. Jag förstår att EES-domstolen inte kommer att fatta detaljbeslut om olika saker.
Herr talman! Jag måste erkänna att jag inte är så bevandrad i juridiken att jag riktigt inser vad som är skillnaden mellan de abstrakta ställningstagandena och de praktiska konsekvenser dessa kommer att få för Sveriges del. Jag förstår att EES-domstolen inte kommer att fatta detaljbeslut om olika saker.
Men att dessa abstrakta ställningstaganden kommer att bli vägledande och utgöra någon form av regler för hur de svenska domstolarna skall avfatta sina beslut i praktiken måste väl innebära att de blir helt styrande? Är inte det riktigt?
Men att dessa abstrakta ställningstaganden kommer att bli vägledande och utgöra någon form av regler för hur de svenska domstolarna skall avfatta sina beslut i praktiken måste väl innebära att de blir helt styrande? Är inte det riktigt?
Herr talman! Det kanske underlättar för Gudrun Schyman att förstå den här problematiken om vi i stället tittar på hur det redan i dag fungerar t.ex. när det gäller det nu aktuella fallet, dvs. avvägningen mellan högsta domstolens bedömning och hänsynstagande till vad EG-domstolen har uttalat i ett visst ärende.
Herr talman! Det kanske underlättar för Gudrun Schyman att förstå den här problematiken om vi i stället tittar på hur det redan i dag fungerar t.ex. när det gäller det nu aktuella fallet, dvs. avvägningen mellan högsta domstolens bedömning och hänsynstagande till vad EG-domstolen har uttalat i ett visst ärende.
Herr talman! Jag skulle ändå vilja att vi här i egenskap av riksdagsledamöter fick information om diskussionerna inom justitiedepartementet. Justitieministern säger nu att man på justitiedepartementet håller på att studera vilka grundlagskonsekvenser den här förmodade lösningen skulle få för svensk del. Att man håller på att studera frågan och diskuterar vilka konsekvenserna skulle bli måste ju ändå innebära att det finns intressanta frågeställningar.
Herr talman! Jag skulle ändå vilja att vi här i egenskap av riksdagsledamöter fick information om diskussionerna inom justitiedepartementet. Justitieministern säger nu att man på justitiedepartementet håller på att studera vilka grundlagskonsekvenser den här förmodade lösningen skulle få för svensk del. Att man håller på att studera frågan och diskuterar vilka konsekvenserna skulle bli måste ju ändå innebära att det finns intressanta frågeställningar.
För egen del tycker jag att det skulle vara intressant att få dessa papper på bordet och kunna diskutera de här frågorna i litet friare fora, där man också kunde få litet mer konkreta upplysningar om följderna och konsekvenserna.
För egen del tycker jag att det skulle vara intressant att få dessa papper på bordet och kunna diskutera de här frågorna i litet friare fora, där man också kunde få litet mer konkreta upplysningar om följderna och konsekvenserna.

Herr talman! Med hänvisning till 6 kap. 1§ riksdagsordningen får jag meddela att utrikeministern på grund av utlandsresor och andra engagemang inte har möjlighet att inom föreskriven tid besvara Pär Granstedts interpellationer 132 om åtgärder där barn mot vårdnadshavarens vilja förts ur landet och 141 om erkännande av republiken Litauen.
Herr talman! Med hänvisning till 6 kap. 1§ riksdagsordningen får jag meddela att utrikeministern på grund av utlandsresor och andra engagemang inte har möjlighet att inom föreskriven tid besvara Pär Granstedts interpellationer 132 om åtgärder där barn mot vårdnadshavarens vilja förts ur landet och 141 om erkännande av republiken Litauen.
Herr talman! Med hänvisning till 6 kap. 1§ riksdagsordningen får jag meddela att utrikeministern på grund av utlandsresor och andra engagemang inte har möjlighet att inom föreskriven tid besvara Pär Granstedts interpellationer 132 om åtgärder där barn mot vårdnadshavarens vilja förts ur landet och 141 om erkännande av republiken Litauen. Detsamma gäller Hans Göran Francks interpellationer 149 om konflikten mellan Iran och Irak m.m. och 154 om Cambodja. Utrikesministern har för avsikt att besvara interpellationerna måndagen den 7 maj 1990.
Detsamma gäller Hans Göran Francks interpellationer 149 om konflikten mellan Iran och Irak m.m. och 154 om Cambodja. Utrikesministern har för avsikt att besvara interpellationerna måndagen den 7 maj 1990.
Detsamma gäller Hans Göran Francks interpellationer 149 om konflikten mellan Iran och Irak m.m. och 154 om Cambodja. Utrikesministern har för avsikt att besvara interpellationerna måndagen den 7 maj 1990.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om regeringen är beredd att tillåta att försäkringskassan ger ett ekonomiskt stöd till en privat läkarmottagning på Ingmarsö i Stockholms skärgård. Enligt Karin Israelsson medger nuvarande stelbenta regler inom sjukförsäkringssystemet inte att försäkringskassan ger ett stöd i form av ett bidrag till mottagningen för lokalkostnader på 30 000 kr.
Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om regeringen är beredd att tillåta att försäkringskassan ger ett ekonomiskt stöd till en privat läkarmottagning på Ingmarsö i Stockholms skärgård. Enligt Karin Israelsson medger nuvarande stelbenta regler inom sjukförsäkringssystemet inte att försäkringskassan ger ett stöd i form av ett bidrag till mottagningen för lokalkostnader på 30 000 kr.
Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om regeringen är beredd att tillåta att försäkringskassan ger ett ekonomiskt stöd till en privat läkarmottagning på Ingmarsö i Stockholms skärgård. Enligt Karin Israelsson medger nuvarande stelbenta regler inom sjukförsäkringssystemet inte att försäkringskassan ger ett stöd i form av ett bidrag till mottagningen för lokalkostnader på 30 000 kr.
Genom denna mottagning erbjuds de boende närhet till öppen läkarvård och annan sjukvårdande behandling. Karin Israelsson uppger att en indragning av mottagningen enligt en försiktig beräkning skulle öka samhällets kostnader med ca 360 000 kr. per år. Det är riktigt som Karin Israelsson säger att försäkringskassan saknar laglig möjlighet att ge ett direkt ekonomiskt stöd av detta slag till en läkarmottagning för att den skall slippa läggas ned.
Genom denna mottagning erbjuds de boende närhet till öppen läkarvård och annan sjukvårdande behandling. Karin Israelsson uppger att en indragning av mottagningen enligt en försiktig beräkning skulle öka samhällets kostnader med ca 360 000 kr. per år. Det är riktigt som Karin Israelsson säger att försäkringskassan saknar laglig möjlighet att ge ett direkt ekonomiskt stöd av detta slag till en läkarmottagning för att den skall slippa läggas ned.
Genom denna mottagning erbjuds de boende närhet till öppen läkarvård och annan sjukvårdande behandling. Karin Israelsson uppger att en indragning av mottagningen enligt en försiktig beräkning skulle öka samhällets kostnader med ca 360 000 kr. per år. Det är riktigt som Karin Israelsson säger att försäkringskassan saknar laglig möjlighet att ge ett direkt ekonomiskt stöd av detta slag till en läkarmottagning för att den skall slippa läggas ned.
Den av försäkringskassan beräknade kostnadsökningen för sjukförsäkringen på ca 360 000 kr. som en nedläggning av mottagningen skulle medföra utgörs av sjukresekostnader till mottagningar på fastlandet. När det gäller möjligheterna att vidta åtgärder för att lösa detta konkreta fall vill jag nämna att det är Österåkers kommun som har vänt sig till försäkringskassan med problemet.
Den av försäkringskassan beräknade kostnadsökningen för sjukförsäkringen på ca 360 000 kr. som en nedläggning av mottagningen skulle medföra utgörs av sjukresekostnader till mottagningar på fastlandet. När det gäller möjligheterna att vidta åtgärder för att lösa detta konkreta fall vill jag nämna att det är Österåkers kommun som har vänt sig till försäkringskassan med problemet.
Den av försäkringskassan beräknade kostnadsökningen för sjukförsäkringen på ca 360 000 kr. som en nedläggning av mottagningen skulle medföra utgörs av sjukresekostnader till mottagningar på fastlandet. När det gäller möjligheterna att vidta åtgärder för att lösa detta konkreta fall vill jag nämna att det är Österåkers kommun som har vänt sig till försäkringskassan med problemet. Enligt vad jag har erfarit kommer kassan att omgående ta kontakt med kommunen, då man har för avsikt att tillämpa en bestämmelse i lagen om allmän försäkring som innebär att en försäkringskassa kan träffa överenskommelse med en kommun om gottgörelse för kommunens kostnader för åtgärder som kan beräknas leda till att kassans utgifter för resekostnadsersättning minskar.
Enligt vad jag har erfarit kommer kassan att omgående ta kontakt med kommunen, då man har för avsikt att tillämpa en bestämmelse i lagen om allmän försäkring som innebär att en försäkringskassa kan träffa överenskommelse med en kommun om gottgörelse för kommunens kostnader för åtgärder som kan beräknas leda till att kassans utgifter för resekostnadsersättning minskar.
Enligt vad jag har erfarit kommer kassan att omgående ta kontakt med kommunen, då man har för avsikt att tillämpa en bestämmelse i lagen om allmän försäkring som innebär att en försäkringskassa kan träffa överenskommelse med en kommun om gottgörelse för kommunens kostnader för åtgärder som kan beräknas leda till att kassans utgifter för resekostnadsersättning minskar.
En sådan överenskommelse skall för att gälla godkännas av riksförsäkringsverket, och enligt vad jag fått veta har verket förklarat sig vara berett att godkänna en överenskommelse av detta slag. Avslutningsvis vill jag framhålla att detta fall visar på det angelägna i att överföra huvudmannaskapet för sjukreseadministrationen från försäkringskassorna till sjukvårdshuvudmännen.
En sådan överenskommelse skall för att gälla godkännas av riksförsäkringsverket, och enligt vad jag fått veta har verket förklarat sig vara berett att godkänna en överenskommelse av detta slag. Avslutningsvis vill jag framhålla att detta fall visar på det angelägna i att överföra huvudmannaskapet för sjukreseadministrationen från försäkringskassorna till sjukvårdshuvudmännen.
En sådan överenskommelse skall för att gälla godkännas av riksförsäkringsverket, och enligt vad jag fått veta har verket förklarat sig vara berett att godkänna en överenskommelse av detta slag. Avslutningsvis vill jag framhålla att detta fall visar på det angelägna i att överföra huvudmannaskapet för sjukreseadministrationen från försäkringskassorna till sjukvårdshuvudmännen.
Överläggningar om detta pågår mellan staten och företrädare för sjukvårdshuvudmännen med inriktning på att ett sådant överförande sker fr.o.m. år 1992.
Överläggningar om detta pågår mellan staten och företrädare för sjukvårdshuvudmännen med inriktning på att ett sådant överförande sker fr.o.m. år 1992.
Överläggningar om detta pågår mellan staten och företrädare för sjukvårdshuvudmännen med inriktning på att ett sådant överförande sker fr.o.m. år 1992.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det verkar som om sunt förnuft har börjat råda i byråkratin. Det är mycket bra att så är fallet och att man också är beredd att lösa dessa praktiska problem. Det har stor betydelse för befolkningen i skärgården att ha tillgång till en läkare i närheten. Det är en trygghet i boendet.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det verkar som om sunt förnuft har börjat råda i byråkratin. Det är mycket bra att så är fallet och att man också är beredd att lösa dessa praktiska problem. Det har stor betydelse för befolkningen i skärgården att ha tillgång till en läkare i närheten. Det är en trygghet i boendet.
Det är också bra om det här kan ske snabbt, när nu också riksförsäkringsverket inser att det är viktigt att man försöker att använda den möjlighet som lagen ger för en sådan här åtgärd. När det här beslutet fattades i riksdagen var det i första hand färdtjänsten man tänkte sig att man skulle kunna överlämna i privat regi för att förbilliga resandet.
Det är också bra om det här kan ske snabbt, när nu också riksförsäkringsverket inser att det är viktigt att man försöker att använda den möjlighet som lagen ger för en sådan här åtgärd. När det här beslutet fattades i riksdagen var det i första hand färdtjänsten man tänkte sig att man skulle kunna överlämna i privat regi för att förbilliga resandet.
Det är bara att vara glad över att man nu kan använda den här typen av ekonomiskt stöd också för att hjälpa en läkarmottagning på detta sätt. Jag är däremot inte alldeles övertygad om att en huvudmannaskapsförändring kommer att lösa alla problem i framtiden.
Det är bara att vara glad över att man nu kan använda den här typen av ekonomiskt stöd också för att hjälpa en läkarmottagning på detta sätt. Jag är däremot inte alldeles övertygad om att en huvudmannaskapsförändring kommer att lösa alla problem i framtiden. Det kanske vi också ser om vi jämför med andra delar av socialtjänsten, inte minst äldreomsorgen. Jag tror att man här skapar ett bra prejudikat som kan visa sig användbart i andra sammanhang. Det är bara att hoppas att man prövar den här möjligheten innan man lägger ned en mottagning.
Det kanske vi också ser om vi jämför med andra delar av socialtjänsten, inte minst äldreomsorgen. Jag tror att man här skapar ett bra prejudikat som kan visa sig användbart i andra sammanhang. Det är bara att hoppas att man prövar den här möjligheten innan man lägger ned en mottagning.

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig om jag har för avsikt att vidta åtgärder i restriktiv riktning, då nuvarande system med permissioner inom den slutna psykiatriska vården inte tycks vara rimligt. Regeringen har nyligen beslutat att till lagrådet överlämna förslag till en ny lag om psykiatrisk tvångsvård och en särskild lag om tvångsvården för personer som har överlämnats till sådan vård i ett brottmål, dvs. rättspsykiatrisk vård.
Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig om jag har för avsikt att vidta åtgärder i restriktiv riktning, då nuvarande system med permissioner inom den slutna psykiatriska vården inte tycks vara rimligt. Regeringen har nyligen beslutat att till lagrådet överlämna förslag till en ny lag om psykiatrisk tvångsvård och en särskild lag om tvångsvården för personer som har överlämnats till sådan vård i ett brottmål, dvs. rättspsykiatrisk vård. Förslaget innehåller även nya påföljdsregler för psykiskt störda lagöverträdare och nya regler om rättspsykiatriska undersökningar. Syftet med förslaget om den psykiatriska tvångsvården är främst att stärka patienternas rättssäkerhet och att öka den rättsliga kontrollen.
Förslaget innehåller även nya påföljdsregler för psykiskt störda lagöverträdare och nya regler om rättspsykiatriska undersökningar. Syftet med förslaget om den psykiatriska tvångsvården är främst att stärka patienternas rättssäkerhet och att öka den rättsliga kontrollen. Men relevant i detta sammanhang med hänsyn till Göthe Knutsons fråga är att förslaget också syftar till att samhällsskyddet skall kunna tillgodoses bättre vid behandlingen av de psykiskt störda lagöverträdarna. En domstol, som i ett brottmål dömer någon till rättspsykiatrisk vård, skall nämligen kunna besluta om särskild utskrivningsprövning när det finns risk för att personen i fråga på nytt begår allvarliga brott.
Men relevant i detta sammanhang med hänsyn till Göthe Knutsons fråga är att förslaget också syftar till att samhällsskyddet skall kunna tillgodoses bättre vid behandlingen av de psykiskt störda lagöverträdarna. En domstol, som i ett brottmål dömer någon till rättspsykiatrisk vård, skall nämligen kunna besluta om särskild utskrivningsprövning när det finns risk för att personen i fråga på nytt begår allvarliga brott.
Innehåller påföljden detta, får personen bara skrivas ut eller beviljas permission efter beslut av allmän förvaltningsdomstol. Åklagaren skall också få tillfälle att yttra sig i ett sådant mål och även kunna överklaga ett beslut av rätten om att patienten skall skrivas ut eller få permission.
Innehåller påföljden detta, får personen bara skrivas ut eller beviljas permission efter beslut av allmän förvaltningsdomstol. Åklagaren skall också få tillfälle att yttra sig i ett sådant mål och även kunna överklaga ett beslut av rätten om att patienten skall skrivas ut eller få permission. När det gäller de personer som är intagna i kriminalvårdsanstalt och som förs över till ett sjukhus för psykiatrisk tvångsvård innebär förslaget bl.a. att beslut om utevistelser fattas av kriminalvårdsstyrelsen.
När det gäller de personer som är intagna i kriminalvårdsanstalt och som förs över till ett sjukhus för psykiatrisk tvångsvård innebär förslaget bl.a. att beslut om utevistelser fattas av kriminalvårdsstyrelsen.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Fallet med Svartenbrandt, som nu har bytt namn för övrigt, känner svenska folket till.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Fallet med Svartenbrandt, som nu har bytt namn för övrigt, känner svenska folket till.

Vi konstaterar att denne Svartenbrandt, som ju allmänt omvittnat är en mycket farlig person, var obevakad under sin vistelse på Säters slutna paviljong, visserligen på den avdelning som kallas utslussning, men ändå.
Vi konstaterar att denne Svartenbrandt, som ju allmänt omvittnat är en mycket farlig person, var obevakad under sin vistelse på Säters slutna paviljong, visserligen på den avdelning som kallas utslussning, men ändå.
Han hade ett eget personligt kort för att kunna komma in på anstalten igen, och detta gäller tydligen flera av de intagna där. Så beskrivs det av de läkare på Säter som har givit utredningstjänsten underlag för en promemoria i detta ärende som jag just har fått.
Han hade ett eget personligt kort för att kunna komma in på anstalten igen, och detta gäller tydligen flera av de intagna där. Så beskrivs det av de läkare på Säter som har givit utredningstjänsten underlag för en promemoria i detta ärende som jag just har fått. Jag vill fråga socialministern om det som nu är föremål för lagrådets remiss innebär att ni redan nu kommer att införa restriktioner på de anstalter där dessa uppenbart farliga interner finns. Tyvärr har det inte varit möjligt att få tillgång till lagrådsremissen här i riksdagen. Jag har sökt den flera gånger.
Jag vill fråga socialministern om det som nu är föremål för lagrådets remiss innebär att ni redan nu kommer att införa restriktioner på de anstalter där dessa uppenbart farliga interner finns. Tyvärr har det inte varit möjligt att få tillgång till lagrådsremissen här i riksdagen. Jag har sökt den flera gånger.
Blir det alltså restriktivare redan nu?
Blir det alltså restriktivare redan nu?
Herr talman! Först vill jag säga till Göthe Knutson att jag inte har för avsikt att vare sig tala om enskilda personer med omnämnande av deras namn eller att gå in på det enskilda fallet eftersom jag inte har möjlighet att göra detta.
Herr talman! Först vill jag säga till Göthe Knutson att jag inte har för avsikt att vare sig tala om enskilda personer med omnämnande av deras namn eller att gå in på det enskilda fallet eftersom jag inte har möjlighet att göra detta. När det gäller den konkreta frågan så vill jag hänvisa till mitt svar, där det framgår att vi har förelagt lagrådet en lagändring, som skulle innebära två nya lagar. Detta innebär att vi inte går in i den nuvarande lagen och vidtar några ändringar. Vi vill alltså ersätta den nuvarande lagen med två andra lagar.
När det gäller den konkreta frågan så vill jag hänvisa till mitt svar, där det framgår att vi har förelagt lagrådet en lagändring, som skulle innebära två nya lagar. Detta innebär att vi inte går in i den nuvarande lagen och vidtar några ändringar. Vi vill alltså ersätta den nuvarande lagen med två andra lagar.
Herr talman! Detta skulle innebära att vi först måste avvakta dels att lagrådsremissen blir klar, dels att regeringen skriver en proposition och dels att riksdagen behandlar frågan och förhoppningsvis kommer fram till goda slutsatser.
Herr talman! Detta skulle innebära att vi först måste avvakta dels att lagrådsremissen blir klar, dels att regeringen skriver en proposition och dels att riksdagen behandlar frågan och förhoppningsvis kommer fram till goda slutsatser. Men kommer det under tiden att vara så att de personer som är uppenbart farliga för andras liv och lem har den frihet som de har i dag? Jag talar inte om något särskilt fall, men det finns många.
Men kommer det under tiden att vara så att de personer som är uppenbart farliga för andras liv och lem har den frihet som de har i dag? Jag talar inte om något särskilt fall, men det finns många. Nyligen stod det i Aftonbladet, socialdemokratisk tidning och förmodligen sanningsvittne, att en intern på Säter hade promenerat ut genom det som uppenbarligen är olåsta svängdörrar och efter tre timmars festande på krogen ringt för att bli häm tad. Det var ju i och för sig bra, men detta är ändå ett tecken på att det inte står rätt till.
Nyligen stod det i Aftonbladet, socialdemokratisk tidning och förmodligen sanningsvittne, att en intern på Säter hade promenerat ut genom det som uppenbarligen är olåsta svängdörrar och efter tre timmars festande på krogen ringt för att bli häm tad. Det var ju i och för sig bra, men detta är ändå ett tecken på att det inte står rätt till.
Herr talman! Som jag tidigare sade finns ett förslag nu hos lagrådet, och regeringen kommer med en proposition, precis som Göthe Knutson påpekade. Jag är personligen övertygad om att den debatt som nu förs också för med sig att resp. myndighet och organisation handskas med den här typen av frågor på ett något annorlunda sätt än tidigare.
Herr talman! Som jag tidigare sade finns ett förslag nu hos lagrådet, och regeringen kommer med en proposition, precis som Göthe Knutson påpekade. Jag är personligen övertygad om att den debatt som nu förs också för med sig att resp. myndighet och organisation handskas med den här typen av frågor på ett något annorlunda sätt än tidigare.
Herr talman!
Herr talman!

Jag utgår också ifrån att det under sommaren inte blir en liknande utetillvaro vid de andra anstalterna. Jag har nämnt Säter som ett exempel. I t.ex. Vänersborg var praktiskt taget varenda en av de intagna på den slutna avdelningen ute och promenerade minst en gång i somras.
Jag utgår också ifrån att det under sommaren inte blir en liknande utetillvaro vid de andra anstalterna. Jag har nämnt Säter som ett exempel. I t.ex. Vänersborg var praktiskt taget varenda en av de intagna på den slutna avdelningen ute och promenerade minst en gång i somras. Blir det ändring också där, socialministern?
Blir det ändring också där, socialministern?

Herr talman! Siw Persson har frågat mig vilka regler och rutiner som gäller för att en anmälan skall kunna tas upp till prövning av hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd. Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd prövar frågor om att tilldela disciplinpåföljd — erinran eller varning — för fel i yrkesutövningen i enlighet med lagen om tillsyn över hälsooch sjukvårdspersonalen m.fl., den s.k. tillsynslagen.
Herr talman! Siw Persson har frågat mig vilka regler och rutiner som gäller för att en anmälan skall kunna tas upp till prövning av hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd. Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd prövar frågor om att tilldela disciplinpåföljd — erinran eller varning — för fel i yrkesutövningen i enlighet med lagen om tillsyn över hälsooch sjukvårdspersonalen m.fl., den s.k. tillsynslagen.
Vidare prövar nämnden frågor om återkallelse av legitimation samt andra frågor om begränsning av legitimerade yrkesutövares behörighet. Frågor om disciplinansvar tas i första hand upp på anmälan av socialstyrelsen eller av den patient som saken gäller. Om en patient inte själv kan anmäla en fråga om disciplinansvar kan en nära anhörig göra det.
Vidare prövar nämnden frågor om återkallelse av legitimation samt andra frågor om begränsning av legitimerade yrkesutövares behörighet. Frågor om disciplinansvar tas i första hand upp på anmälan av socialstyrelsen eller av den patient som saken gäller. Om en patient inte själv kan anmäla en fråga om disciplinansvar kan en nära anhörig göra det. Andra frågor tas upp av nämnden på anmälan av socialstyrelsen eller på ansökan av den som saken gäller. Ett ärende väcks genom en skrivelse till nämnden. Om en skrivelse med anmälan eller ansökan är så ofullständig att den inte kan läggas till grund för en sakprövning, skall ansvarsnämnden förelägga anmälaren eller sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen. Om denne inte gör det, tas ärendet inte upp till prövning i sak.
Andra frågor tas upp av nämnden på anmälan av socialstyrelsen eller på ansökan av den som saken gäller. Ett ärende väcks genom en skrivelse till nämnden. Om en skrivelse med anmälan eller ansökan är så ofullständig att den inte kan läggas till grund för en sakprövning, skall ansvarsnämnden förelägga anmälaren eller sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen. Om denne inte gör det, tas ärendet inte upp till prövning i sak.
Ansvarsnämnden skall se till att ärendena blir tillräckligt utredda. Förfarandet skall normalt vara skriftligt. I motiven till gällande regler framhålls att det av en enskild anmälare inte bör krävas mer i fråga om en anmälans innehåll än att handlingen kan vara en utgångspunkt för nämndens utredning av saken.
Ansvarsnämnden skall se till att ärendena blir tillräckligt utredda. Förfarandet skall normalt vara skriftligt. I motiven till gällande regler framhålls att det av en enskild anmälare inte bör krävas mer i fråga om en anmälans innehåll än att handlingen kan vara en utgångspunkt för nämndens utredning av saken.
Om bristen i en ofullständig anmälan kan avhjälpas på ett enkelt sätt skall ansvarsnämnden vägleda anmälaren, så att denne kan ta till vara sin rätt. Ansvarsnämnden gör, såvitt jag känner till, betydande ansträngningar för att klarlägga vad saken gäller och vem som kan vara ansvarig för något fel som har begåtts. Jag kan också nämna att tillsynslagen ses över för närvarande. Översynen beräknas vara klar i början av nästa år.
Om bristen i en ofullständig anmälan kan avhjälpas på ett enkelt sätt skall ansvarsnämnden vägleda anmälaren, så att denne kan ta till vara sin rätt. Ansvarsnämnden gör, såvitt jag känner till, betydande ansträngningar för att klarlägga vad saken gäller och vem som kan vara ansvarig för något fel som har begåtts. Jag kan också nämna att tillsynslagen ses över för närvarande. Översynen beräknas vara klar i början av nästa år.

Herr talman! Eftersom jag inte känner till det enskilda fallet kan jag inte diskutera det, och jag skulle inte göra det ens om jag hade känt till det. Handläggningen skall vara sådan att när en anmälan — eller en ansökan, eftersom det kan vara en sådan — kommer in till hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd skall den sökande eller anmälaren få en bekräftelse på att ansökan eller anmälan har kommit in. Denna bekräftelse är mycket enkel.
Herr talman! Eftersom jag inte känner till det enskilda fallet kan jag inte diskutera det, och jag skulle inte göra det ens om jag hade känt till det. Handläggningen skall vara sådan att när en anmälan — eller en ansökan, eftersom det kan vara en sådan — kommer in till hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd skall den sökande eller anmälaren få en bekräftelse på att ansökan eller anmälan har kommit in. Denna bekräftelse är mycket enkel.
Den ser ut som den blankett jag har här. Om en anmälan eller ansökan som har kommit in vid ett noggrannare studium visar sig sakna väsentliga uppgifter för att man skall kunna göra en bedömning, skall sökanden eller anmälaren få en s.k. anmodan.
Den ser ut som den blankett jag har här. Om en anmälan eller ansökan som har kommit in vid ett noggrannare studium visar sig sakna väsentliga uppgifter för att man skall kunna göra en bedömning, skall sökanden eller anmälaren få en s.k. anmodan. Av denna anmodan framgår det mycket tydligt vilka uppgifter som ansvarsnämnden bedömer att den måste ha för att behandla det enskilda fallet eller anmälan. Man kan ibland tycka att en del av detta material har en väl byråkratisk utformning av språket. Men som alltid när det gäller den här typen av handlingar måste de vara mycket koncisa för att det skall vara alldeles kristallklart vad det är fråga om.
Av denna anmodan framgår det mycket tydligt vilka uppgifter som ansvarsnämnden bedömer att den måste ha för att behandla det enskilda fallet eller anmälan. Man kan ibland tycka att en del av detta material har en väl byråkratisk utformning av språket. Men som alltid när det gäller den här typen av handlingar måste de vara mycket koncisa för att det skall vara alldeles kristallklart vad det är fråga om.
För att något mjuka upp språket skall man i varje fall då man sänder ut en bekräftelse också sända med en enkel informationsbroschyr som är mycket lättillgänglig och lätt att använda, om man eventuellt behöver fullfölja sin talan enligt anmodan. Så skall det gå till i varje enskilt fall.
För att något mjuka upp språket skall man i varje fall då man sänder ut en bekräftelse också sända med en enkel informationsbroschyr som är mycket lättillgänglig och lätt att använda, om man eventuellt behöver fullfölja sin talan enligt anmodan. Så skall det gå till i varje enskilt fall.
Har det vid något tillfälle inte skett på detta sätt, vill jag förorda att man antingen kontaktar en förtroendevald i ansvarsnämnden för att reda ut det enskilda fallet eller vänder sig till sjukvårdshuvudmannen för att få hjälp med ett sådant klargörande.
Har det vid något tillfälle inte skett på detta sätt, vill jag förorda att man antingen kontaktar en förtroendevald i ansvarsnämnden för att reda ut det enskilda fallet eller vänder sig till sjukvårdshuvudmannen för att få hjälp med ett sådant klargörande.

Herr talman! Marianne Jönsson har frågat socialministern när regeringen har för avsikt att i praktiken genomföra de åtgärder som behövs för ett slopande av nolldirektiven på handikappområdet. Frågan har överlämnats till mig för besvarande.
Herr talman! Marianne Jönsson har frågat socialministern när regeringen har för avsikt att i praktiken genomföra de åtgärder som behövs för ett slopande av nolldirektiven på handikappområdet. Frågan har överlämnats till mig för besvarande.

I mars 1980 antogs Direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående finansiering av reformer med liknande innebörd.
I mars 1980 antogs Direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående finansiering av reformer med liknande innebörd.
Den 16 februari 1984 beslutade regeringen om Kommittédirektiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning angående finansiering av reformer.
Den 16 februari 1984 beslutade regeringen om Kommittédirektiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning angående finansiering av reformer. Direktiven innebär bl.a. att förslagen från kommittéer och utredare inte får öka de offentliga utgifterna eller minska statsinkomsterna och att kommittéerna skall visa hur förslag som innebär utgiftsökningar eller inkomstminskningar skall finansieras.
Direktiven innebär bl.a. att förslagen från kommittéer och utredare inte får öka de offentliga utgifterna eller minska statsinkomsterna och att kommittéerna skall visa hur förslag som innebär utgiftsökningar eller inkomstminskningar skall finansieras.
I budgetpropositionen för år 1990 pekar regeringen på att det, trots att den svenska ekonomin har utvecklats positivt i flera avseenden under 1980-talet, finns betydande problem. Den ekonomiska till växten är förhållandevis låg.
I budgetpropositionen för år 1990 pekar regeringen på att det, trots att den svenska ekonomin har utvecklats positivt i flera avseenden under 1980-talet, finns betydande problem. Den ekonomiska till växten är förhållandevis låg.
Nya offentliga åtaganden måste i allt väsentligt klaras genom ekonomisk tillväxt, rationaliseringar och omprioriteringar inom existerande verksamhet.
Nya offentliga åtaganden måste i allt väsentligt klaras genom ekonomisk tillväxt, rationaliseringar och omprioriteringar inom existerande verksamhet.
Nyssnämnda direktiv gäller oavsett vilken typ av fråga en utredning skall arbeta med, således också sådana utredningar som arbetar inom prioriterade reformområden. Något undantag för exempelvis 1989 års handikapputredning har därför inte gjorts.
Nyssnämnda direktiv gäller oavsett vilken typ av fråga en utredning skall arbeta med, således också sådana utredningar som arbetar inom prioriterade reformområden. Något undantag för exempelvis 1989 års handikapputredning har därför inte gjorts.
Riksdagen godkände den 12 december 1989 (rskr. 1989 90:S0U13 Vissa frågor rörande äldre och handikappade uttalat om att det är helt nödvändigt att handikappområdet kan tillföras sådana resurser att nödvändiga åtgärder på området kan komma till stånd.
Riksdagen godkände den 12 december 1989 (rskr. 1989 90:S0U13 Vissa frågor rörande äldre och handikappade uttalat om att det är helt nödvändigt att handikappområdet kan tillföras sådana resurser att nödvändiga åtgärder på området kan komma till stånd. Enligt riksdagens mening förutsätter detta att 1989 års handikapputredning och andra utredningar på området inte begränsas av de s.k. nolldirektiven. Jag har för avsikt att föreslå regeringen att besluta att de s.k. nolldirektiven vad avser krav på finansieringsanvisning inte skall gälla för 1989 års handikapputredning.
Enligt riksdagens mening förutsätter detta att 1989 års handikapputredning och andra utredningar på området inte begränsas av de s.k. nolldirektiven. Jag har för avsikt att föreslå regeringen att besluta att de s.k. nolldirektiven vad avser krav på finansieringsanvisning inte skall gälla för 1989 års handikapputredning.
Däremot bör direktiven kvarstå i de delar som anger att kommittén skall lämna förslag med väl genomarbetade kostnadsberäkningar och att hänsyn därvid skall tas till alla kostnader för olika intressenter .
Däremot bör direktiven kvarstå i de delar som anger att kommittén skall lämna förslag med väl genomarbetade kostnadsberäkningar och att hänsyn därvid skall tas till alla kostnader för olika intressenter .

Utredningen bör vidare utarbeta alternativa förslag till åtgärder och därvid bedöma hur förslagen uppfyller uttalade behov och uppställda mål i förhållande till de resurser som krävs.
Utredningen bör vidare utarbeta alternativa förslag till åtgärder och därvid bedöma hur förslagen uppfyller uttalade behov och uppställda mål i förhållande till de resurser som krävs.
Herr talman! Tack för svaret på min fråga. Jag är glad för svaret. Det är positivt. Det beslut som riksdagen fattade den 12 december förra året, i enlighet med vad statsrådet här har anfört, var ett mycket glädjande beslut. Vi har nu väntat på att få höra om regeringens ställningstagande i denna fråga.
Herr talman! Tack för svaret på min fråga. Jag är glad för svaret. Det är positivt. Det beslut som riksdagen fattade den 12 december förra året, i enlighet med vad statsrådet här har anfört, var ett mycket glädjande beslut. Vi har nu väntat på att få höra om regeringens ställningstagande i denna fråga. I handikapputredningen har vi nu kommit så långt att vi vid ingången till 1990-talet har kartlagt livssituationen för svårt funktionshindrade. Det har framgått att det råder stora skillnader i välfärd mellan funktionshindrade och andra. Klyftan i vår välfärd är stor, och det krävs kraftfulla insatser såväl från samhället som från oss alla.
I handikapputredningen har vi nu kommit så långt att vi vid ingången till 1990-talet har kartlagt livssituationen för svårt funktionshindrade. Det har framgått att det råder stora skillnader i välfärd mellan funktionshindrade och andra. Klyftan i vår välfärd är stor, och det krävs kraftfulla insatser såväl från samhället som från oss alla. Den 22 mars presenterade utredningen kartläggningsbetänkandet. För att kunna gå vidare är det alldeles nödvändigt med ett sådant ställningstagande från regeringen som det som vi nu har fått. Vi måste gå vidare och föreslå olika insatser för att kunna avlägsna denna klyfta i välfärden som så tydligt har åskådliggjorts i kartläggningsbetänkandet.
Den 22 mars presenterade utredningen kartläggningsbetänkandet. För att kunna gå vidare är det alldeles nödvändigt med ett sådant ställningstagande från regeringen som det som vi nu har fått. Vi måste gå vidare och föreslå olika insatser för att kunna avlägsna denna klyfta i välfärden som så tydligt har åskådliggjorts i kartläggningsbetänkandet. Det har t.ex. framkommit att 72 Jo av de svårt rörelsehindrade saknar arbete och daglig sysselsättning. Vi känner till att det finns betydande problem och att den ekonomiska tillväxten är förhållandevis låg. Det finns mycket att göra på handikappområdet, och utrymmet för reformer är litet.
Det har t.ex. framkommit att 72 Jo av de svårt rörelsehindrade saknar arbete och daglig sysselsättning. Vi känner till att det finns betydande problem och att den ekonomiska tillväxten är förhållandevis låg. Det finns mycket att göra på handikappområdet, och utrymmet för reformer är litet.
Men när det gäller det här området är det som med kommunicerande kärl; det som görs på det här området har man sjufalt igen på andra samhällsområden. Därför är det så utomordentligt positivt för oss som arbetar med denna utredning att vi har fått detta ställningstagande från regeringen. Än en gång: Tack för svaret!
Men när det gäller det här området är det som med kommunicerande kärl; det som görs på det här området har man sjufalt igen på andra samhällsområden. Därför är det så utomordentligt positivt för oss som arbetar med denna utredning att vi har fått detta ställningstagande från regeringen. Än en gång: Tack för svaret!
Herr talman! Jag får tacka för tacket för svaret. Jag vill till detta tillägga att det viktigaste trots allt är det som blir det slutliga resultatet av vad utredningen föreslår. Regeringen och riksdagen måste ta ett direkt ansvar för detta. Därför är naturligtvis direktiven i övrigt till utredningen mycket viktiga.
Herr talman! Jag får tacka för tacket för svaret. Jag vill till detta tillägga att det viktigaste trots allt är det som blir det slutliga resultatet av vad utredningen föreslår. Regeringen och riksdagen måste ta ett direkt ansvar för detta. Därför är naturligtvis direktiven i övrigt till utredningen mycket viktiga. Ju bättre genomarbetade förslag vi får och ju bättre analyser vi får när det gäller effekterna av förslagen, desto större är naturligtvis förutsättningarna att vi denna gång med 1989 års handikapputredning verkligen kan göra något bra.
Ju bättre genomarbetade förslag vi får och ju bättre analyser vi får när det gäller effekterna av förslagen, desto större är naturligtvis förutsättningarna att vi denna gång med 1989 års handikapputredning verkligen kan göra något bra.
Herr talman! Jag har noterat att direktiven kvarstår när det gäller att lämna genomarbetade kostnadsberäkningar, föreslå prioriteringar och alternativa förslag. Vi skall titta på ansvarsoch finansieringsprincipen. Det är en princip som fastslogs av 1977 års handikapputredning. Mycket återstår att göra. Vi gör övervägningar i de riktningarna.
Herr talman! Jag har noterat att direktiven kvarstår när det gäller att lämna genomarbetade kostnadsberäkningar, föreslå prioriteringar och alternativa förslag. Vi skall titta på ansvarsoch finansieringsprincipen. Det är en princip som fastslogs av 1977 års handikapputredning. Mycket återstår att göra. Vi gör övervägningar i de riktningarna. Men som statsrådet anför är det naturligtvis regeringens och riksdagens ansvar att i slutändan ta ställning till detta.
Men som statsrådet anför är det naturligtvis regeringens och riksdagens ansvar att i slutändan ta ställning till detta.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat socialministern när regeringen ämnar verkställa riksdagens beslut med anledning av bl.a. ett motionskrav på statligt stöd till RMSÖ . Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan.
Herr talman! Karin Israelsson har frågat socialministern när regeringen ämnar verkställa riksdagens beslut med anledning av bl.a. ett motionskrav på statligt stöd till RMSÖ . Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan.
Socialstyrelsen disponerar för innevarande budgetår 1 milj.kr. för bidrag till organisationer som arbetar för utsatta barn och deras familjer.
Socialstyrelsen disponerar för innevarande budgetår 1 milj.kr. för bidrag till organisationer som arbetar för utsatta barn och deras familjer.
Vidare disponerar socialstyrelsen närmare 15 milj.kr. för utvecklingsoch försöksverksamhet inom en rad områden, bl.a. socialbyråernas arbete med barn och ungdom samt kvinnojourer och mansjourer. Det är socialstyrelsen som bestämmer vad pengarna skall användas till.
Vidare disponerar socialstyrelsen närmare 15 milj.kr. för utvecklingsoch försöksverksamhet inom en rad områden, bl.a. socialbyråernas arbete med barn och ungdom samt kvinnojourer och mansjourer. Det är socialstyrelsen som bestämmer vad pengarna skall användas till. Riksdagen har dock beslutat att minst 1 milj.kr. skall användas för att stimulera utvecklingsarbete i kommuner och organisationer rörande barn som utsatts för sexuella övergrepp.
Riksdagen har dock beslutat att minst 1 milj.kr. skall användas för att stimulera utvecklingsarbete i kommuner och organisationer rörande barn som utsatts för sexuella övergrepp.
I årets budgetproposition föreslås att stödet till organisationer som inriktar sitt arbete på utsatta barn och familjer utökas till drygt 2 milj.kr. RMSÖ har — liksom andra organisationer inom området — möjlighet att söka medel ur de anslag som fördelas av socialstyrelsen.
I årets budgetproposition föreslås att stödet till organisationer som inriktar sitt arbete på utsatta barn och familjer utökas till drygt 2 milj.kr. RMSÖ har — liksom andra organisationer inom området — möjlighet att söka medel ur de anslag som fördelas av socialstyrelsen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på frågan.
Bakgrunden till min fråga är att socialutskottet den 24 oktober 1989 enhälligt föreslog att riksdagen skulle ge regeringen till känna ett motionskrav som gick ut på att RMSÖ skulle få ett ekonomiskt stöd för sin verksamhet.
Bakgrunden till min fråga är att socialutskottet den 24 oktober 1989 enhälligt föreslog att riksdagen skulle ge regeringen till känna ett motionskrav som gick ut på att RMSÖ skulle få ett ekonomiskt stöd för sin verksamhet.
Det är klart att föreningen kände en mycket stor glädje när riksdagen beslutade i enlighet med socialutskottets förslag. Man trodde då att det skulle hända någonting, eftersom riksdagen dock hade beslutat om dessa pengar. Det enda som har hänt är att föreningen har fått ett svar från socialstyrelsen, där man beklagar att det för närvarande inte finns några medel att fördela till denna organisation och att den är välkommen tillbaka för att ansöka om pengar i vanlig ordning under nästa budgetår.
Det är klart att föreningen kände en mycket stor glädje när riksdagen beslutade i enlighet med socialutskottets förslag. Man trodde då att det skulle hända någonting, eftersom riksdagen dock hade beslutat om dessa pengar. Det enda som har hänt är att föreningen har fått ett svar från socialstyrelsen, där man beklagar att det för närvarande inte finns några medel att fördela till denna organisation och att den är välkommen tillbaka för att ansöka om pengar i vanlig ordning under nästa budgetår. RMSÖ bedriver en mycket bra verksamhet på flera platser i vårt land. De komplicerade skeenden som inträffar när barn utsätts för sexuella övergrepp har mer och mer uppmärksammats. Om man inte i ett tidigt skede kan gå in och hjälpa de drabbade barnen, går många av dem förlorade i framtiden.
RMSÖ bedriver en mycket bra verksamhet på flera platser i vårt land. De komplicerade skeenden som inträffar när barn utsätts för sexuella övergrepp har mer och mer uppmärksammats. Om man inte i ett tidigt skede kan gå in och hjälpa de drabbade barnen, går många av dem förlorade i framtiden. Föreningen har också vi två tillfällen uppvaktat olika ministrar, och den är mycket besviken över att den över huvud taget inte har fått något skriftligt svar från departementet på de brev som har skrivits när det gäller denna fråga. Man känner sig utelämnad. Man vet att det i samhället finns ett stort behov av föreningens arbetsuppgifter.
Föreningen har också vi två tillfällen uppvaktat olika ministrar, och den är mycket besviken över att den över huvud taget inte har fått något skriftligt svar från departementet på de brev som har skrivits när det gäller denna fråga. Man känner sig utelämnad. Man vet att det i samhället finns ett stort behov av föreningens arbetsuppgifter. Medlemmarnas stora engagemang är ideellt, och framtidens socialtjänst skall ju i framtiden baseras mycket på idealitet. Därför är det märkligt att inte något har skett på den här fronten.
Medlemmarnas stora engagemang är ideellt, och framtidens socialtjänst skall ju i framtiden baseras mycket på idealitet. Därför är det märkligt att inte något har skett på den här fronten.
Herr talman! Jag vill allra först säga att det är en oerhört angelägen fråga att se till att barn som har utsatts för dessa övergrepp verkligen får stöd och hjälp. Därför arbetar denna organisation, RMSÖ, inom ett utomordentligt angeläget område. Den bästa garantin för att få stöd från samhället är naturligtvis att man bedriver en bra verksamhet.
Herr talman! Jag vill allra först säga att det är en oerhört angelägen fråga att se till att barn som har utsatts för dessa övergrepp verkligen får stöd och hjälp. Därför arbetar denna organisation, RMSÖ, inom ett utomordentligt angeläget område. Den bästa garantin för att få stöd från samhället är naturligtvis att man bedriver en bra verksamhet. Samtidigt måste jag säga att jag inte har kunnat spåra något direkt riksdagsuttalande med så att säga en beställning av ekonomiskt stöd till just denna organisation. Själva riksdagsuttalandet, som var ett resultat av bl.a. en centermotion, innehåller inte någon sådan beställning, men däremot ett starkt uttalande om angelägenheten av att utveckla insatserna på detta område.
Samtidigt måste jag säga att jag inte har kunnat spåra något direkt riksdagsuttalande med så att säga en beställning av ekonomiskt stöd till just denna organisation. Själva riksdagsuttalandet, som var ett resultat av bl.a. en centermotion, innehåller inte någon sådan beställning, men däremot ett starkt uttalande om angelägenheten av att utveckla insatserna på detta område. Hur som helst är det angeläget att området utvecklas. Om denna organisation bedöms göra en bra insats — det är socialstyrelsen som har att göra denna bedömning — är jag övertygad om att man också kommer att få stöd. Till sist vill jag säga att om det finns obesvarade brev på socialdepartementet när det gäller den här frågan, kommer jag omedelbart att se till att de besvaras.
Hur som helst är det angeläget att området utvecklas. Om denna organisation bedöms göra en bra insats — det är socialstyrelsen som har att göra denna bedömning — är jag övertygad om att man också kommer att få stöd. Till sist vill jag säga att om det finns obesvarade brev på socialdepartementet när det gäller den här frågan, kommer jag omedelbart att se till att de besvaras.
Herr talman! Jag tackar för socialministerns löfte. Om man kan förlita sig på en bra postgång, kommer väl svaret fram så småningom. I motion 1988/89:§0222 som ligger till grund för beslutet framhålls i yrkande 4 att RMSÖ -— som är en frivillig organisation som genom jourverksamhet arbetar för att stödja och hjälpa offer för sexualbrott — borde ha möjlighet att få bidrag för sin verksamhet.
Herr talman! Jag tackar för socialministerns löfte. Om man kan förlita sig på en bra postgång, kommer väl svaret fram så småningom. I motion 1988/89:§0222 som ligger till grund för beslutet framhålls i yrkande 4 att RMSÖ -— som är en frivillig organisation som genom jourverksamhet arbetar för att stödja och hjälpa offer för sexualbrott — borde ha möjlighet att få bidrag för sin verksamhet. I en sammanfattning på s. 23 i socialutskottets betänkande 1989/90:SoUS står det att motionärerna hemställt om ett tillkännagivande bl.a. när det gäller bidrag till Riksföreningen mot sexuella övergrepp på barn. Motionen tillstyrktes av utskottet och bifölls senare av riksdagen. Det är möjligt att detta krav på ett bidrag till föreningen har förbisetts på något vis.
I en sammanfattning på s. 23 i socialutskottets betänkande 1989/90:SoUS står det att motionärerna hemställt om ett tillkännagivande bl.a. när det gäller bidrag till Riksföreningen mot sexuella övergrepp på barn. Motionen tillstyrktes av utskottet och bifölls senare av riksdagen. Det är möjligt att detta krav på ett bidrag till föreningen har förbisetts på något vis.
I varje fall har föreningen och även jag uppfattat det så, att riksdagens beslut innebar ett ja till ett bidrag till denna mycket viktiga verksamhet. Det är möjligt att denna debatt också påskyndar föreningens möjligheter att få ett sådant bidrag.
I varje fall har föreningen och även jag uppfattat det så, att riksdagens beslut innebar ett ja till ett bidrag till denna mycket viktiga verksamhet. Det är möjligt att denna debatt också påskyndar föreningens möjligheter att få ett sådant bidrag.

Herr talman! Ragnhild Pohanka har frågat socialministern vad hon är beredd att göra för att förhindra att krav på abort ställs på gravida missbrukare för att de skall få plats på behandlingshem. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan.
Herr talman! Ragnhild Pohanka har frågat socialministern vad hon är beredd att göra för att förhindra att krav på abort ställs på gravida missbrukare för att de skall få plats på behandlingshem. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan.
Det är inte ovanligt att kvinnliga missbrukare blir särskilt motiverade för behandling i samband med graviditet. Det är då viktigt att socialtjänsten kan erbjuda lämplig vård såväl under graviditeten som när barnet väl är fött.
Det är inte ovanligt att kvinnliga missbrukare blir särskilt motiverade för behandling i samband med graviditet. Det är då viktigt att socialtjänsten kan erbjuda lämplig vård såväl under graviditeten som när barnet väl är fött. Gemensamma behandlingsoch stödåtgärder för föräldrar och barn kan i dessa fall vara en lämplig vårdform. Den förutsätter dock behandlingshem med särskilda behandlingsprogram och personal med lämplig kompetens.
Gemensamma behandlingsoch stödåtgärder för föräldrar och barn kan i dessa fall vara en lämplig vårdform. Den förutsätter dock behandlingshem med särskilda behandlingsprogram och personal med lämplig kompetens. Man kan inte kräva av varje enskilt behandlingshem att det skall kunna ta emot gravida missbrukare. Graviditeten är en känslig period och såväl miljö som behandlingsmål måste vara anpassade till de särskilda behov som gravida missbrukare har.
Man kan inte kräva av varje enskilt behandlingshem att det skall kunna ta emot gravida missbrukare. Graviditeten är en känslig period och såväl miljö som behandlingsmål måste vara anpassade till de särskilda behov som gravida missbrukare har. Det måste finnas en beredskap för att stödja mor och barn efter förlossningen. Socialtjänsten måste naturligtvis se till att gravida missbrukare får den vård de behöver. Allt fler behandlingshem har också utvecklat en kompetens på området och tar emot kvinnor med barn.
Det måste finnas en beredskap för att stödja mor och barn efter förlossningen. Socialtjänsten måste naturligtvis se till att gravida missbrukare får den vård de behöver. Allt fler behandlingshem har också utvecklat en kompetens på området och tar emot kvinnor med barn.
Några behandlingshem har gravida kvinnor som särskild målgrupp. Låt mig till sist slå fast att socialtjänsten självfallet inte har någon rätt att kräva abort som villkor för behandling av missbruk.
Några behandlingshem har gravida kvinnor som särskild målgrupp. Låt mig till sist slå fast att socialtjänsten självfallet inte har någon rätt att kräva abort som villkor för behandling av missbruk.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det var ungefär det svar som jag ville ha. Men verkligheten ser inte riktigt ut på det här sättet, och därför vill jag följa upp denna fråga.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det var ungefär det svar som jag ville ha. Men verkligheten ser inte riktigt ut på det här sättet, och därför vill jag följa upp denna fråga. Det är klart att socialtjänsten inte kan kräva abort, men faktum är att man på ett flertal av dessa hem kräver att kvinnan gör abort för att hon skall få fortsätta behandlingen, om personalen inte visste att kvinnan var gravid när hon togs in eller för att hon skall bli intagen, om personalen känner till graviditeten när hon kommer dit. Det finns ytterst få behandlingshem som tar emot gravida kvinnor. Man kräver abort för att kvinnan skall få hjälp.
Det är klart att socialtjänsten inte kan kräva abort, men faktum är att man på ett flertal av dessa hem kräver att kvinnan gör abort för att hon skall få fortsätta behandlingen, om personalen inte visste att kvinnan var gravid när hon togs in eller för att hon skall bli intagen, om personalen känner till graviditeten när hon kommer dit. Det finns ytterst få behandlingshem som tar emot gravida kvinnor. Man kräver abort för att kvinnan skall få hjälp.
Ett gift par bodde tillsammans på ett hem. De hade lämnat bort sina barn. När kvinnan blev gravid på nytt fick hon lämna hemmet. Om gravida kvinnor inte får tillträde till behandlingshem eller om de blir tvungna att lämna ett hem, om de redan befinner sig där, är riskerna oerhört stora för att de inte alls klarar av sin missbrukarsituation.
Ett gift par bodde tillsammans på ett hem. De hade lämnat bort sina barn. När kvinnan blev gravid på nytt fick hon lämna hemmet. Om gravida kvinnor inte får tillträde till behandlingshem eller om de blir tvungna att lämna ett hem, om de redan befinner sig där, är riskerna oerhört stora för att de inte alls klarar av sin missbrukarsituation. Barnet kan dessutom bli skadat. Det behövs inte så oerhört speciella förhållanden för gravida kvinnor. Graviditeten i sig är inte något som föranleder vård. Däremot är vården om möjligt ännu mer angelägen och brådskande för att inte barnet skall ta skada.
Barnet kan dessutom bli skadat. Det behövs inte så oerhört speciella förhållanden för gravida kvinnor. Graviditeten i sig är inte något som föranleder vård. Däremot är vården om möjligt ännu mer angelägen och brådskande för att inte barnet skall ta skada. Modern behöver förberedas för att bli mor, om det nu är första gången, eller för att kunna hantera situationen bättre vid det här tillfället.
Modern behöver förberedas för att bli mor, om det nu är första gången, eller för att kunna hantera situationen bättre vid det här tillfället.
Herr talman! Vi är överens om att detta är ett mycket viktigt område och att det är viktigt att människor behandlas med den integritet som de har rätt att kräva. I den mån det förekommer villkor för att få behandling, vilka går ut på att man först måste genomgå abort, reagerar jag mycket starkt, något som jag än en gång starkt vill understryka.
Herr talman! Vi är överens om att detta är ett mycket viktigt område och att det är viktigt att människor behandlas med den integritet som de har rätt att kräva. I den mån det förekommer villkor för att få behandling, vilka går ut på att man först måste genomgå abort, reagerar jag mycket starkt, något som jag än en gång starkt vill understryka. Det är angeläget att utvecklingsarbetet på detta område fortsätter. Jag vill peka på de pengar som finns också i det nya statsbidraget för att utveckla metodiken för behandling av och stöd för missbrukare generellt. Dessa pengar bör kunna användas även på detta område.
Det är angeläget att utvecklingsarbetet på detta område fortsätter. Jag vill peka på de pengar som finns också i det nya statsbidraget för att utveckla metodiken för behandling av och stöd för missbrukare generellt. Dessa pengar bör kunna användas även på detta område. Jag vill också påpeka att socialstyrelsen håller på att ge ut allmänna råd när det gäller detta område. Jag utgår ifrån att dessa kommer att ge ett mycket gott stöd och en god skjuts åt denna fråga samt att vi i efterhand genom de allmänna råden skall kunna få i gång ett mer aktivt utvecklingarbete.
Jag vill också påpeka att socialstyrelsen håller på att ge ut allmänna råd när det gäller detta område. Jag utgår ifrån att dessa kommer att ge ett mycket gott stöd och en god skjuts åt denna fråga samt att vi i efterhand genom de allmänna råden skall kunna få i gång ett mer aktivt utvecklingarbete.
Herr talman! Jag har stor förståelse för att man i vissa fall måste säga till kvinnan eller paret att hon/de måste byta behandlingshem, eftersom alla hem inte lämpar sig. Jag är tacksam för det svar jag har fått, och det är mycket positivt att det kanske kommer att hända något ytterligare på det här området.
Herr talman! Jag har stor förståelse för att man i vissa fall måste säga till kvinnan eller paret att hon/de måste byta behandlingshem, eftersom alla hem inte lämpar sig. Jag är tacksam för det svar jag har fått, och det är mycket positivt att det kanske kommer att hända något ytterligare på det här området.

Herr talman! Eva Goés har frågat industriministern om vilka analyser som gjorts beträffande följderna av en kärnkraftsolycka i Sverige. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag vill inleda med att understryka att regeringen är väl medveten om att olyckor kan inträffa, även i våra svenska kärnkraftverk.
Herr talman! Eva Goés har frågat industriministern om vilka analyser som gjorts beträffande följderna av en kärnkraftsolycka i Sverige. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag vill inleda med att understryka att regeringen är väl medveten om att olyckor kan inträffa, även i våra svenska kärnkraftverk.
Vi ställer därför utomordentligt höga krav på säkerheten vid de kärntekniska anläggningarna och håller oss ständigt informerade om den kärntekniska verksamheten. Så sent som i januari i år lämnade statens kärnkraftinspektion och statens strålskyddsinstitut en samlad rapport till regeringen över säkerhetsoch strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken.
Vi ställer därför utomordentligt höga krav på säkerheten vid de kärntekniska anläggningarna och håller oss ständigt informerade om den kärntekniska verksamheten. Så sent som i januari i år lämnade statens kärnkraftinspektion och statens strålskyddsinstitut en samlad rapport till regeringen över säkerhetsoch strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken. Myndigheterna kunde konstatera att den riskbild och de säkerhetsoch strålskyddsbedömningar som de tidigare redovisat, bl.a. i yttranden och sammanställningar i anslutning till rapporten ”Efter Tjernobyl” , inte förändrats.
Myndigheterna kunde konstatera att den riskbild och de säkerhetsoch strålskyddsbedömningar som de tidigare redovisat, bl.a. i yttranden och sammanställningar i anslutning till rapporten ”Efter Tjernobyl” , inte förändrats. De fakta som SKI och SSI bl.a. grundat sina slutsatser på går tillbaka till analyser av risken för och konsekvenserna av en kärnkraftsolycka i Sverige, som genomfördes av 1976 års energikommission och 1979 års reaktorsäkerhetsutredning .
De fakta som SKI och SSI bl.a. grundat sina slutsatser på går tillbaka till analyser av risken för och konsekvenserna av en kärnkraftsolycka i Sverige, som genomfördes av 1976 års energikommission och 1979 års reaktorsäkerhetsutredning . De rekommendationer som dessa kommittéer lämnade har tillsammans med myndigheternas säkerhetsanalyser och inhämtade drifterfarenheter utgjort underlag för regeringens beslut den 27 februari år 1986 om införande av konsekvenslindrande åtgärder vid samtliga svenska kärnkraftverk. Dessa åtgärder var helt genomförda i december 1988.
De rekommendationer som dessa kommittéer lämnade har tillsammans med myndigheternas säkerhetsanalyser och inhämtade drifterfarenheter utgjort underlag för regeringens beslut den 27 februari år 1986 om införande av konsekvenslindrande åtgärder vid samtliga svenska kärnkraftverk. Dessa åtgärder var helt genomförda i december 1988.
Följderna av en kärnkraftsolycka såväl i Sverige som i utlandet har också behandlats av utredningen om kärnkraftsberedskapen i betänkandet ”Samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor” . Betänkandet bereds för närvarande i regeringskansliet.
Följderna av en kärnkraftsolycka såväl i Sverige som i utlandet har också behandlats av utredningen om kärnkraftsberedskapen i betänkandet ”Samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor” . Betänkandet bereds för närvarande i regeringskansliet.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag förstår att Birgitta Dahl, lika väl som jag, har läst de senaste rapporterna ifrån journalisten Abdullin, som beskriver hur läget är utanför Tjernobyl. Barnen blöder näsblod — man kan se deras blod i deras läroböcker — och lärarinnorna kan inte bedriva en gymnastikundervisning eftersom de blir halvt medvetslösa. Man har uppmätt strålningsdosen 1 sievert i sköldkörteln på 200 000 barn i Vitryssland.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag förstår att Birgitta Dahl, lika väl som jag, har läst de senaste rapporterna ifrån journalisten Abdullin, som beskriver hur läget är utanför Tjernobyl. Barnen blöder näsblod — man kan se deras blod i deras läroböcker — och lärarinnorna kan inte bedriva en gymnastikundervisning eftersom de blir halvt medvetslösa. Man har uppmätt strålningsdosen 1 sievert i sköldkörteln på 200 000 barn i Vitryssland. 1 sievert är tusen gånger mer än vad vi räknar med här i Sverige. Hos 500 barn har man uppmätt 10 sievert i sköldkörteln. Vi har gjort vissa beräkningar i Sverige. Det visade sig att vad som inträffade när en olycka skedde på 150 mils avstånd stämde precis med statens lantbruksuniversitets rapport om hur jordbruket skulle påverkas.
1 sievert är tusen gånger mer än vad vi räknar med här i Sverige. Hos 500 barn har man uppmätt 10 sievert i sköldkörteln. Vi har gjort vissa beräkningar i Sverige. Det visade sig att vad som inträffade när en olycka skedde på 150 mils avstånd stämde precis med statens lantbruksuniversitets rapport om hur jordbruket skulle påverkas. Jag har däremot inte sett en riktig bedömning av vad som skulle hända om en olycka skulle inträffa i Sverige. Vi står fortfarande mycket frågande inför vad som händer med viltet i Norrland, hur det kommer att bli framöver, när det gäller variationer hos älg, hur mycket radioaktivitet den tar upp osv. En annan sak som är mycket viktigt att påpeka är att det i räddningstjänstlagen inte finns någon regel för hur man skall bära sig åt vid brand i ett kärnkraftverk.
Jag har däremot inte sett en riktig bedömning av vad som skulle hända om en olycka skulle inträffa i Sverige. Vi står fortfarande mycket frågande inför vad som händer med viltet i Norrland, hur det kommer att bli framöver, när det gäller variationer hos älg, hur mycket radioaktivitet den tar upp osv. En annan sak som är mycket viktigt att påpeka är att det i räddningstjänstlagen inte finns någon regel för hur man skall bära sig åt vid brand i ett kärnkraftverk.
Jag har försökt ta reda på det. Jag har en gammal skrivelse. År 1972 tog man senast upp denna fråga. Kaare Brandsjö lämnade 1986 en rap port om att man ännu inte visste hur man skall behandla en brand i ett kärnkraftverk. Vi vet också att man enligt räddningstjänstlagen kan bli tvungen att sanera efter en kärnkraftsolycka.
Jag har försökt ta reda på det. Jag har en gammal skrivelse. År 1972 tog man senast upp denna fråga. Kaare Brandsjö lämnade 1986 en rap port om att man ännu inte visste hur man skall behandla en brand i ett kärnkraftverk. Vi vet också att man enligt räddningstjänstlagen kan bli tvungen att sanera efter en kärnkraftsolycka.
I första hand sker det på frivillig basis, men personer mellan 18 och 65 år kan beordras att sanera. Dessa frågor borde komma till allmänhetens kännedom, och man borde tala om att det står till på det här sättet.
I första hand sker det på frivillig basis, men personer mellan 18 och 65 år kan beordras att sanera. Dessa frågor borde komma till allmänhetens kännedom, och man borde tala om att det står till på det här sättet.
Herr talman! Får jag först göra alldeles klart att ett av de viktigaste skälen till att vi har fattat beslutet att kärnkraften skall avvecklas naturligtvis är att olyckor av denna karaktär är alltför allvarliga för att vi långsiktigt skall behöva ta den risken i vårt samhälle eller i något annat samhälle.
Herr talman! Får jag först göra alldeles klart att ett av de viktigaste skälen till att vi har fattat beslutet att kärnkraften skall avvecklas naturligtvis är att olyckor av denna karaktär är alltför allvarliga för att vi långsiktigt skall behöva ta den risken i vårt samhälle eller i något annat samhälle. Därför har jag vid många tillfällen framhållit att kärnkraften inte erbjuder någon lösning på framtidens energiproblem, som många trodde för en generation sedan. Arbetet med att förbättra säkerheten och beredskapen för att hantera en olycka, om den trots allt skulle inträffa, måste naturligtvis fortgå.
Därför har jag vid många tillfällen framhållit att kärnkraften inte erbjuder någon lösning på framtidens energiproblem, som många trodde för en generation sedan. Arbetet med att förbättra säkerheten och beredskapen för att hantera en olycka, om den trots allt skulle inträffa, måste naturligtvis fortgå.
Det betänkande som vi nyss har fått och som jag refererade till kommer naturligtvis att leda till förslag från regeringen när remissbehandlingen är avslutad. Till Eva Goés vill jag också säga att det nog är en allmänmänsklig erfarenhet att man aldrig till fullo kan förutse vad som skall hända och exakt hur man skall göra.
Det betänkande som vi nyss har fått och som jag refererade till kommer naturligtvis att leda till förslag från regeringen när remissbehandlingen är avslutad. Till Eva Goés vill jag också säga att det nog är en allmänmänsklig erfarenhet att man aldrig till fullo kan förutse vad som skall hända och exakt hur man skall göra.
När olyckor inträffar, vad det än handlar om, måste man också kunna lita till människors goda omdöme och till ett demokratiskt samhälles styrka att hantera en sådan krissituation.
När olyckor inträffar, vad det än handlar om, måste man också kunna lita till människors goda omdöme och till ett demokratiskt samhälles styrka att hantera en sådan krissituation.
Detta säger jag inte för att på något sätt underskatta problemet, utan tvärtom för att framhålla att den mänskliga faktorn och det sunda förnuftet är det viktigaste vi har att lita till, även i de svåraste situationer.
Detta säger jag inte för att på något sätt underskatta problemet, utan tvärtom för att framhålla att den mänskliga faktorn och det sunda förnuftet är det viktigaste vi har att lita till, även i de svåraste situationer.
Herr talman! Vi kommer att stå inför mycket svåra situationer, om detta skulle inträffa. Det är många som inte känner till att det händer en del incidenter i Sverige. Vi har varit kapabla att reda upp de små incidenter som har inträffat.
Herr talman! Vi kommer att stå inför mycket svåra situationer, om detta skulle inträffa. Det är många som inte känner till att det händer en del incidenter i Sverige. Vi har varit kapabla att reda upp de små incidenter som har inträffat.
Om man nu tar bort vetorätten i kommunerna och när man kan beordra människor att gå ut och sanera, borde man egentligen säga att de som vill fortsätta att driva kärnkraften skulle få skriva på ett kontrakt om att de är beredda att ta hand om avfallet och att gå ut och sanera. Kärnkraften kan vi egentligen stänga av i dag, om bara viljan finns.
Om man nu tar bort vetorätten i kommunerna och när man kan beordra människor att gå ut och sanera, borde man egentligen säga att de som vill fortsätta att driva kärnkraften skulle få skriva på ett kontrakt om att de är beredda att ta hand om avfallet och att gå ut och sanera. Kärnkraften kan vi egentligen stänga av i dag, om bara viljan finns.
I det underlag som allmänhet och beslutsfattare har angående fasta Öresundsförbindelser, har effekterna på näringslivet behandlats ytterst summariskt. I SOU 1989:4 säger man helt sonika på s. 94 att den väntade ökningen av förbindelserna skulle innebära en viss fördel, ett ytterst kontroversiellt påstående, som endast kan göras på grundval av bristande underlag.
Herr talman! Viola Claesson och Hans Dau har ställt interpellationer som skall besvaras av mig om buller från JAS 39 Gripen resp. om naturreservatet på Blaikfjället. På grund av svårigheter för interpellanterna att ta emot sva ret i denna kammare vid den föreslagna tidpunkten kan jag tyvärr inte besvara interpellationerna inom den föreskrivna tiden. Jag kommer därför att besvara interpellationerna vid ett senare tillfälle.
Herr talman! Viola Claesson och Hans Dau har ställt interpellationer som skall besvaras av mig om buller från JAS 39 Gripen resp. om naturreservatet på Blaikfjället. På grund av svårigheter för interpellanterna att ta emot sva ret i denna kammare vid den föreslagna tidpunkten kan jag tyvärr inte besvara interpellationerna inom den föreskrivna tiden. Jag kommer därför att besvara interpellationerna vid ett senare tillfälle.
Ett rimligt underlag borde exempelvis ha innehållit analyser av de effekter som anläggandet av jättelika stormarknader i Malmös utkanter skulle få på detaljhandeln i Malmö. Sådana analyser finns, men de tycks undanhållas allmän kännedom. Jag vill fråga industriministern om föreliggande analyser om effekter på näringslivet i Malmöhus län av en eventuell fast Öresundsförbindelse kommer att ställas till allmänhetens och beslutsfattares förfogande.
Herr talman! Gösta Lyngå har frågat industriministern om föreliggande analyser av effekter på näringslivet i Malmöhus län av en eventuell fast Öresundsförbindelse kommer att ställas till allmänhetens och beslutfattarnas förfogande. Enligt arbetsfördelningen inom regeringen är det jag som skall svara på frågan.
Herr talman! Gösta Lyngå har frågat industriministern om föreliggande analyser av effekter på näringslivet i Malmöhus län av en eventuell fast Öresundsförbindelse kommer att ställas till allmänhetens och beslutfattarnas förfogande. Enligt arbetsfördelningen inom regeringen är det jag som skall svara på frågan. För egen del känner jag inte till några analyser som inte ställts till allmänhetens och beslutsfattarnas förfogande av effekter på näringslivet i Malmöhus län av en eventuell fast Öresundsförbindelse.
För egen del känner jag inte till några analyser som inte ställts till allmänhetens och beslutsfattarnas förfogande av effekter på näringslivet i Malmöhus län av en eventuell fast Öresundsförbindelse.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det finns dock en del undersökningar som skulle behöva få litet allmännare spridning. Ett exempel är att man i samband med den yttre ringvägen i Malmö har diskuterat ett stort shoppingcentrum i Hyllie. Det skulle vara beroende av en Öresundsbro. Man räknar med att det faktiskt skulle slå ut stora delar av detaljhandeln i Malmö.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det finns dock en del undersökningar som skulle behöva få litet allmännare spridning. Ett exempel är att man i samband med den yttre ringvägen i Malmö har diskuterat ett stort shoppingcentrum i Hyllie. Det skulle vara beroende av en Öresundsbro. Man räknar med att det faktiskt skulle slå ut stora delar av detaljhandeln i Malmö.
Jag hoppas att dessa uppgifter står till kommunikationsministerns förfogande när det gäller de beslut som skall fattas. Det hade varit bra om de också hade stått till förfogande för de rådslag som har förevarit.
Jag hoppas att dessa uppgifter står till kommunikationsministerns förfogande när det gäller de beslut som skall fattas. Det hade varit bra om de också hade stått till förfogande för de rådslag som har förevarit.

Herr talman! Gösta Lyngå har frågat justitieministern om hon gjort sig underrättad om de problem som vid anläggandet av en kombinerad väg/järnvägsförbindelse över Öresund kommer att uppstå beträffande tullens möjligheter att kontrollera en ökad narkotikasmuggling. Enligt arbetsfördelningen inom regeringen är det jag som skall svar på frågan. Öresundsdelegationens senaste rapporter har remissbehandlats.
Herr talman! Gösta Lyngå har frågat justitieministern om hon gjort sig underrättad om de problem som vid anläggandet av en kombinerad väg/järnvägsförbindelse över Öresund kommer att uppstå beträffande tullens möjligheter att kontrollera en ökad narkotikasmuggling. Enligt arbetsfördelningen inom regeringen är det jag som skall svar på frågan. Öresundsdelegationens senaste rapporter har remissbehandlats.
Generaltullstyrelsen, tulldirektionerna i Helsingborg och Malmö samt Svenska tulltjänstemannaförbundet har i sina yttranden med anledning av remissen utförligt beskrivit de konsekvenser för tullverksamheten som anläggandet av en fast förbindelse över Öresund förväntas medföra. Jag har självfallet tagit del av remissyttrandena.
Generaltullstyrelsen, tulldirektionerna i Helsingborg och Malmö samt Svenska tulltjänstemannaförbundet har i sina yttranden med anledning av remissen utförligt beskrivit de konsekvenser för tullverksamheten som anläggandet av en fast förbindelse över Öresund förväntas medföra. Jag har självfallet tagit del av remissyttrandena.
Herr talman! Jag tackar även för det svaret. Får jag lov att fråga om Georg Andersson dessutom har blivit bekymrad av det han har läst i dessa uttalanden?
Herr talman! Jag tackar även för det svaret. Får jag lov att fråga om Georg Andersson dessutom har blivit bekymrad av det han har läst i dessa uttalanden?
Herr talman! Det är nästan genant att behöva diskutera den här typen av skrämselpropaganda i riksdagen. Motfrågan till Gösta Lyngå måste vara: Vill Gösta Lyngå och miljöpartiet stänga Sveriges gränser för att undgå alla eventuella problem vid tullhanteringen?
Herr talman! Det är nästan genant att behöva diskutera den här typen av skrämselpropaganda i riksdagen. Motfrågan till Gösta Lyngå måste vara: Vill Gösta Lyngå och miljöpartiet stänga Sveriges gränser för att undgå alla eventuella problem vid tullhanteringen?
Är det landförbindelsen, alltså en fast förbindelse, som är styggelsen i sammanhanget? Är det mycket enklare om passagerarna kommer med båt, alltså med färjan, eller med tåg genom en tunnel? Är det landförbindelserna som är haken, så måste konsekvensen vara att vi skall stänga också vägarna mot Norge och Finland.
Är det landförbindelsen, alltså en fast förbindelse, som är styggelsen i sammanhanget? Är det mycket enklare om passagerarna kommer med båt, alltså med färjan, eller med tåg genom en tunnel? Är det landförbindelserna som är haken, så måste konsekvensen vara att vi skall stänga också vägarna mot Norge och Finland.
Det är nästan en oförskämdhet gentemot vårt tredje nordiska grannland, Danmark, att hävda att en fast förbindelse till Danmark skulle medföra vådliga konsekvenser för Sverige på narkotikaområdet.
Det är nästan en oförskämdhet gentemot vårt tredje nordiska grannland, Danmark, att hävda att en fast förbindelse till Danmark skulle medföra vådliga konsekvenser för Sverige på narkotikaområdet.
Herr talman! Det är ju faktiskt i just Köpenhamn som man har stora problem med narkotikahandeln. Det är i Malmö som man har haft problem med smugglare som kommit in. Problemen är svåra redan med färjetrafiken. Med ökad tågtrafik är problemen fortfarande bemästringsbara. Om man har en bro är det inte alls säkert att problemen är lika bemästringsbara.
Herr talman! Det är ju faktiskt i just Köpenhamn som man har stora problem med narkotikahandeln. Det är i Malmö som man har haft problem med smugglare som kommit in. Problemen är svåra redan med färjetrafiken. Med ökad tågtrafik är problemen fortfarande bemästringsbara. Om man har en bro är det inte alls säkert att problemen är lika bemästringsbara.
Problemen är besvärligare än dem vi har med landförbindelserna med Norge just därför att Köpenhamn är ett centrum för narkotikahandeln.
Problemen är besvärligare än dem vi har med landförbindelserna med Norge just därför att Köpenhamn är ett centrum för narkotikahandeln.
Herr talman! Med färjeförbindelser reser ca 20 miljoner passagerare varje år över Sundet. Anser Gösta Lyngå med sina insinuationer att vi borde begränsa den trafiken för att undvika narkotikasmugglingen?
Herr talman! Med färjeförbindelser reser ca 20 miljoner passagerare varje år över Sundet. Anser Gösta Lyngå med sina insinuationer att vi borde begränsa den trafiken för att undvika narkotikasmugglingen? Är det alltså en avsnörning från Danmark som Gösta Lyngå och miljöpartiet vill ha med dessa skumma argument i debatten om en broförbindelse?
Är det alltså en avsnörning från Danmark som Gösta Lyngå och miljöpartiet vill ha med dessa skumma argument i debatten om en broförbindelse?
Herr talman! Nej, naturligtvis inte. Men den narkotikapolitik vi för i Sverige bygger på att tullen i rimlig mån skall skydda oss mot ett inflöde av narkotika. Om vi hade haft något annat sätt att angripa problemet så hade jag kunnat hålla med om att man kunde öppna gränserna mer. Sådan situationen är för närvarande har tullen stora problem med narkotikainförseln.
Herr talman! Nej, naturligtvis inte. Men den narkotikapolitik vi för i Sverige bygger på att tullen i rimlig mån skall skydda oss mot ett inflöde av narkotika. Om vi hade haft något annat sätt att angripa problemet så hade jag kunnat hålla med om att man kunde öppna gränserna mer. Sådan situationen är för närvarande har tullen stora problem med narkotikainförseln.
I såväl regeringsproposition som motioner har dessa problem påtalats under den senaste tiden, och möjligheterna att lösa problemen har ökat. Det är endast narkotikainförseln som jag är oroad över: det är varken danskar eller tyskar som sådana som jag oroar mig för. Det är lättare att föra in narkotika via mängder av bilar på en bro än på andra sätt. Detta är inte insinuationer — det är fakta.
I såväl regeringsproposition som motioner har dessa problem påtalats under den senaste tiden, och möjligheterna att lösa problemen har ökat. Det är endast narkotikainförseln som jag är oroad över: det är varken danskar eller tyskar som sådana som jag oroar mig för. Det är lättare att föra in narkotika via mängder av bilar på en bro än på andra sätt. Detta är inte insinuationer — det är fakta.

Herr talman! Anita Stenberg har frågat mig om jag verkligen kan ta ansvar för den ytterligare ökning av sjukfall som hon anser ovillkorligen skulle bli fallet vid anläggandet av en broförbindelse över Öresund. Jag delar inte Anita Stenbergs uppfattning att byggandet av en broförbindelse mellan Köpenhamn och Malmö ovillkorligen leder till ökning av antalet sjukdomsfall.
Herr talman! Anita Stenberg har frågat mig om jag verkligen kan ta ansvar för den ytterligare ökning av sjukfall som hon anser ovillkorligen skulle bli fallet vid anläggandet av en broförbindelse över Öresund. Jag delar inte Anita Stenbergs uppfattning att byggandet av en broförbindelse mellan Köpenhamn och Malmö ovillkorligen leder till ökning av antalet sjukdomsfall.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret, men jag är inte nöjd med det. Vi har all anledning att vara oroliga för vår hälsa. Den är redan mycket sämre i Skåne än vad den är i Sverige i genomsnitt. Detta kan man läsa i en Spri-rapport. En ytterligare försämring tål vi inte. Därför är en Öresundsbro, med den koncentration av bilar och avgaser till Malmö som blir följden, inte önskvärd.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret, men jag är inte nöjd med det. Vi har all anledning att vara oroliga för vår hälsa. Den är redan mycket sämre i Skåne än vad den är i Sverige i genomsnitt. Detta kan man läsa i en Spri-rapport. En ytterligare försämring tål vi inte. Därför är en Öresundsbro, med den koncentration av bilar och avgaser till Malmö som blir följden, inte önskvärd. Vad hjälper oss alla eventuella, ökade inkomster om vi blir sjukare av avgaserna? Det är väl inte ett avlövat, nersmutsat Sverige som vi vill lämna efter oss? Vad hjälper oss då pengarna? Man har gjort provmuddringar i Limhamn — som ju hör till Malmö — och då konstaterat höga halter av gifter i muddringsmassorna. Kvicksilverhalten är 25 gånger högre än naturvårdsverkets s.k. alarmvärde.
Vad hjälper oss alla eventuella, ökade inkomster om vi blir sjukare av avgaserna? Det är väl inte ett avlövat, nersmutsat Sverige som vi vill lämna efter oss? Vad hjälper oss då pengarna? Man har gjort provmuddringar i Limhamn — som ju hör till Malmö — och då konstaterat höga halter av gifter i muddringsmassorna. Kvicksilverhalten är 25 gånger högre än naturvårdsverkets s.k. alarmvärde.
Kadmiumhalten är 10 gånger högre, och PCB-halten är 4 gånger högre än de alarmvärden som naturvårdsverket anger. Så säger John Larsson på länsstyrelsens naturvårdsenhet. Siffrorna är skrämmande! Överskrids alarmvärdena måste alltid speciella åtgärder vidtas. Vid en fortsatt muddring kan muddringsmassorna inte dumpas i havet, vilket är brukligt. De måste därför förvaras på land.
Kadmiumhalten är 10 gånger högre, och PCB-halten är 4 gånger högre än de alarmvärden som naturvårdsverket anger. Så säger John Larsson på länsstyrelsens naturvårdsenhet. Siffrorna är skrämmande! Överskrids alarmvärdena måste alltid speciella åtgärder vidtas. Vid en fortsatt muddring kan muddringsmassorna inte dumpas i havet, vilket är brukligt. De måste därför förvaras på land. Eventuellt måste de bäddas in i en lerkista på soptippen på Lernacken, omedelbart söder om badplatsen Sibbarp. Strax söder om Limhamn, där alltså muddringsmassorna finns, skall brofästet till Öresundsbron ligga. Vilka muddringsmassor kommer inte detta arbete att kräva, och var skall vi göra av dem? Hur skall vi lösa detta problem?
Eventuellt måste de bäddas in i en lerkista på soptippen på Lernacken, omedelbart söder om badplatsen Sibbarp. Strax söder om Limhamn, där alltså muddringsmassorna finns, skall brofästet till Öresundsbron ligga. Vilka muddringsmassor kommer inte detta arbete att kräva, och var skall vi göra av dem? Hur skall vi lösa detta problem?
Herr talman! Anita Stenberg representerar den pessimistiska synen på utvecklingen som är så typisk för miljöpartiet. Vad vi diskuterar är en anläggning för 2000-talet, där också biltrafik skall kunna tillåtas på en sträcka om 17 kilometer.
Herr talman! Anita Stenberg representerar den pessimistiska synen på utvecklingen som är så typisk för miljöpartiet. Vad vi diskuterar är en anläggning för 2000-talet, där också biltrafik skall kunna tillåtas på en sträcka om 17 kilometer. Detta framställs som en förödande insats mot människors hälsa i Skåneregionen. Utgående från att vi inte gör några tekniska framsteg alls när det gäller bilismen — om vi alltså inte löser problemen med bilismens luftföroreningar rent generellt — hamnar vi i stora problem.
Detta framställs som en förödande insats mot människors hälsa i Skåneregionen. Utgående från att vi inte gör några tekniska framsteg alls när det gäller bilismen — om vi alltså inte löser problemen med bilismens luftföroreningar rent generellt — hamnar vi i stora problem. Jag utgår emellertid ifrån att vi får fram helt andra motorer, andra bränslen och andra reningstekniker, så att vi kan köra bil i det här landet — i Stockholm, Göteborg och även Malmö, Vi måste begränsa koncentrationen av bilar i storstäderna, men det är orimligt att stoppa bilismen på vissa vägavsnitt.
Jag utgår emellertid ifrån att vi får fram helt andra motorer, andra bränslen och andra reningstekniker, så att vi kan köra bil i det här landet — i Stockholm, Göteborg och även Malmö, Vi måste begränsa koncentrationen av bilar i storstäderna, men det är orimligt att stoppa bilismen på vissa vägavsnitt.
Herr talman! Men då håller ju statsrådet med mig om att vi skall minska bilismen i storstäderna. Just det! Det är det jag är ute efter. En koncentration av biltrafiken i hela södra Sverige till Malmö medför ju en koncentration av bilavgaser också — det kan man inte undvika. Därför vill vi i stället ha färjetrafik som sprids utefter hela sydkusten och västkusten.
Herr talman! Men då håller ju statsrådet med mig om att vi skall minska bilismen i storstäderna. Just det! Det är det jag är ute efter. En koncentration av biltrafiken i hela södra Sverige till Malmö medför ju en koncentration av bilavgaser också — det kan man inte undvika. Därför vill vi i stället ha färjetrafik som sprids utefter hela sydkusten och västkusten.
Då far bilarna på många olika håll i stället för att de är koncentrerade till en bro. Det är ju det som är felet med denna tanke.
Då far bilarna på många olika håll i stället för att de är koncentrerade till en bro. Det är ju det som är felet med denna tanke.
Herr talman! Anita Stenberg vill ha färjeförbindelser. Andra vill ha en tågtunnel. Nu diskuterar vi om vi möjligen kan knyta samman kontinenten med Skandinavien via en fast förbindelse som medger både järnvägsoch biltrafik. Härvid kommer många olika aspekter in i bilden.
Herr talman! Anita Stenberg vill ha färjeförbindelser. Andra vill ha en tågtunnel. Nu diskuterar vi om vi möjligen kan knyta samman kontinenten med Skandinavien via en fast förbindelse som medger både järnvägsoch biltrafik. Härvid kommer många olika aspekter in i bilden. Men att göra gällande att det förhållandet att ett begränsat antal bilar — det är detta det är fråga om — som passerar över den fasta förbindelsen radikalt skulle förändra situationen för Skåneregionen är att bygga hela diskussionen på någon sorts illusion. Bilar kommer i hög utsträckning redan i dag till Skåneregionen på färjorna. Så kommer att ske även i fortsättningen.
Men att göra gällande att det förhållandet att ett begränsat antal bilar — det är detta det är fråga om — som passerar över den fasta förbindelsen radikalt skulle förändra situationen för Skåneregionen är att bygga hela diskussionen på någon sorts illusion. Bilar kommer i hög utsträckning redan i dag till Skåneregionen på färjorna. Så kommer att ske även i fortsättningen. Det är därför insatserna i första hand måste avse reningsutrustningen på bilarna, så att vi kan få en renare trafikmiljö.
Det är därför insatserna i första hand måste avse reningsutrustningen på bilarna, så att vi kan få en renare trafikmiljö.
Herr talman! Är det en minskning av biltrafiken som statsrådet har förespeglat brobyggarna och finansiärerna också?
Herr talman! Är det en minskning av biltrafiken som statsrådet har förespeglat brobyggarna och finansiärerna också?
Herr talman! Jag talade om att vi måste skapa förutsättningar genom att ta fram en annan typ av teknik när det gäller bilarna för att vi i ett långt perspektiv skall kunna bedriva landsvägstrafik i det här landet. Sedan finns det speciella problem i vissa storstadsregioner med trafikkoncentrationer. Men det finns för närvarande inte någon sådan koncentration när det gäller trafiken över Öresund.
Herr talman! Jag talade om att vi måste skapa förutsättningar genom att ta fram en annan typ av teknik när det gäller bilarna för att vi i ett långt perspektiv skall kunna bedriva landsvägstrafik i det här landet. Sedan finns det speciella problem i vissa storstadsregioner med trafikkoncentrationer. Men det finns för närvarande inte någon sådan koncentration när det gäller trafiken över Öresund.
Herr talman! Men det är väl alldeles utmärkt om vi inte skaffar oss den trafikkoncentrationen?
Herr talman! Men det är väl alldeles utmärkt om vi inte skaffar oss den trafikkoncentrationen?
Herr talman! Det är inte meningen att sådan koncentration skall skapas. Det rör sig om ett förhållandevis begränsat antal bilar som förutsätts färdas över denna bro. Det kan jämföras med en rad trafikavsnitt i medelstora städer i Sverige.
Herr talman! Det är inte meningen att sådan koncentration skall skapas. Det rör sig om ett förhållandevis begränsat antal bilar som förutsätts färdas över denna bro. Det kan jämföras med en rad trafikavsnitt i medelstora städer i Sverige.
Herr talman! Faktum är att skåningarna, speciellt malmöborna, är ovanligt mycket sjuka. Och det är fråga om sådana sjukdomar som bl.a. — naturligtvis inte enbart — beror på avgaserna. Då måste det vara fel att koncentrera trafiken till storstaden. Det är alldeles självklart att de bilar som måste över Öresund i stället skall spridas till så många ställen som möjligt utefter kusten.
Herr talman! Faktum är att skåningarna, speciellt malmöborna, är ovanligt mycket sjuka. Och det är fråga om sådana sjukdomar som bl.a. — naturligtvis inte enbart — beror på avgaserna. Då måste det vara fel att koncentrera trafiken till storstaden. Det är alldeles självklart att de bilar som måste över Öresund i stället skall spridas till så många ställen som möjligt utefter kusten. Bron måste ju vara en felaktig tanke, därför att vi rent miljömässigt inte klarar av den trafikkoncentration som blir följden av en bro. Det har ju sagts att det behövs en fördubbling av biltrafiken på sträckan Malmö-Köpenhamn för att en Öresundsbro skall gå ihop ekonomiskt.
Bron måste ju vara en felaktig tanke, därför att vi rent miljömässigt inte klarar av den trafikkoncentration som blir följden av en bro. Det har ju sagts att det behövs en fördubbling av biltrafiken på sträckan Malmö-Köpenhamn för att en Öresundsbro skall gå ihop ekonomiskt.

Herr talman! Kent Carlsson har frågat mig om jag tänkter låta göra en ordentlig och genomgripande utredning som belyser en borrad järnvägstunnel och dess olika varierande ekonomiska och tekniska förutsättningar innan beslut om en fast förbindelse över Öresund fattas. Kent Carlsson har också frågat mig om jag vill öppet redovisa vilka beräkningar och prognoser som ligger till grund för påståendet att en borrad järnvägstunnel inte går ihop ekonomiskt.
Herr talman! Kent Carlsson har frågat mig om jag tänkter låta göra en ordentlig och genomgripande utredning som belyser en borrad järnvägstunnel och dess olika varierande ekonomiska och tekniska förutsättningar innan beslut om en fast förbindelse över Öresund fattas. Kent Carlsson har också frågat mig om jag vill öppet redovisa vilka beräkningar och prognoser som ligger till grund för påståendet att en borrad järnvägstunnel inte går ihop ekonomiskt.
Slutligen har Kent Carlsson frågat mig vilka ansträngningar jag har gjort för att få fram finansiärer till en borrad tunnel. Jag besvarar de tre frågorna i ett sammanhang. En viktig förutsättning som danska och svenska regeringar sedan länge varit överens om är att kostnaderna för en fast förbindelse över Öresund i sin helhet skall betalas med avgifter från trafikanterna och finansieras utanför statsbudgeten.
Slutligen har Kent Carlsson frågat mig vilka ansträngningar jag har gjort för att få fram finansiärer till en borrad tunnel. Jag besvarar de tre frågorna i ett sammanhang. En viktig förutsättning som danska och svenska regeringar sedan länge varit överens om är att kostnaderna för en fast förbindelse över Öresund i sin helhet skall betalas med avgifter från trafikanterna och finansieras utanför statsbudgeten. De företagsekonomiska analyser som utförts av Öresundsdelegationerna i bl.a. 1989 års rapport syftar till att klarlägga och värdera möjligheterna att klara detta ekonomiska mål utan att avgifterna blir orimligt höga. SJ framhåller i sitt remissyttrande till rapporten att järnvägstrafiken inte på långt när kan bära sina kostnader för den borrade tunneln.
De företagsekonomiska analyser som utförts av Öresundsdelegationerna i bl.a. 1989 års rapport syftar till att klarlägga och värdera möjligheterna att klara detta ekonomiska mål utan att avgifterna blir orimligt höga. SJ framhåller i sitt remissyttrande till rapporten att järnvägstrafiken inte på långt när kan bära sina kostnader för den borrade tunneln. Detta förhållande sammanhänger givetvis med att tunneln, som beräknas bli ca 2,5 miljarder kronor dyrare än järnvägsdelen i den kombinerande förbindelsen, skall förräntas av järnvägen ensam. Jag ser ingen anledning att ifrågasätta SJ:s bedömningar. Även banverket har i sitt remissyttrande framhållit att den kombinerande förbindelsen från finansieringssynpunkt synes vara den enda rimliga lösningen.
Detta förhållande sammanhänger givetvis med att tunneln, som beräknas bli ca 2,5 miljarder kronor dyrare än järnvägsdelen i den kombinerande förbindelsen, skall förräntas av järnvägen ensam. Jag ser ingen anledning att ifrågasätta SJ:s bedömningar. Även banverket har i sitt remissyttrande framhållit att den kombinerande förbindelsen från finansieringssynpunkt synes vara den enda rimliga lösningen. Därmed anser jag mig ha besvarat de två första frågorna. Med anledning av den sista frågan kan jag nämna att för finansieringen av den kombinerande förbindelsen har ett betydande intresse visats från olika håll. Något motsvarande intresse för finansiering av tunneln har jag inte kunnat notera.
Därmed anser jag mig ha besvarat de två första frågorna. Med anledning av den sista frågan kan jag nämna att för finansieringen av den kombinerande förbindelsen har ett betydande intresse visats från olika håll. Något motsvarande intresse för finansiering av tunneln har jag inte kunnat notera.
Herr talman! Jag ber givetvis att få tacka för svaren, men jag tycker faktiskt inte att kommunikationsministern har svarat på de frågor som jag har ställt. Jag skall börja med den sista frågan som gäller ansträngningarna från kommunikationsministerns sida att få fram någon finansiär. Såvitt jag förstår av kommunikationsministerns svar har det inte gjorts några som helst ansträngningar för att bjuda ut en tunnel till t.ex. privata finansiärer, och det tycker jag är synd. Detta ger nämligen tunneln ett handikapp i den offentliga debatten.
Herr talman! Jag ber givetvis att få tacka för svaren, men jag tycker faktiskt inte att kommunikationsministern har svarat på de frågor som jag har ställt. Jag skall börja med den sista frågan som gäller ansträngningarna från kommunikationsministerns sida att få fram någon finansiär. Såvitt jag förstår av kommunikationsministerns svar har det inte gjorts några som helst ansträngningar för att bjuda ut en tunnel till t.ex. privata finansiärer, och det tycker jag är synd. Detta ger nämligen tunneln ett handikapp i den offentliga debatten.
De andra två frågorna som jag har ställt om huruvida kommunikationsministern är beredd att öppet redovisa de siffror, beräkningar och prognoser som han bygger sina uttalanden på får jag inte heller något svar på. Kommunikationsministern hänvisar i ett stycke till Öresundsdelegationens rapport som lades fram i början av 1989. Men enligt den rapporten går en tunnel ihop företagsekonomiskt. Den blev inte lika lönsam som en bro, men den går ihop.
De andra två frågorna som jag har ställt om huruvida kommunikationsministern är beredd att öppet redovisa de siffror, beräkningar och prognoser som han bygger sina uttalanden på får jag inte heller något svar på. Kommunikationsministern hänvisar i ett stycke till Öresundsdelegationens rapport som lades fram i början av 1989. Men enligt den rapporten går en tunnel ihop företagsekonomiskt. Den blev inte lika lönsam som en bro, men den går ihop. Vad kommunikationsministern då gör är att hala fram ett remissyttrande från SJ på tre och en halv sida, som inte innehåller en siffra eller en beräkning. Jag har själv försökt få fram de beräkningar som SJ baserar sitt remissvar på, men det har jag inte lyckats med. Det är en hemlig utredning, och det har gjorts flera försök att få fram den.
Vad kommunikationsministern då gör är att hala fram ett remissyttrande från SJ på tre och en halv sida, som inte innehåller en siffra eller en beräkning. Jag har själv försökt få fram de beräkningar som SJ baserar sitt remissvar på, men det har jag inte lyckats med. Det är en hemlig utredning, och det har gjorts flera försök att få fram den.
Men hur skall vi i den offentliga debatten kunna debattera en så viktig fråga som en infrastrukturinvestering på 811 miljarder om vi inte får ta del av de siffror som ministern bygger sina uttalanden på? Det är därför som jag har ställt denna fråga, och jag hade hoppats att få ett svar. Jag vill givetvis upprepa dessa frågor och kanske modifiera dem något. Är regeringen beredd att exempelvis bjuda ut en tunnel till privata finansiärer?
Men hur skall vi i den offentliga debatten kunna debattera en så viktig fråga som en infrastrukturinvestering på 811 miljarder om vi inte får ta del av de siffror som ministern bygger sina uttalanden på? Det är därför som jag har ställt denna fråga, och jag hade hoppats att få ett svar. Jag vill givetvis upprepa dessa frågor och kanske modifiera dem något. Är regeringen beredd att exempelvis bjuda ut en tunnel till privata finansiärer?
Är ministern beredd att redovisa de siffror, de beräkningar och prognoser som han bygger sina uttalanden på? Om det nu är SJ:s utredning som han baserar dessa uttalanden på får han ta fram den, så att vi kan mötas i en debatt om vad som är rätt och fel. Slutligen: Menar kommunikationsministern, eftersom han baserar sina uttalanden på SJ:s svar, att den statliga utredningen i princip kan läggas i papperskorgen, eftersom han inte följer den?
Är ministern beredd att redovisa de siffror, de beräkningar och prognoser som han bygger sina uttalanden på? Om det nu är SJ:s utredning som han baserar dessa uttalanden på får han ta fram den, så att vi kan mötas i en debatt om vad som är rätt och fel. Slutligen: Menar kommunikationsministern, eftersom han baserar sina uttalanden på SJ:s svar, att den statliga utredningen i princip kan läggas i papperskorgen, eftersom han inte följer den?
Herr talman! Jag noterar att Kent Carlsson fortsätter att sprida en misstro mot mig och mot dem som har uttalat sig för en broförbindelse och de remissinstanser som har uttalat sig i denna fråga. Jag noterar att det har pågått en sådan debatt under den senaste tiden.
Herr talman! Jag noterar att Kent Carlsson fortsätter att sprida en misstro mot mig och mot dem som har uttalat sig för en broförbindelse och de remissinstanser som har uttalat sig i denna fråga. Jag noterar att det har pågått en sådan debatt under den senaste tiden. Som svar på frågorna vill jag beträffande finansieringen säga att SJ, som är det trafikföretag som förutsätts trafikera tunneln eller järnvägsdelen i en broförbindelse, alternativt kan transportera sitt gods på färjor. Och det är naturligtvis den alternativkostnad som SJ har intresse av att göra en jämförelse med.
Som svar på frågorna vill jag beträffande finansieringen säga att SJ, som är det trafikföretag som förutsätts trafikera tunneln eller järnvägsdelen i en broförbindelse, alternativt kan transportera sitt gods på färjor. Och det är naturligtvis den alternativkostnad som SJ har intresse av att göra en jämförelse med.
När SJ har gjort sin färjeutredning har man kommit fram till att transporter på en fast förbindelse konkurrensmässigt innebär att SJ kan svara för en mycket liten del av den totala finansieringen. Jag har inte någon anledning att betvivla SJ:s bedömning på denna punkt.
När SJ har gjort sin färjeutredning har man kommit fram till att transporter på en fast förbindelse konkurrensmässigt innebär att SJ kan svara för en mycket liten del av den totala finansieringen. Jag har inte någon anledning att betvivla SJ:s bedömning på denna punkt.
Under hand har jag fått ganska utförlig information från SJ:s sida. Och SJ:s ställningstaganden och analyser är förankrade i företagets styrelse. Detta har uttryckts i ett remissvar, och det är alltså inte fråga om att SJ nonchalant på tre sidor skulle ha halat fram en remissvar som har kastats ut i luften. Jag tar självfallet seriöst på de remissvar som kommer från statliga affärsverk och myndigheter.
Under hand har jag fått ganska utförlig information från SJ:s sida. Och SJ:s ställningstaganden och analyser är förankrade i företagets styrelse. Detta har uttryckts i ett remissvar, och det är alltså inte fråga om att SJ nonchalant på tre sidor skulle ha halat fram en remissvar som har kastats ut i luften. Jag tar självfallet seriöst på de remissvar som kommer från statliga affärsverk och myndigheter. Att de bygger på ett seriöst beräkningsunderlag har jag inte någon anledning att betvivla. Mot denna bakgrund är det väl inte så förvånande att det har saknats kommersiella intressenter som är beredda att satsa sitt kapital på en järnvägstunnel för enbart järnvägstrafik. Har Kent Carlsson några intressenter som är beredda att göra det, är de välkomna till kommunikationsdepartementet.
Att de bygger på ett seriöst beräkningsunderlag har jag inte någon anledning att betvivla. Mot denna bakgrund är det väl inte så förvånande att det har saknats kommersiella intressenter som är beredda att satsa sitt kapital på en järnvägstunnel för enbart järnvägstrafik. Har Kent Carlsson några intressenter som är beredda att göra det, är de välkomna till kommunikationsdepartementet.
Herr talman! Jag har alltså utgått bl.a. från en artikel som kommunikationsministern har skrivit i tidningen Broderskap, där han hänvisar till en utredning. Jag har försökt få tag i denna utredning, och jag har då kommit underfund med att utredningen egentligen var detta remissvar på tre och en halv sida som baseras på en hemlig utredning som finns på SJ. Givetvis är jag då som riksdagsledamot och även som medborgare i det här landet intresserad av att få ta del av de beräkningar som SJ:s tyckanden baseras på.
Herr talman! Jag har alltså utgått bl.a. från en artikel som kommunikationsministern har skrivit i tidningen Broderskap, där han hänvisar till en utredning. Jag har försökt få tag i denna utredning, och jag har då kommit underfund med att utredningen egentligen var detta remissvar på tre och en halv sida som baseras på en hemlig utredning som finns på SJ. Givetvis är jag då som riksdagsledamot och även som medborgare i det här landet intresserad av att få ta del av de beräkningar som SJ:s tyckanden baseras på.
Det är därför som jag har väckt dessa frågor. Det finns nämligen andra som har räknat på det. Lunds universitet har gjort det. Det finns föreningar som har gjort det. Och Danske Statsbaner har kommit till en helt annan slutsats än SJ. Anledningen till att jag tycker att det är viktigt att ministern agerar när det gäller tunnelfinansiärerna är att det är betydelsefullt vilka signaler som skickas ut från de politiska beslutsfattarna om man skall få privata banker, konsortier, osv. att anmäla sitt intresse.
Det är därför som jag har väckt dessa frågor. Det finns nämligen andra som har räknat på det. Lunds universitet har gjort det. Det finns föreningar som har gjort det. Och Danske Statsbaner har kommit till en helt annan slutsats än SJ. Anledningen till att jag tycker att det är viktigt att ministern agerar när det gäller tunnelfinansiärerna är att det är betydelsefullt vilka signaler som skickas ut från de politiska beslutsfattarna om man skall få privata banker, konsortier, osv. att anmäla sitt intresse.

Herr talman! SJ är ett affärsdrivande verk och skall naturligtvis utifrån affärsmässiga grunder göra sina bedömningar i detta hänseende. Det är SJ som har underlaget till den färjeutredning som är det ekonomiska bedömningsunderlag som SJ sedan har grundat sitt remissvar på. Det är SJ som avgör i vilken utsträckning man vill offentliggöra detaljsiffror.
Herr talman! SJ är ett affärsdrivande verk och skall naturligtvis utifrån affärsmässiga grunder göra sina bedömningar i detta hänseende. Det är SJ som har underlaget till den färjeutredning som är det ekonomiska bedömningsunderlag som SJ sedan har grundat sitt remissvar på. Det är SJ som avgör i vilken utsträckning man vill offentliggöra detaljsiffror. Kent Carlsson får liksom andra respektera den konkurrenssituation som SJ befinner sig i när det gäller att utöva transporter på en internationell marknad. Det finns andra intressenter på denna marknad som också kan göra sina beräkningar. Ingen av dessa har kommit fram till att det är kom mersiellt lönsamt att bygga en tunnel som finansieras med avgifter.
Kent Carlsson får liksom andra respektera den konkurrenssituation som SJ befinner sig i när det gäller att utöva transporter på en internationell marknad. Det finns andra intressenter på denna marknad som också kan göra sina beräkningar. Ingen av dessa har kommit fram till att det är kom mersiellt lönsamt att bygga en tunnel som finansieras med avgifter.
Kan Kent Carlsson få fram någon som är beredd att ta denna risk hälsar jag denne välkommen till kommunikationsdepartementet. Jag upprepar detta som svar på Kent Carlssons första fråga.
Kan Kent Carlsson få fram någon som är beredd att ta denna risk hälsar jag denne välkommen till kommunikationsdepartementet. Jag upprepar detta som svar på Kent Carlssons första fråga.
Herr talman! Det är givetvis så att en förbindelse över Sundet måste gå ihop ekonomiskt. Det är därför som jag har gått igenom den statliga utredningen för att se om det är möjligt. Såvitt jag kan förstå av de trafikprognoser och beräkningar som har gjorts i denna utredning har man bedömt att det finns sådana möjligheter. Då blir jag litet stressad av att man tar fram en hemlig utredning som jag inte kan bemöta och där det sägs att det inte går ihop ekonomiskt.
Herr talman! Det är givetvis så att en förbindelse över Sundet måste gå ihop ekonomiskt. Det är därför som jag har gått igenom den statliga utredningen för att se om det är möjligt. Såvitt jag kan förstå av de trafikprognoser och beräkningar som har gjorts i denna utredning har man bedömt att det finns sådana möjligheter. Då blir jag litet stressad av att man tar fram en hemlig utredning som jag inte kan bemöta och där det sägs att det inte går ihop ekonomiskt. Vilket är det som gäller — den statliga utredningen eller det affärsdrivande verkets hemliga utredning? Jag kan inte göra annat än att basera mig på det statliga utredningsmaterial som finns till hands. Då får kommunikationsministern också basera sina uttalanden på denna utredning tills SJ:s utredning är publicerad. Det finns andra som har gjort beräkningar, exempelvis DSB, som säger att det skulle kunna gå att få företagsekonomisk lönsamhet.
Vilket är det som gäller — den statliga utredningen eller det affärsdrivande verkets hemliga utredning? Jag kan inte göra annat än att basera mig på det statliga utredningsmaterial som finns till hands. Då får kommunikationsministern också basera sina uttalanden på denna utredning tills SJ:s utredning är publicerad. Det finns andra som har gjort beräkningar, exempelvis DSB, som säger att det skulle kunna gå att få företagsekonomisk lönsamhet.
Om man ställer SJ mot DSB får man två helt olika bilder. Därför är det viktigt att ministern tar fram de siffror, beräkningar och prognoser som han baserar sitt ställningstagande på.
Om man ställer SJ mot DSB får man två helt olika bilder. Därför är det viktigt att ministern tar fram de siffror, beräkningar och prognoser som han baserar sitt ställningstagande på.
Herr talman! Avgörande, Kent Carlsson, är om det finns någon som är beredd att trafikera en tunnel med järnvägstrafik till den kostnad som uppstår vid finansiering med avgifter.
Herr talman! Avgörande, Kent Carlsson, är om det finns någon som är beredd att trafikera en tunnel med järnvägstrafik till den kostnad som uppstår vid finansiering med avgifter.
Vill Kent Carlsson tvinga SJ in i denna tunnel och låta-SJ betala så höga avgifter att tunneln kommersiellt går ihop skulle det innebära att vi belastade SJ med onödigt höga kostnader eller att vi fick lägga in subventioner via skattsedeln. Det hämmar naturligtvis järnvägstrafiken i övrigt.
Vill Kent Carlsson tvinga SJ in i denna tunnel och låta-SJ betala så höga avgifter att tunneln kommersiellt går ihop skulle det innebära att vi belastade SJ med onödigt höga kostnader eller att vi fick lägga in subventioner via skattsedeln. Det hämmar naturligtvis järnvägstrafiken i övrigt.
Min ambition är att gynna järnvägstrafiken genom att ge den så billiga transporter som möjligt över Sundet och ner till kontinenten. Då kan vi få resurser över för att satsa på västkustbanan och andra viktiga anslutande järnvägslinjer till denna fasta förbindelse. Det tycker jag är en mycket mera offensiv inställning.
Min ambition är att gynna järnvägstrafiken genom att ge den så billiga transporter som möjligt över Sundet och ner till kontinenten. Då kan vi få resurser över för att satsa på västkustbanan och andra viktiga anslutande järnvägslinjer till denna fasta förbindelse. Det tycker jag är en mycket mera offensiv inställning.
Herr talman! Vad jag just nu sade var att den statliga utredning som ministern har tillsatt förklarar att det går att få företagsekonomisk lönsamhet på tunneltrafik med taxor som faktiskt motsvarar vad färjetrafiken i dag kostar. Därför vill jag att vi utifrån utredningen diskuterar vad som är rätt i denna debatt. Jag vill påstå att vi med ministerns utgångspunkt har en trafikpolitik utan visioner.
Herr talman! Vad jag just nu sade var att den statliga utredning som ministern har tillsatt förklarar att det går att få företagsekonomisk lönsamhet på tunneltrafik med taxor som faktiskt motsvarar vad färjetrafiken i dag kostar. Därför vill jag att vi utifrån utredningen diskuterar vad som är rätt i denna debatt. Jag vill påstå att vi med ministerns utgångspunkt har en trafikpolitik utan visioner.
Vi har ju sagt att vi skall försöka flytta över så mycket som möjligt av lastoch persontrafiken från gummihjul till järnvägen. Då är valet av förbindelsen över Öresund av strategisk betydelse: Väljer vi en borrad järnvägstunnel eller en vägbro? Om man läser SJ:s remissvar noggrant kan man se att SJ inte heller är berett att medverka till finansieringen av en järnvägsdel på denna bro.
Vi har ju sagt att vi skall försöka flytta över så mycket som möjligt av lastoch persontrafiken från gummihjul till järnvägen. Då är valet av förbindelsen över Öresund av strategisk betydelse: Väljer vi en borrad järnvägstunnel eller en vägbro? Om man läser SJ:s remissvar noggrant kan man se att SJ inte heller är berett att medverka till finansieringen av en järnvägsdel på denna bro.
Det sä ger man i det remissvar som kommunikationsministern bygger mycket av sitt agerande på.
Det sä ger man i det remissvar som kommunikationsministern bygger mycket av sitt agerande på. Blir det bara en vägbro kan man fråga sig vad det innebär för miljön i det här området i södra Sverige.
Blir det bara en vägbro kan man fråga sig vad det innebär för miljön i det här området i södra Sverige.
Herr talman! Blir det en bro så blir det inte bara en vägbro utan en järnvägsoch vägbro. Det är utgångspunkten. I alla händelser är järnvägsdelen på en sådan kombinerad förbindelse 2,5 miljarder billigare, enligt de kalkyler som Öresundsdelegationen har gjort, än en isolerad järnvägstunnel.
Herr talman! Blir det en bro så blir det inte bara en vägbro utan en järnvägsoch vägbro. Det är utgångspunkten. I alla händelser är järnvägsdelen på en sådan kombinerad förbindelse 2,5 miljarder billigare, enligt de kalkyler som Öresundsdelegationen har gjort, än en isolerad järnvägstunnel.
Detta är en extrakostnad som järnvägen måste bära om den skall gå igenom tunneln. Är det att gynna järnvägen? Jag menar att det minskar järnvägens konkurrenskraft. Vill vi verkligen flytta över gods på järnvägen, då skall vi ge järnvägen goda förutsättningar och en ökad konkurrenskraft.
Detta är en extrakostnad som järnvägen måste bära om den skall gå igenom tunneln. Är det att gynna järnvägen? Jag menar att det minskar järnvägens konkurrenskraft. Vill vi verkligen flytta över gods på järnvägen, då skall vi ge järnvägen goda förutsättningar och en ökad konkurrenskraft.
Herr talman! Ett sätt att ge järnvägen konkurrenskraft gentemot vägen är att ge den i princip ensamrätt på de snabba och effektiva förbindelserna till kontinenten, vilket en borrad järnvägstunnel faktiskt skulle innebära. Debatten får inte handla om vilket som är lönsammast — så som det lätt blir. Det är klart att en bro med både bilväg och järnväg blir lönsammast. Men frågan är: Blir en järnvägstunnel verkligen lönsam och går den att finansiera med avgifter från dem som skall trafikera denna tunnel?
Herr talman! Ett sätt att ge järnvägen konkurrenskraft gentemot vägen är att ge den i princip ensamrätt på de snabba och effektiva förbindelserna till kontinenten, vilket en borrad järnvägstunnel faktiskt skulle innebära. Debatten får inte handla om vilket som är lönsammast — så som det lätt blir. Det är klart att en bro med både bilväg och järnväg blir lönsammast. Men frågan är: Blir en järnvägstunnel verkligen lönsam och går den att finansiera med avgifter från dem som skall trafikera denna tunnel?
Ja, att den blir lönsam visas av den statliga utredningen och av fristående undersökningar. Det är där någonstans debatten skall ligga. Att vi skulle vara tvungna att bara ”följa utvecklingen”, som det har sagts i debatten, innebär att vi får en ökad vägtrafik. Vi vet att en bro stimulerar vägtrafiken, och det innebär också problem för vattengenomströmningen. Det är problem som vi tyvärr inte hinner diskutera här i dag.
Ja, att den blir lönsam visas av den statliga utredningen och av fristående undersökningar. Det är där någonstans debatten skall ligga. Att vi skulle vara tvungna att bara ”följa utvecklingen”, som det har sagts i debatten, innebär att vi får en ökad vägtrafik. Vi vet att en bro stimulerar vägtrafiken, och det innebär också problem för vattengenomströmningen. Det är problem som vi tyvärr inte hinner diskutera här i dag.
Det är återigen viktigt att komma ihåg att trots att den statliga utredningen inte har utrett biltågmöjligheten, inte har tittat på alternativet direkttunnel och inte har gjort några trafikprognoser för passagerartrafiken, har den konstaterat att tunneln blir lönsam.
Det är återigen viktigt att komma ihåg att trots att den statliga utredningen inte har utrett biltågmöjligheten, inte har tittat på alternativet direkttunnel och inte har gjort några trafikprognoser för passagerartrafiken, har den konstaterat att tunneln blir lönsam.
Herr talman! För det första: SJ har gjort sin färjeutredning efter det att Öresundsdelegationen lämnat sin rapport. Det är värt att notera i sammanhanget. För det andra: Det finns ett ekonomiskt alternativ för en kombinerad förbindelse, och det är fortsatt färjetrafik. Det är inte lika snabbt, men det är ett alternativ som konkurrerar med den fasta förbindelsen.
Herr talman! För det första: SJ har gjort sin färjeutredning efter det att Öresundsdelegationen lämnat sin rapport. Det är värt att notera i sammanhanget. För det andra: Det finns ett ekonomiskt alternativ för en kombinerad förbindelse, och det är fortsatt färjetrafik. Det är inte lika snabbt, men det är ett alternativ som konkurrerar med den fasta förbindelsen. Det innebär naturligtvis att vi fortsätter med en betydande flotta av lastbilar och långtradare som går in i färjorna. Det betyder fortsatta utsläpp från färjorna. Öresundsdelegationen, som Kent Carlsson så ivrigt hänvisar till, har visat att fortsatt färjeförbindelse enbart är det sämsta ur miljösynpunkt.
Det innebär naturligtvis att vi fortsätter med en betydande flotta av lastbilar och långtradare som går in i färjorna. Det betyder fortsatta utsläpp från färjorna. Öresundsdelegationen, som Kent Carlsson så ivrigt hänvisar till, har visat att fortsatt färjeförbindelse enbart är det sämsta ur miljösynpunkt.
Herr talman! Om man slaviskt följer det remissvar som ministern baserar mycket av sina uttalanden på — det är remissvaret från SJ på tre och en halv sida — innebär det att det är fortsatt färjedrift som gäller. Då blir det ingen bro och ingen tunnel. I debatten om huruvida vi skall ha en fast förbindelse och vilken vi i så fall skall välja som är miljömässigt bäst och som vi kan klara ekonomiskt står valet mellan en bro och en tunnel.
Herr talman! Om man slaviskt följer det remissvar som ministern baserar mycket av sina uttalanden på — det är remissvaret från SJ på tre och en halv sida — innebär det att det är fortsatt färjedrift som gäller. Då blir det ingen bro och ingen tunnel. I debatten om huruvida vi skall ha en fast förbindelse och vilken vi i så fall skall välja som är miljömässigt bäst och som vi kan klara ekonomiskt står valet mellan en bro och en tunnel.
Vad jag har försökt bevisa genom de uttalanden som jag har gjort och de utredningar som jag har tagit del av är att det går att få lönsamhet med en tunnel. Den skulle i sig ge viktiga signaler till transportmarknaden och näringslivet i Sverige. SJ hävdar i sin utredning, som jag tyvärr inte får titta på och alltså inte kan se hur SJ har bedömt olika vägar till kontinenten, att det inte skulle bli lönsamt.
Vad jag har försökt bevisa genom de uttalanden som jag har gjort och de utredningar som jag har tagit del av är att det går att få lönsamhet med en tunnel. Den skulle i sig ge viktiga signaler till transportmarknaden och näringslivet i Sverige. SJ hävdar i sin utredning, som jag tyvärr inte får titta på och alltså inte kan se hur SJ har bedömt olika vägar till kontinenten, att det inte skulle bli lönsamt.
Om jag skall kunna bemöta de siffror som ministern använde, måste jag åtminstone få titta på utredningen och få jämföra siffrorna där med de offentliga siffror som finns och som jag hoppas är riktiga.
Om jag skall kunna bemöta de siffror som ministern använde, måste jag åtminstone få titta på utredningen och få jämföra siffrorna där med de offentliga siffror som finns och som jag hoppas är riktiga.
Herr talman! Kent Carlsson envisas med att tala om sina egna bedömningsunderlag som utredningar och menar att SJ:s bedömningar är allmänna antaganden och tyckanden, framkastade på tre och en halv sida i ett remisssvar. SJ har gjort en mycket noggrann utredning om vad alternativet fortsatt förbindelse med stora tågfärjor skulle innebära.
Herr talman! Kent Carlsson envisas med att tala om sina egna bedömningsunderlag som utredningar och menar att SJ:s bedömningar är allmänna antaganden och tyckanden, framkastade på tre och en halv sida i ett remisssvar. SJ har gjort en mycket noggrann utredning om vad alternativet fortsatt förbindelse med stora tågfärjor skulle innebära.
Med denna utgångspunkt har man gjort bedömningar hur mycket man kan satsa på avgifter för en eventuell fast förbindelse. Avgörande för att man kan bygga en tunnel, Kent Carlsson, är att man har någon som är beredd att betala avgifter för de transporter som bedrivs på denna fasta förbindelse. Betalas inte avgifterna blir det konkursföretag av alltihop. Det är väl inte vad Kent Carlsson är ute efter.
Med denna utgångspunkt har man gjort bedömningar hur mycket man kan satsa på avgifter för en eventuell fast förbindelse. Avgörande för att man kan bygga en tunnel, Kent Carlsson, är att man har någon som är beredd att betala avgifter för de transporter som bedrivs på denna fasta förbindelse. Betalas inte avgifterna blir det konkursföretag av alltihop. Det är väl inte vad Kent Carlsson är ute efter.
Herr talman! Självfallet är jag inte ute efter konkurser. Det är klart att det är viktigt vad kommunikationsministern säger i den offentliga debatten och hur han ställer sig till ett tunnelalternativ. Om sådana politiska signaler går till de olika finansiärerna att det blir en bro, är det klart att man intresserar sig för en bro. Men om signalerna från ministern i stället är att vi bygger en tunnel, så är jag övertygad om att vi skulle få sådana som vore intresserade — privata konsortier. Jag är öppen för vilka lösningar som helst när det gäller finansiering.
Herr talman! Självfallet är jag inte ute efter konkurser. Det är klart att det är viktigt vad kommunikationsministern säger i den offentliga debatten och hur han ställer sig till ett tunnelalternativ. Om sådana politiska signaler går till de olika finansiärerna att det blir en bro, är det klart att man intresserar sig för en bro. Men om signalerna från ministern i stället är att vi bygger en tunnel, så är jag övertygad om att vi skulle få sådana som vore intresserade — privata konsortier. Jag är öppen för vilka lösningar som helst när det gäller finansiering.
Anledningen till att det är viktigt att vi i debatten håller oss till de siffror som den statliga utredningen har tagit fram är att dessa är de enda som finns tillgängliga för vanliga medborgare och riksdagsledamöter. Vi har inte tillgång till de bedömningar som SJ har gjort. Det vore intressant om vi kunde få en diskussion om de prognoser och beräkningar som Öresundsdelegationen har gjort om antalet passagerare och om antalet trafikfordon för att se om dessa stämmer. Det är ju förutsättningen för att vi skall få ekonomi både när det gäller en bro och när det gäller en tunnel.
Anledningen till att det är viktigt att vi i debatten håller oss till de siffror som den statliga utredningen har tagit fram är att dessa är de enda som finns tillgängliga för vanliga medborgare och riksdagsledamöter. Vi har inte tillgång till de bedömningar som SJ har gjort. Det vore intressant om vi kunde få en diskussion om de prognoser och beräkningar som Öresundsdelegationen har gjort om antalet passagerare och om antalet trafikfordon för att se om dessa stämmer. Det är ju förutsättningen för att vi skall få ekonomi både när det gäller en bro och när det gäller en tunnel.
Herr talman! Jag beklagar att den här debatten tenderar att aldrig ta slut. Jag vill bara säga att Kent Carlsson överskattar betydelsen av mina uttalanden, om han tror att det som jag har sagt styr banker och finansiella intressen i Skandinavien och Tyskland när det gäller att göra bedömningar i det här fallet. Jag har i det längsta så att säga legat mycket lågt. Jag har alltså inte sagt vad som är min egen bedömning.
Herr talman! Jag beklagar att den här debatten tenderar att aldrig ta slut. Jag vill bara säga att Kent Carlsson överskattar betydelsen av mina uttalanden, om han tror att det som jag har sagt styr banker och finansiella intressen i Skandinavien och Tyskland när det gäller att göra bedömningar i det här fallet. Jag har i det längsta så att säga legat mycket lågt. Jag har alltså inte sagt vad som är min egen bedömning. Men efter att under en lång tid ha försökt att studera detta, med hjälp av de kontakter som jag har och de remissvar som lämnats, har jag till sist intagit ståndpunkten att det är kommersiellt intressant att bygga en fast förbindelse i form av en kombinerad sådan. Om man inte gör det, får man fortsätta med färjeförbindelser.
Men efter att under en lång tid ha försökt att studera detta, med hjälp av de kontakter som jag har och de remissvar som lämnats, har jag till sist intagit ståndpunkten att det är kommersiellt intressant att bygga en fast förbindelse i form av en kombinerad sådan. Om man inte gör det, får man fortsätta med färjeförbindelser.
Jag tror faktiskt att de kommersiella intressen som bevakar frågan mera ser till de egna bedömningarna än till eventuella uttalanden som jag som den ringa person jag är har presterat.
Jag tror faktiskt att de kommersiella intressen som bevakar frågan mera ser till de egna bedömningarna än till eventuella uttalanden som jag som den ringa person jag är har presterat.
Herr talman! Jag tror att kommunikationsministern förringar sin egen roll i den här frågan. Om ministern i den offentliga debatten säger att en tunnel är ett ockonomiskt alternativ, vilket han har uttalat och även gett uttryck för i egna artiklar, flyr självfallet de som eventuellt skulle kunna vara intresserade. Därför är det så viktigt att få svar på följande frågor: Vad bygger ministern sina uttalanden på? Bygger ministern sina uttalanden på SJ:s hemliga utredning eller på det statliga utredningsmaterialet — vad gäller det senare kan jag bara tyda det så, att det faktiskt finns en möjlighet att få lönsamhet när det gäller tunnelalternativet.
Herr talman! Jag tror att kommunikationsministern förringar sin egen roll i den här frågan. Om ministern i den offentliga debatten säger att en tunnel är ett ockonomiskt alternativ, vilket han har uttalat och även gett uttryck för i egna artiklar, flyr självfallet de som eventuellt skulle kunna vara intresserade. Därför är det så viktigt att få svar på följande frågor: Vad bygger ministern sina uttalanden på? Bygger ministern sina uttalanden på SJ:s hemliga utredning eller på det statliga utredningsmaterialet — vad gäller det senare kan jag bara tyda det så, att det faktiskt finns en möjlighet att få lönsamhet när det gäller tunnelalternativet.
Det blir inte det lönsammaste alternativet. Men det blir i varje fall lönsamt. Man får igen sina pengar på 30 år med 5 96 realränta. Om ministern i stället så att säga hade lutat sig mot de statliga utredningarna och använt sig av de siffror som där finns, hade hans uttalande kanske varit annorlunda. Ministern har ju själv i en artikel i Broderskap sagt att han gör den aktuella bedömningen utifrån den hemliga utredningen. Mot den bakgrunden vill jag att ministern ger oss en redovisning: Vad är det för siffror som ligger till grund för det gjorda ställningstagandet?
Det blir inte det lönsammaste alternativet. Men det blir i varje fall lönsamt. Man får igen sina pengar på 30 år med 5 96 realränta. Om ministern i stället så att säga hade lutat sig mot de statliga utredningarna och använt sig av de siffror som där finns, hade hans uttalande kanske varit annorlunda. Ministern har ju själv i en artikel i Broderskap sagt att han gör den aktuella bedömningen utifrån den hemliga utredningen. Mot den bakgrunden vill jag att ministern ger oss en redovisning: Vad är det för siffror som ligger till grund för det gjorda ställningstagandet? Det räcker inte med allmänna svepande ordalag om att vi får brottas med prognoser om passagerare, gods och annat. Det gäller ju att få en ordentlig och realistisk debatt.
Det räcker inte med allmänna svepande ordalag om att vi får brottas med prognoser om passagerare, gods och annat. Det gäller ju att få en ordentlig och realistisk debatt.

Herr talman! Karin Starrin har frågat mig om jag avser att vida några åtgärder för att förhindra att banverket börjar nedmonteringen av signalsystemet längs med Dellenbanan.
Herr talman! Karin Starrin har frågat mig om jag avser att vida några åtgärder för att förhindra att banverket börjar nedmonteringen av signalsystemet längs med Dellenbanan.
I det trafikpolitiska beslutet finns ett avsnitt om länsjärnvägar som kan vara av intresse från turistsynpunkt. Här nämns möjligheten att ta över bandelar som inte trafikeras reguljärt.
I det trafikpolitiska beslutet finns ett avsnitt om länsjärnvägar som kan vara av intresse från turistsynpunkt. Här nämns möjligheten att ta över bandelar som inte trafikeras reguljärt. Ett exempel där sådan trafik har kommit till stånd är sträckan mellan Växjö och Västervik. Då det gäller Dellenbanan har någon framställning om att få ta över banan inte inkommit. Mot denna bakgrund har jag inte för avsikt att vidta några åtgärder med anledning av frågan.
Ett exempel där sådan trafik har kommit till stånd är sträckan mellan Växjö och Västervik. Då det gäller Dellenbanan har någon framställning om att få ta över banan inte inkommit. Mot denna bakgrund har jag inte för avsikt att vidta några åtgärder med anledning av frågan.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag förstod att jag skulle få ett formellt svar. Vidare förstår jag att kommunikationsministern tycker att den här frågan är alldeles för ringa för att ligga på hans bord. I jämförelse med den fråga som nyss diskuterades är den naturligtvis ringa.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag förstod att jag skulle få ett formellt svar. Vidare förstår jag att kommunikationsministern tycker att den här frågan är alldeles för ringa för att ligga på hans bord. I jämförelse med den fråga som nyss diskuterades är den naturligtvis ringa.
Men frågan är inte ringa för de människor som bor längs Dellenbanan och absolut inte för föreningen Dellenbanans vänner, en intresseförening som jobbar med denna fråga. Från banverkets styrelse har man sagt följande: Trafikutbudet måste öka och människor måste övergå till att åka med tågen även i en vardagssituation.
Men frågan är inte ringa för de människor som bor längs Dellenbanan och absolut inte för föreningen Dellenbanans vänner, en intresseförening som jobbar med denna fråga. Från banverkets styrelse har man sagt följande: Trafikutbudet måste öka och människor måste övergå till att åka med tågen även i en vardagssituation. Då kommer järnvägssektorn att gå den framtid till mötes som vi önskar.
Då kommer järnvägssektorn att gå den framtid till mötes som vi önskar. Det är just i detta avseende som alla stimulansåtgärder måste vidtas som bedöms vara möjliga för att öka möjligheterna i vardagssituationer.
Det är just i detta avseende som alla stimulansåtgärder måste vidtas som bedöms vara möjliga för att öka möjligheterna i vardagssituationer. Med tanke på den miljödebatt som så att säga har puffat järnvägsfrågorna i rätt riktning tycker jag att vi i allra högsta grad bör utnyttja alla möjligheter som finns när det gäller att stödja intresseföreningar av det här slaget.
Med tanke på den miljödebatt som så att säga har puffat järnvägsfrågorna i rätt riktning tycker jag att vi i allra högsta grad bör utnyttja alla möjligheter som finns när det gäller att stödja intresseföreningar av det här slaget. De måste få möjligheter att jobba med sådant här. Det svar som jag här har fått måste jag tolka på det sättet att kommunikationsministern tycker att banverket gör rätt, dvs. att det är riktigt att rälsen rivs upp och att sträckan inte längre skall vara tillgänglig för järnvägstrafik.
De måste få möjligheter att jobba med sådant här. Det svar som jag här har fått måste jag tolka på det sättet att kommunikationsministern tycker att banverket gör rätt, dvs. att det är riktigt att rälsen rivs upp och att sträckan inte längre skall vara tillgänglig för järnvägstrafik.
Herr talman! Jag tvingas hänvisa till att Dellenbanan är en länsjärnväg. Länshuvudmännen bär alltså ett avgörande ansvar för i vilken utsträckning banan skall utnyttjas för trafik. Riksdagen har uttalat att banverket, om banan inte utnyttjas för trafik, kan riva upp anläggningen efter ett antal år — detta för att minska kostnaderna.
Herr talman! Jag tvingas hänvisa till att Dellenbanan är en länsjärnväg. Länshuvudmännen bär alltså ett avgörande ansvar för i vilken utsträckning banan skall utnyttjas för trafik. Riksdagen har uttalat att banverket, om banan inte utnyttjas för trafik, kan riva upp anläggningen efter ett antal år — detta för att minska kostnaderna. I det här fallet finns det vissa besvärande omständigheter beträffande signalsystemen. Det blir ju fel då och då. Det kant.ex. slå om till rött ljus när det inte skall vara det. Det är bakgrunden till att man har vidtagit de aktuella åtgärderna. Hur kan vi då rent allmänt stimulera järnvägstrafiken? Jo, det kan vi göra genom att ge järnvägen hyggliga förutsättningar där det finns ett rimligt underlag för järnvägstrafik.
I det här fallet finns det vissa besvärande omständigheter beträffande signalsystemen. Det blir ju fel då och då. Det kant.ex. slå om till rött ljus när det inte skall vara det. Det är bakgrunden till att man har vidtagit de aktuella åtgärderna. Hur kan vi då rent allmänt stimulera järnvägstrafiken? Jo, det kan vi göra genom att ge järnvägen hyggliga förutsättningar där det finns ett rimligt underlag för järnvägstrafik.
Järnvägen är ju ett kollektivtransportmedel. Här finns det ett ganska betydande transportunderlag i form av godstrafik eller persontrafik. Jag kan i det här läget inte bedöma om det finns möjligheter att ånyo skapa ett underlag.
Järnvägen är ju ett kollektivtransportmedel. Här finns det ett ganska betydande transportunderlag i form av godstrafik eller persontrafik. Jag kan i det här läget inte bedöma om det finns möjligheter att ånyo skapa ett underlag. På länsnivå har man inte gjort den bedömningen. Självfallet delar SJ bedömningen att det inte finns något underlag här. Det är mot den bakgrunden som banverket vidtar de aktuella åtgärderna. Vi måste även — ja, kanske i synnerhet — när det gäller järnvägstrafiken se till att resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt, så att pengarna gör största möjliga nytta.
På länsnivå har man inte gjort den bedömningen. Självfallet delar SJ bedömningen att det inte finns något underlag här. Det är mot den bakgrunden som banverket vidtar de aktuella åtgärderna. Vi måste även — ja, kanske i synnerhet — när det gäller järnvägstrafiken se till att resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt, så att pengarna gör största möjliga nytta.
Herr talman! Atmosfären har verkligen förändrats när det gäller synen på detta med att åka tåg, åka kollektivt. I och med den miljödebatt som har förts under de senare åren om de föroreningar som vi vet att bilar bidrar till har människor blivit medvetna på ett helt annat sätt i jämförelse med hur det var för bara ett antal år sedan.
Herr talman! Atmosfären har verkligen förändrats när det gäller synen på detta med att åka tåg, åka kollektivt. I och med den miljödebatt som har förts under de senare åren om de föroreningar som vi vet att bilar bidrar till har människor blivit medvetna på ett helt annat sätt i jämförelse med hur det var för bara ett antal år sedan.
Jag är således benägen att hålla med Dellenbanans vänner. Genom sitt arbete och sitt engagemang visar man att det är möjligt att på sikt få fram ett underlag som visar att banan är lönsam. Banan är ju elektrifierad.
Jag är således benägen att hålla med Dellenbanans vänner. Genom sitt arbete och sitt engagemang visar man att det är möjligt att på sikt få fram ett underlag som visar att banan är lönsam. Banan är ju elektrifierad.
Dessutom rör det sig om en lagom lång sträcka — 62 km — för arbetspendling. Om bara viljan funnes och det kom signaler i den riktningen, tror jag absolut att det skulle gå att stödja en förening av det här slaget som verkligen vill ta upp trafiken på en bana som kan bli lönsam.
Dessutom rör det sig om en lagom lång sträcka — 62 km — för arbetspendling. Om bara viljan funnes och det kom signaler i den riktningen, tror jag absolut att det skulle gå att stödja en förening av det här slaget som verkligen vill ta upp trafiken på en bana som kan bli lönsam.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat utrikesministern om regeringen avser att vidta åtgärder, så att balter som flyr från tjänstgöring i den sovjetiska armén får stanna i Sverige. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Om Gunnar Hökmark med sin fråga menar att Sverige skall vidta åtgärder rent generellt för att ge uppehållstillstånd till balter som vägrar att fullgöra sin värnpliktstjänstgöring i den sovjetiska armén är svaret nej.
Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat utrikesministern om regeringen avser att vidta åtgärder, så att balter som flyr från tjänstgöring i den sovjetiska armén får stanna i Sverige. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Om Gunnar Hökmark med sin fråga menar att Sverige skall vidta åtgärder rent generellt för att ge uppehållstillstånd till balter som vägrar att fullgöra sin värnpliktstjänstgöring i den sovjetiska armén är svaret nej.
För 14 dagar sedan besvarade jag en liknande fråga som ställts till mig av Erling Bager, folkpartiet. Jag svarade bl.a. att själva vägran att fullgöra värnplikt inte i sig är asylgrundande, såvida inte ett oproportionerligt straff skulle följa på vägran. Vi bevakar noggrant alla rapporter om vad som händer värnpliktsvägrare i de baltiska staterna. De som kommer till Sverige och söker asyl här får, liksom övriga asylsökande, uppge sina skäl för att få stanna.
För 14 dagar sedan besvarade jag en liknande fråga som ställts till mig av Erling Bager, folkpartiet. Jag svarade bl.a. att själva vägran att fullgöra värnplikt inte i sig är asylgrundande, såvida inte ett oproportionerligt straff skulle följa på vägran. Vi bevakar noggrant alla rapporter om vad som händer värnpliktsvägrare i de baltiska staterna. De som kommer till Sverige och söker asyl här får, liksom övriga asylsökande, uppge sina skäl för att få stanna.
Såsom jag så många gånger påpekat prövas varje ärende individuellt. Så görs också i de ärenden som rör baltiska värnpliktsvägrare. Vi förvägrar inte någon människa asyl om han eller hon har ett särskilt starkt skyddsbehov.
Såsom jag så många gånger påpekat prövas varje ärende individuellt. Så görs också i de ärenden som rör baltiska värnpliktsvägrare. Vi förvägrar inte någon människa asyl om han eller hon har ett särskilt starkt skyddsbehov.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det är inte förvånande att jag inte är särskilt glad över innehållet i svaret. Det låter litet besynnerligt när statsrådet talar om ”oproportionerligt straff”, om hon därmed menar att det finns proportionerliga straff för den typ av brott som Sovjetmakten i dag anser att unga balter begår.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det är inte förvånande att jag inte är särskilt glad över innehållet i svaret. Det låter litet besynnerligt när statsrådet talar om ”oproportionerligt straff”, om hon därmed menar att det finns proportionerliga straff för den typ av brott som Sovjetmakten i dag anser att unga balter begår.
Vad man skall ha klart för sig är att detta inte handlar om värnpliktsvägran eller annan kriminell verksamhet, utan om en politisk uppfattning och en personlig övertygelse. Unga balter har i dag den politiska övertygelsen att Röda armén är en ockupationsarmé.
Vad man skall ha klart för sig är att detta inte handlar om värnpliktsvägran eller annan kriminell verksamhet, utan om en politisk uppfattning och en personlig övertygelse. Unga balter har i dag den politiska övertygelsen att Röda armén är en ockupationsarmé. Vad vi i Sverige tycker i detta sammanhang är av mindre intresse, men det kan konstateras att man i Baltikum har denna mycket starka politiska uppfattning, att man anser sig ha stöd, i Gen&vekonventionen och internationell rätt, för att vägra värnplikt. Enligt den konventionen skall ingen tvingas tjänstgöra i en ockupationsarmé.
Vad vi i Sverige tycker i detta sammanhang är av mindre intresse, men det kan konstateras att man i Baltikum har denna mycket starka politiska uppfattning, att man anser sig ha stöd, i Gen&vekonventionen och internationell rätt, för att vägra värnplikt. Enligt den konventionen skall ingen tvingas tjänstgöra i en ockupationsarmé. Denna politiska uppfattning är ingen godtyckligt påkommen uppfattning. Den har sitt stöd i att det i Sovjet i dag förekommer en öppen diskussion om Ribbentrop-Molotov-pakten och därmed det legala i det sovjetiska maktövertagandet. Man kan alltså lugnt hävda att det här rör sig om en politisk uppfattning.
Denna politiska uppfattning är ingen godtyckligt påkommen uppfattning. Den har sitt stöd i att det i Sovjet i dag förekommer en öppen diskussion om Ribbentrop-Molotov-pakten och därmed det legala i det sovjetiska maktövertagandet. Man kan alltså lugnt hävda att det här rör sig om en politisk uppfattning. Jag skulle vilja fråga statsrådet om det i andra sammanhang har talats om proportionerligt straff, som skulle kunna leda till att en människa trots sin politiska uppfattning inte får asyl i Sverige. Har Sverige i andra sammanhang tillämpat skälet proportionerligt straff för politiska flyktingar?
Jag skulle vilja fråga statsrådet om det i andra sammanhang har talats om proportionerligt straff, som skulle kunna leda till att en människa trots sin politiska uppfattning inte får asyl i Sverige. Har Sverige i andra sammanhang tillämpat skälet proportionerligt straff för politiska flyktingar?
Herr talman! Det är alltid graden av förföljelse och graden av påföljd vid en eventuell utvisning som man tar hänsyn till. Det finns självfallet olika proportioner på detta.
Herr talman! Det är alltid graden av förföljelse och graden av påföljd vid en eventuell utvisning som man tar hänsyn till. Det finns självfallet olika proportioner på detta.
När vi talar om värnpliktsvägran har jag att svara för det som sägs i utlänningslagen om dessa frågor, och där talas det egentligen inte om värnpliktsvägrare, utan om krigsvägrare som avvikit från pågående militärtjänst. Värnpliktsvägran är inte i sig en grund för asyl.
När vi talar om värnpliktsvägran har jag att svara för det som sägs i utlänningslagen om dessa frågor, och där talas det egentligen inte om värnpliktsvägrare, utan om krigsvägrare som avvikit från pågående militärtjänst. Värnpliktsvägran är inte i sig en grund för asyl. Jag tror att Gunnar Hökmark och jag är ganska överens om att det inte är rimligt att säga att alla värnpliktsvägrare som kommer till Sverige skall ha en generell rätt till asyl.
Jag tror att Gunnar Hökmark och jag är ganska överens om att det inte är rimligt att säga att alla värnpliktsvägrare som kommer till Sverige skall ha en generell rätt till asyl.
Jag har i och för sig inte anledning att ifrågasätta så mycket av det Gunnar Hökmark anför, men en invandrarminister kan aldrig och har aldrig kunnat ge ett generellt besked till en grupp människor om att de får asyl.
Jag har i och för sig inte anledning att ifrågasätta så mycket av det Gunnar Hökmark anför, men en invandrarminister kan aldrig och har aldrig kunnat ge ett generellt besked till en grupp människor om att de får asyl.
Jag vet inte hur många gånger jag från denna talarstol har fått upprepa att vi alltid måste pröva varje ärende individuellt. Det måste vi naturligtvis också göra i dessa ärenden.
Jag vet inte hur många gånger jag från denna talarstol har fått upprepa att vi alltid måste pröva varje ärende individuellt. Det måste vi naturligtvis också göra i dessa ärenden. Detta utvecklade jag ganska utförligt under en frågestund för 14 dagar sedan, och jag påpekade också att det är självklart att vi måste följa utvecklingen mycket noga när det gäller de baltiska staterna och Sovjetunionen och när det gäller balternas tjänstgöring och värnplikt i den sovjetiska armén.
Detta utvecklade jag ganska utförligt under en frågestund för 14 dagar sedan, och jag påpekade också att det är självklart att vi måste följa utvecklingen mycket noga när det gäller de baltiska staterna och Sovjetunionen och när det gäller balternas tjänstgöring och värnplikt i den sovjetiska armén.
Herr talman! Jag uttryckte mig nog inte tillräckligt tydligt. Jag sade att detta inte handlar om värnpliktsvägran som sådan. Dessa unga balter har ingenting emot att göra värnplikt, men de vägrar att göra värnplikt i det som de, utifrån den diskussion som i dag förs i Sovjetunionen, anser vara en ockupationsarmé.
Herr talman! Jag uttryckte mig nog inte tillräckligt tydligt. Jag sade att detta inte handlar om värnpliktsvägran som sådan. Dessa unga balter har ingenting emot att göra värnplikt, men de vägrar att göra värnplikt i det som de, utifrån den diskussion som i dag förs i Sovjetunionen, anser vara en ockupationsarmé.
Med denna uppfattning har de också i Genévekonventionen stöd för att vägra tjänstgöra i denna armé. Det är därför litet besynnerligt att höra statsrådet säga att det finns oproportionerliga och proportionerliga straff. Dessa balters politiska uppfattning, om den fullföljs, tvingar dem till mycket långa fängelsestraff.
Med denna uppfattning har de också i Genévekonventionen stöd för att vägra tjänstgöra i denna armé. Det är därför litet besynnerligt att höra statsrådet säga att det finns oproportionerliga och proportionerliga straff. Dessa balters politiska uppfattning, om den fullföljs, tvingar dem till mycket långa fängelsestraff. Jag vill då fråga: Avser regeringen att bibehålla en ordning som kan tvinga svenska myndigheter att utlämna unga balter till sovjetiska myndigheter, såsom nu är aktuellt med en ung balt som befinner sig i Sverige?
Jag vill då fråga: Avser regeringen att bibehålla en ordning som kan tvinga svenska myndigheter att utlämna unga balter till sovjetiska myndigheter, såsom nu är aktuellt med en ung balt som befinner sig i Sverige?
Herr talman! Oavsett på vilka grunder — om det är värnpliktsvägran eller de grunder som Gunnar Hökmark här anför — som dessa balter kommer till Sverige och söker asyl, är mitt svar att det inte går att ge ett generellt besked utan att varje enskilt ärende får prövas på dessa grunder.
Herr talman! Oavsett på vilka grunder — om det är värnpliktsvägran eller de grunder som Gunnar Hökmark här anför — som dessa balter kommer till Sverige och söker asyl, är mitt svar att det inte går att ge ett generellt besked utan att varje enskilt ärende får prövas på dessa grunder.
Det är en mycket mångfasetterad och delvis motsägelsefulld bild som vi i dag får i rapporteringen från de baltiska staterna i detta avseende. Senast i dag har jag kunnat notera det i en artikel i Svenska Dagbladet, som jag är säker på att Gunnar Hökmark också har tagit del av. Det finns därför inte någon anledning att förhasta sig.
Det är en mycket mångfasetterad och delvis motsägelsefulld bild som vi i dag får i rapporteringen från de baltiska staterna i detta avseende. Senast i dag har jag kunnat notera det i en artikel i Svenska Dagbladet, som jag är säker på att Gunnar Hökmark också har tagit del av. Det finns därför inte någon anledning att förhasta sig.
När det gäller de ärenden som nu skall avgöras är jag beredd att avvakta och följa utvecklingen den närmaste tiden. Någon generell utfästelse för en grupp kan jag alltså inte göra.
När det gäller de ärenden som nu skall avgöras är jag beredd att avvakta och följa utvecklingen den närmaste tiden. Någon generell utfästelse för en grupp kan jag alltså inte göra.
Herr talman! Jag har full förståelse för det svåra värv som statsrådet har, men det är likväl så att regeringen har ett ansvar gentemot de olika myndigheter som hanterar svensk invandrarpolitik, att ge riktiga signaler och riktiga instruktioner som en tolkning av det som sker i vår omvärld. Så sker regelbundet, och så har skett under det senaste året när det gäller regeringens signaler till invandrarverket i olika frågor.
Herr talman! Jag har full förståelse för det svåra värv som statsrådet har, men det är likväl så att regeringen har ett ansvar gentemot de olika myndigheter som hanterar svensk invandrarpolitik, att ge riktiga signaler och riktiga instruktioner som en tolkning av det som sker i vår omvärld. Så sker regelbundet, och så har skett under det senaste året när det gäller regeringens signaler till invandrarverket i olika frågor. Jag insisterar på att detta inte handlar om värnpliktsvägran som sådan, utan om den politiska uppfattningen bland dessa unga balter att Röda armen är en ockupationsarmé och att de därmed har stöd i internationella konventioner för att vägra tjänstgöring.
Jag insisterar på att detta inte handlar om värnpliktsvägran som sådan, utan om den politiska uppfattningen bland dessa unga balter att Röda armen är en ockupationsarmé och att de därmed har stöd i internationella konventioner för att vägra tjänstgöring. Om regeringen låter nuvarande bestämmelser gälla, som leder till att en ung balt har ett utvisningsbeslut hängande över sig, innebär det en förbluffande okänslighet för vår historia men de facto också att Sverige i en dispyt mellan centralmakten och de baltiska staterna tar ställning för centralmakten.
Om regeringen låter nuvarande bestämmelser gälla, som leder till att en ung balt har ett utvisningsbeslut hängande över sig, innebär det en förbluffande okänslighet för vår historia men de facto också att Sverige i en dispyt mellan centralmakten och de baltiska staterna tar ställning för centralmakten.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att garantera högre kvalitet hos framtida regeringsdelegationers rapporter beträffande omständigheter som rör de mänskliga rättigheterna i olika länder. Berith Eriksson hänvisar till den delegation som i början av januari i år fick i uppdrag att undersöka vissa förhållanden i Bulgarien. Det har förekommit stor missuppfattning om delegationens uppdrag.
Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att garantera högre kvalitet hos framtida regeringsdelegationers rapporter beträffande omständigheter som rör de mänskliga rättigheterna i olika länder. Berith Eriksson hänvisar till den delegation som i början av januari i år fick i uppdrag att undersöka vissa förhållanden i Bulgarien. Det har förekommit stor missuppfattning om delegationens uppdrag.
Även Berith Eriksson tycks ha missuppfattat vilket syfte som delegationens besök i Bulgarien hade. Delegationen hade inte fått i uppdrag att i största allmänhet undersöka läget beträffande de mänskliga rättigheterna i Bulgarien. Syftet med delegationens besök var att undersöka om det fanns anledning att ompröva regeringens tidigare ställningstagande avseende situationen för den turkiskspråkiga befolkningsgruppen i Bulgarien.
Även Berith Eriksson tycks ha missuppfattat vilket syfte som delegationens besök i Bulgarien hade. Delegationen hade inte fått i uppdrag att i största allmänhet undersöka läget beträffande de mänskliga rättigheterna i Bulgarien. Syftet med delegationens besök var att undersöka om det fanns anledning att ompröva regeringens tidigare ställningstagande avseende situationen för den turkiskspråkiga befolkningsgruppen i Bulgarien.
Anledningen var rapporter vid årsskiftet om demonstrationer som var fientliga mot denna grupp. Delegationens uppgift var — vilket också framgår av rapporten — att analysera vad de fientliga demonstrationerna innebar för den fortsatta utvecklingen i Bulgarien. Regeringens bedömning på grundval av delegationens rapport blev att de aktuella demonstrationerna inte skulle leda till att demokratiseringsprocessen i landet stoppades upp.
Anledningen var rapporter vid årsskiftet om demonstrationer som var fientliga mot denna grupp. Delegationens uppgift var — vilket också framgår av rapporten — att analysera vad de fientliga demonstrationerna innebar för den fortsatta utvecklingen i Bulgarien. Regeringens bedömning på grundval av delegationens rapport blev att de aktuella demonstrationerna inte skulle leda till att demokratiseringsprocessen i landet stoppades upp. Regeringens tidigare uppfattning, som uttrycktes i beslutet den 13 december 1989, förstärktes genom händelseutvecklingen rent allmänt för bulgarer av turkisk härkomst efter delegationesn besök.
Regeringens tidigare uppfattning, som uttrycktes i beslutet den 13 december 1989, förstärktes genom händelseutvecklingen rent allmänt för bulgarer av turkisk härkomst efter delegationesn besök. Som Berith Eriksson vet, bad FN:s flyktingkommissariat i början av januari i år regeringen att visa varsamhet med avvisningar av bulgarienturkar och hänvisade då till de aktuella antiturkiska demonstrationerna. UNHCR informerades om delegationens arbete och slutsatser och förklarade att man har förtroende för Sveriges agerande i denna fråga. Flyktingkommissarien har senare tydligt framfört att han anser att Sverige hanterat frågan helt rätt.
Som Berith Eriksson vet, bad FN:s flyktingkommissariat i början av januari i år regeringen att visa varsamhet med avvisningar av bulgarienturkar och hänvisade då till de aktuella antiturkiska demonstrationerna. UNHCR informerades om delegationens arbete och slutsatser och förklarade att man har förtroende för Sveriges agerande i denna fråga. Flyktingkommissarien har senare tydligt framfört att han anser att Sverige hanterat frågan helt rätt. I sin fråga hänvisar Berith Eriksson till en rapportering från Amnesty International i vilken konstaterats att bulgarer, som lämnat information om brott mot de mänskliga rättigheterna, dömts till många års fängelse för spioneri.
I sin fråga hänvisar Berith Eriksson till en rapportering från Amnesty International i vilken konstaterats att bulgarer, som lämnat information om brott mot de mänskliga rättigheterna, dömts till många års fängelse för spioneri.

Herr talman! Jag vill tacka invandrarministern för svaret. Jag vill poängtera att det är väldigt viktigt att det reser delegationer till olika länder för att på ort och ställe sätta sig in i svårigheterna och försöka bedöma situationen för asylsökande som kan komma att skickas tillbaka.
Herr talman! Jag vill tacka invandrarministern för svaret. Jag vill poängtera att det är väldigt viktigt att det reser delegationer till olika länder för att på ort och ställe sätta sig in i svårigheterna och försöka bedöma situationen för asylsökande som kan komma att skickas tillbaka. Personligen litar jag på den här delegationens rapport, trots att det omedelbart efter delegationens hemkomst riktades kritik mot valet av informatörer, dvs. att delegationen hade haft kontakt bara med officiella personer, och mot att man inte haft tillgång till en turkisk tolk. Men sedan läste jag Amnestys rapport.
Personligen litar jag på den här delegationens rapport, trots att det omedelbart efter delegationens hemkomst riktades kritik mot valet av informatörer, dvs. att delegationen hade haft kontakt bara med officiella personer, och mot att man inte haft tillgång till en turkisk tolk. Men sedan läste jag Amnestys rapport. Den skrevs två månader senare men behandlade händelser som hade inträffat strax före och efter den svenska delegationens besök i Bulgarien. Jag kunde då konstatera att det förelåg en skillnad mellan de här båda rapporterna, en skillnad som jag tycker att man inte utan vidare kan acceptera.
Den skrevs två månader senare men behandlade händelser som hade inträffat strax före och efter den svenska delegationens besök i Bulgarien. Jag kunde då konstatera att det förelåg en skillnad mellan de här båda rapporterna, en skillnad som jag tycker att man inte utan vidare kan acceptera.
Nu säger invandrarministern att uppdraget för delegationen endast var att utröna vad dessa demonstrationer kunde innebära för turkbulgarerna och inte att studera mänskliga rättighetsfrågor i allmänhet.
Nu säger invandrarministern att uppdraget för delegationen endast var att utröna vad dessa demonstrationer kunde innebära för turkbulgarerna och inte att studera mänskliga rättighetsfrågor i allmänhet.
Men det var väl rimligt att anta att delegationen även skulle informera sig om huruvida regeringens beslut den 13 december verkligen var riktigt. Vilka rapporter grundade regeringen det beslutet på? Amnesty skriver bl.a. att Sverige bör uppmärksamma den risk som uppenbarligen finns för att turkbulgarerna skall råka illa ut när de återvänder till Bulgarien.
Men det var väl rimligt att anta att delegationen även skulle informera sig om huruvida regeringens beslut den 13 december verkligen var riktigt. Vilka rapporter grundade regeringen det beslutet på? Amnesty skriver bl.a. att Sverige bör uppmärksamma den risk som uppenbarligen finns för att turkbulgarerna skall råka illa ut när de återvänder till Bulgarien.
Har invandrarministern läst den här rapporten och vilka slutsatser har hon i så fall dragit?
Har invandrarministern läst den här rapporten och vilka slutsatser har hon i så fall dragit?
Herr talman! Jag har rapporten från Amnesty framför mig. I rapporten påpekas mycket riktigt att man måste ta hänsyn till dessa fakta vid behandlingen av ärenden. Självfallet gör vi det. Alla kunskaper vi har om förhållandena i ett land skall vägas in i bedömningen.
Herr talman! Jag har rapporten från Amnesty framför mig. I rapporten påpekas mycket riktigt att man måste ta hänsyn till dessa fakta vid behandlingen av ärenden. Självfallet gör vi det. Alla kunskaper vi har om förhållandena i ett land skall vägas in i bedömningen. Men turkbulgarerna anförde just den etniska konflikten som skäl för sina asylansökningar. Den konflikten följde vi mycket noga under hela hösten.
Men turkbulgarerna anförde just den etniska konflikten som skäl för sina asylansökningar. Den konflikten följde vi mycket noga under hela hösten. Så småningom blev utvecklingen sådan, att vi ansåg oss kunna fatta beslutet den 13 december. I samband med julhelgen kom sedan de mycket dramatiska nyheterna om turkbulgariskfientliga demonstrationer.
Så småningom blev utvecklingen sådan, att vi ansåg oss kunna fatta beslutet den 13 december. I samband med julhelgen kom sedan de mycket dramatiska nyheterna om turkbulgariskfientliga demonstrationer.
Vi ansåg då att det var rimligt att vi tog reda på vad som låg bakom dessa och i vad mån de skulle kunna förändra situationen. Vi ville också ta reda om myndigheterna i Bulgarien var beredda att fullfölja den utveckling som hade påbörjats eller om de skulle låta sig påverkas av demonstrationerna. Det var i detta syfte som delegationen skickades till Bulgarien.
Vi ansåg då att det var rimligt att vi tog reda på vad som låg bakom dessa och i vad mån de skulle kunna förändra situationen. Vi ville också ta reda om myndigheterna i Bulgarien var beredda att fullfölja den utveckling som hade påbörjats eller om de skulle låta sig påverkas av demonstrationerna. Det var i detta syfte som delegationen skickades till Bulgarien. Jag tycker att både massmediarapporteringen kring delegationens besök och delegationens rapport bekräftade att demonstrationerna inte medförde någon omprövning av den demokratiseringsprocess som hade inletts. Även utvecklingen därefter talar i samma riktning.
Jag tycker att både massmediarapporteringen kring delegationens besök och delegationens rapport bekräftade att demonstrationerna inte medförde någon omprövning av den demokratiseringsprocess som hade inletts. Även utvecklingen därefter talar i samma riktning.
Nu har det i Bulgarien utlysts fria val till i juni, och det finns även andra faktorer i utvecklingen som är positiva.
Nu har det i Bulgarien utlysts fria val till i juni, och det finns även andra faktorer i utvecklingen som är positiva.
Herr talman! Det var väl inte bara fråga om den etniska konflikten, utan det var i än högre grad den etniska diskrimineringen mot turkbulgarerna från myndigheternas sida som utgjorde asylskäl. Detta gällde även sedan ändringarna i regeringen gjorts.
Herr talman! Det var väl inte bara fråga om den etniska konflikten, utan det var i än högre grad den etniska diskrimineringen mot turkbulgarerna från myndigheternas sida som utgjorde asylskäl. Detta gällde även sedan ändringarna i regeringen gjorts.
Eftersom invandrarministern har Amnestys rapport framför sig kan hon där läsa om den läkare som blivit dömd till tio års fängelse på grund av att han lämnat uppgifter om brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är ju inte bara denna delegation som rest för att informera sig om si tuationen i andra länder.
Eftersom invandrarministern har Amnestys rapport framför sig kan hon där läsa om den läkare som blivit dömd till tio års fängelse på grund av att han lämnat uppgifter om brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är ju inte bara denna delegation som rest för att informera sig om si tuationen i andra länder.
Jag har även läst den rapport som Christina Rogestam skrev efter sin resa till Turkiet år 1988. Hon avslutar rapporten med att säga att hon fått en helhetsbild av situationen i Turkiet, och framför allt i östra Turkiet.
Jag har även läst den rapport som Christina Rogestam skrev efter sin resa till Turkiet år 1988. Hon avslutar rapporten med att säga att hon fått en helhetsbild av situationen i Turkiet, och framför allt i östra Turkiet. Tittar man på programmet förstår man att detta knappast är möjligt.
Tittar man på programmet förstår man att detta knappast är möjligt.
Herr talman! På en kort frågestund är det svårt att reda ut hela detta problem, och Berith Erikssons fråga gällde kvaliteten på den rapport som regeringsdelegationen avgav. Jag anser att den rapporten har en mycket hög kvalitet. Delegationen hade dessutom en mycket kvalificerad sammansättning, med representanter både för utrikesdepartementet och för invandrarverket.
Herr talman! På en kort frågestund är det svårt att reda ut hela detta problem, och Berith Erikssons fråga gällde kvaliteten på den rapport som regeringsdelegationen avgav. Jag anser att den rapporten har en mycket hög kvalitet. Delegationen hade dessutom en mycket kvalificerad sammansättning, med representanter både för utrikesdepartementet och för invandrarverket. Det var alltså mycket kunniga människor som reste och gjorde denna bedömning. Jag tycker att det finns anledning att påpeka detta. Jag tycker också att det var bra att jag fick detta tillfälle att i en frågedebatt försöka undanröja de missuppfattningar som funnits, tyvärr inte bara hos Berith Eriksson utan även hos andra, om vilken uppgift delegationen egentligen hade.
Det var alltså mycket kunniga människor som reste och gjorde denna bedömning. Jag tycker att det finns anledning att påpeka detta. Jag tycker också att det var bra att jag fick detta tillfälle att i en frågedebatt försöka undanröja de missuppfattningar som funnits, tyvärr inte bara hos Berith Eriksson utan även hos andra, om vilken uppgift delegationen egentligen hade. Uppgiften var framför allt att undersöka om det fanns någon anledning att ifrågasätta den utveckling som hade utgjort grundvalen för vårt beslut.
Uppgiften var framför allt att undersöka om det fanns någon anledning att ifrågasätta den utveckling som hade utgjort grundvalen för vårt beslut.
Herr talman! Jag kan i så fall bara beklaga att delegationen inte hade ett bredare uppdrag när den nu var så väl sammansatt och så kvalificerad. I så fall hade den kanske kunnat skriva en rapport som inte skiljt sig så här mycket från Amnestys syn på situationen.
Herr talman! Jag kan i så fall bara beklaga att delegationen inte hade ett bredare uppdrag när den nu var så väl sammansatt och så kvalificerad. I så fall hade den kanske kunnat skriva en rapport som inte skiljt sig så här mycket från Amnestys syn på situationen.
Christina Rogestam säger i sin rapport att man har ambitionen att en gång per år sammanställa och utvärdera delegationsresor.
Christina Rogestam säger i sin rapport att man har ambitionen att en gång per år sammanställa och utvärdera delegationsresor. En sådan värdering bör kunna ge värdefulla synpunkter på delegationernas sammansättningar, förberedelser och uppföljning, skriver Rogestam. Har det gjorts en utvärdering av dessa båda rapporter? Planeras någon uppföljning och nya delegationsresor till dessa platser?
En sådan värdering bör kunna ge värdefulla synpunkter på delegationernas sammansättningar, förberedelser och uppföljning, skriver Rogestam. Har det gjorts en utvärdering av dessa båda rapporter? Planeras någon uppföljning och nya delegationsresor till dessa platser?
Herr talman! Det finns naturligtvis även andra möjligheter att följa utvecklingen. I bedömningen av frågor som rör de mänskliga rättigheterna tar vi även med sådana saker som Amnestys rapport. Även Förenta nationerna följer utvecklingen i fråga om de mänskliga rättigheterna i olika länder.
Herr talman! Det finns naturligtvis även andra möjligheter att följa utvecklingen. I bedömningen av frågor som rör de mänskliga rättigheterna tar vi även med sådana saker som Amnestys rapport. Även Förenta nationerna följer utvecklingen i fråga om de mänskliga rättigheterna i olika länder. Det är här på sin plats att påpeka att det självfallet inte är så att vi enbart gör denna snäva bedömning av den etniska konflikten i Bulgarien, utan vi måste även följa utvecklingen i stort, på samma sätt som vi gör i fråga om andra länder.
Det är här på sin plats att påpeka att det självfallet inte är så att vi enbart gör denna snäva bedömning av den etniska konflikten i Bulgarien, utan vi måste även följa utvecklingen i stort, på samma sätt som vi gör i fråga om andra länder. Det är framför allt via våra beskickningar som vi gör uppföljningar på grundval av deras rapporteringar hem till Sverige.
Det är framför allt via våra beskickningar som vi gör uppföljningar på grundval av deras rapporteringar hem till Sverige.
Herr talman! När man läser dessa rapporter slås man framför allt av att kontakter inte tagits med de organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna på de platser som har besökts.
Herr talman! När man läser dessa rapporter slås man framför allt av att kontakter inte tagits med de organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna på de platser som har besökts.
Även om dessa organisationer många gånger har svårt att verka i de länder som det gäller, är det dessa som kan ge en riktig och heltäckande bild av situationen. Sådana kontakter togs emellertid inte vare sig i Bulgarien eller i Turkiet.
Även om dessa organisationer många gånger har svårt att verka i de länder som det gäller, är det dessa som kan ge en riktig och heltäckande bild av situationen. Sådana kontakter togs emellertid inte vare sig i Bulgarien eller i Turkiet.

Herr talman! Siw Persson har frågat mig om finansdepartementet väntar med att avgöra en bidragsansökan från Älvdalens kommun tills det klargjorts om kommunen brutit mot gällande lagar. Sakläget är följande: - Kommunen har fått tillstånd av vattendomstolen att utföra de åtgärder som anges i ansökan med undantag för en provisorisk överfart över Österdalälven.
Herr talman! Siw Persson har frågat mig om finansdepartementet väntar med att avgöra en bidragsansökan från Älvdalens kommun tills det klargjorts om kommunen brutit mot gällande lagar. Sakläget är följande: - Kommunen har fått tillstånd av vattendomstolen att utföra de åtgärder som anges i ansökan med undantag för en provisorisk överfart över Österdalälven.
Tillståndet får tas i anspråk utan hinder av att domen ej vunnit laga kraft. —- Domen har överklagats hos vattenöverdomstolen, som i särskilt beslut avslagit klagandens yrkande om att tillståndet inte skall få utnyttjas förrän domen vunnit laga kraft. —- Kommunen har satt i gång schaktningsarbeten enligt vattendomstolens tillstånd och dessutom anlagt en bro över Vegån.
Tillståndet får tas i anspråk utan hinder av att domen ej vunnit laga kraft. —- Domen har överklagats hos vattenöverdomstolen, som i särskilt beslut avslagit klagandens yrkande om att tillståndet inte skall få utnyttjas förrän domen vunnit laga kraft. —- Kommunen har satt i gång schaktningsarbeten enligt vattendomstolens tillstånd och dessutom anlagt en bro över Vegån. För anläggningen av denna bro saknar kommunen tillstånd. Bron omfattas emellertid inte av bidragsansökan. — Länsstyrelsen i Kopparbergs län har efter anmälan överlämnat ”brofrågan” till åklagarmyndigheten och kommer enligt uppgift att pröva hela företaget med utgångspunkt i naturvårdslagens bestämmelser om markavvattning.
För anläggningen av denna bro saknar kommunen tillstånd. Bron omfattas emellertid inte av bidragsansökan. — Länsstyrelsen i Kopparbergs län har efter anmälan överlämnat ”brofrågan” till åklagarmyndigheten och kommer enligt uppgift att pröva hela företaget med utgångspunkt i naturvårdslagens bestämmelser om markavvattning. Min slutsats är följande: Eftersom ”brofrågan” inte omfattas av ansökan påverkar denna fråga inte tidpunkten för regeringens beslut. När det gäller åtgärderna i övrigt så har vattendomstolen i sin dom uttalat att de närmast är att hänföra till vattenföretag som avses i 1 kap. 3§ första punkten vattenlagen. I sådana fall krävs ingen prövning enligt naturvårdslagen.
Min slutsats är följande: Eftersom ”brofrågan” inte omfattas av ansökan påverkar denna fråga inte tidpunkten för regeringens beslut. När det gäller åtgärderna i övrigt så har vattendomstolen i sin dom uttalat att de närmast är att hänföra till vattenföretag som avses i 1 kap. 3§ första punkten vattenlagen. I sådana fall krävs ingen prövning enligt naturvårdslagen. Länsstyrelsen har emellertid preliminärt gjort bedömningen att det är fråga om ett markavvattningsföretag. Sådana åtgärder får enligt 18 c § naturvårdslagen inte vidtas utan tillstånd av länsstyrelsen. Den prövningen kommer att ske inom den närmaste tiden. Regeringen avvaktar länsstyrelsens prövning innan slutlig ställning tas i bidragsfrågan.
Länsstyrelsen har emellertid preliminärt gjort bedömningen att det är fråga om ett markavvattningsföretag. Sådana åtgärder får enligt 18 c § naturvårdslagen inte vidtas utan tillstånd av länsstyrelsen. Den prövningen kommer att ske inom den närmaste tiden. Regeringen avvaktar länsstyrelsens prövning innan slutlig ställning tas i bidragsfrågan.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

Herr talman! Ingela Mårtensson har frågat finansministern om regeringens förslag till skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten innebär att ett byggande av en musikteater i Göteborg blir skattepliktigt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Regeringens förslag till skärpt investeringsskatt lämnades till riksdagen den 8 februari i år. Syftet med förslaget är att dämpa aktiviteten på byggmarknaden.
Herr talman! Ingela Mårtensson har frågat finansministern om regeringens förslag till skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten innebär att ett byggande av en musikteater i Göteborg blir skattepliktigt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Regeringens förslag till skärpt investeringsskatt lämnades till riksdagen den 8 februari i år. Syftet med förslaget är att dämpa aktiviteten på byggmarknaden. Åtgärden riktas mot s.k. oprioriterat byggande. Den gränsdragning som gjorts i lagen är att byggandet av en ny musikteater hänförs till denna kategori. Svaret till Ingela Mårtensson är därför ja.
Åtgärden riktas mot s.k. oprioriterat byggande. Den gränsdragning som gjorts i lagen är att byggandet av en ny musikteater hänförs till denna kategori. Svaret till Ingela Mårtensson är därför ja.
Herr talman! Jag måste säga att jag blev mycket bestört över det här beskedet från statsrådet Åsbrink. Det verkar som om den nya musikteatern, om det nu blir någon, från början till slut är förföljd av olyckliga beslut.
Herr talman! Jag måste säga att jag blev mycket bestört över det här beskedet från statsrådet Åsbrink. Det verkar som om den nya musikteatern, om det nu blir någon, från början till slut är förföljd av olyckliga beslut. Investeringsskatten, som är det senaste som drabbat musikteatern, är folkpartiet emot som sådan. Men jag vet ju att en majoritet i riksdagen tidigare har backat upp förslaget och kommer att stå bakom även det nya förslaget att också Göteborgsområdet skall inkluderas. Det är mycket negativt för den nya musikteatern.
Investeringsskatten, som är det senaste som drabbat musikteatern, är folkpartiet emot som sådan. Men jag vet ju att en majoritet i riksdagen tidigare har backat upp förslaget och kommer att stå bakom även det nya förslaget att också Göteborgsområdet skall inkluderas. Det är mycket negativt för den nya musikteatern.
Frågan är om man över huvud taget kan fortsätta och planera för teatern, när den nu blir ytterligare 150 milj.kr. dyrare. Man har redan tidigare haft svårt att finna finansiärer. Staten har lovat att ställa upp med ca 230 milj.kr. Däremot har det varit svårigheter att få landstingen att ställa upp.
Frågan är om man över huvud taget kan fortsätta och planera för teatern, när den nu blir ytterligare 150 milj.kr. dyrare. Man har redan tidigare haft svårt att finna finansiärer. Staten har lovat att ställa upp med ca 230 milj.kr. Däremot har det varit svårigheter att få landstingen att ställa upp.
Därefter har det diskuterats om det skulle kunna finnas avdragsmöjligheter för detta, om näringslivet gick in och skänkte pengar till investeringen. Det har varit svårigheter att få besked om huruvida det kommer någon proposition i det ärendet.
Därefter har det diskuterats om det skulle kunna finnas avdragsmöjligheter för detta, om näringslivet gick in och skänkte pengar till investeringen. Det har varit svårigheter att få besked om huruvida det kommer någon proposition i det ärendet.
Kanske jag kan få ett lika rakt besked på den punkten: Avser statsrådet att komma med något förslag — en s.k. lex Göteborg — om att man får dra av gåvor som man skänker till en sådan musikteater?
Kanske jag kan få ett lika rakt besked på den punkten: Avser statsrådet att komma med något förslag — en s.k. lex Göteborg — om att man får dra av gåvor som man skänker till en sådan musikteater?
Herr talman! Som också framgick av Ingela Mårtenssons inlägg är det inte investeringsskatten ensam som avgör om bygget kommer till stånd eller inte. Det finns åtminstone ett par andra frågor som inte är lösta. Den ena är bidragen från landstingen. Ett av de berörda landstingen gick emot att avsätta pengar. Med knapp majoritet röstades förslaget ned.
Herr talman! Som också framgick av Ingela Mårtenssons inlägg är det inte investeringsskatten ensam som avgör om bygget kommer till stånd eller inte. Det finns åtminstone ett par andra frågor som inte är lösta. Den ena är bidragen från landstingen. Ett av de berörda landstingen gick emot att avsätta pengar. Med knapp majoritet röstades förslaget ned.
Det innebar i sin tur att även de övriga landstingen drog sig ur projektet. Detta betyder att en väsentlig del av finansieringen i varje fall för närvarande inte är ordnad. Den andra oklarheten gäller just företagen. Det tycks vara så att företagen räknar med avdragsrätt för sina avsättningar. I den frågan kan jag bara säga att beredning för närvarande pågår.
Det innebar i sin tur att även de övriga landstingen drog sig ur projektet. Detta betyder att en väsentlig del av finansieringen i varje fall för närvarande inte är ordnad. Den andra oklarheten gäller just företagen. Det tycks vara så att företagen räknar med avdragsrätt för sina avsättningar. I den frågan kan jag bara säga att beredning för närvarande pågår.
Jag har därför inget besked att ge i dag när det gäller frågan om det kommer något förslag i det avseendet.
Jag har därför inget besked att ge i dag när det gäller frågan om det kommer något förslag i det avseendet.
Herr talman! Det var ju tråkigt att vi inte kan få besked på den punkten. Frågan är om det över huvud taget blir någon musikteater, mot bakgrund av det besked vi har fått i dag om att man inte heller tänker sig någon form av undantag från investeringsskatten. Eftersom den nu drabbar projektet är frågan, om företagen kan ställa upp med så mycket pengar som det gäller.
Herr talman! Det var ju tråkigt att vi inte kan få besked på den punkten. Frågan är om det över huvud taget blir någon musikteater, mot bakgrund av det besked vi har fått i dag om att man inte heller tänker sig någon form av undantag från investeringsskatten. Eftersom den nu drabbar projektet är frågan, om företagen kan ställa upp med så mycket pengar som det gäller.
Om de sedan inte heller får dra av de pengarna på skatten, är chanserna för att det kommer att bli en ny musikteater ännu mindre. Jag måste säga att jag är mycket ledsen över de besked som jag har fått här i dag. Jag skulle vara tacksam om statsrådet kunde ”pusha” för en teater i Göteborg — det är någonting som vi under lång tid försökt åstadkomma, och vi är stort behov av att få en ny teater.
Om de sedan inte heller får dra av de pengarna på skatten, är chanserna för att det kommer att bli en ny musikteater ännu mindre. Jag måste säga att jag är mycket ledsen över de besked som jag har fått här i dag. Jag skulle vara tacksam om statsrådet kunde ”pusha” för en teater i Göteborg — det är någonting som vi under lång tid försökt åstadkomma, och vi är stort behov av att få en ny teater.
Herr talman! Alldeles oavsett vilka beslut regering och riksdag fattar har en av de viktiga förutsättningarna för den här finansieringen fallit, i varje fall för närvarande, nämligen den förutsättningen att de berörda landstingen bidrar med drygt 100 milj.kr. Det problemet är inte löst. Det är alltså inte regering och riksdag ensamma som avgör om det här bygget kommer till stånd.
Herr talman! Alldeles oavsett vilka beslut regering och riksdag fattar har en av de viktiga förutsättningarna för den här finansieringen fallit, i varje fall för närvarande, nämligen den förutsättningen att de berörda landstingen bidrar med drygt 100 milj.kr. Det problemet är inte löst. Det är alltså inte regering och riksdag ensamma som avgör om det här bygget kommer till stånd.
Själva syftet med investeringsskatten är att dämpa överhettningen inom storstadsregioner, såsom Stockholmsoch Göteborgsområdena, där vi i dag kan se en kraftig överhettning, och att släppa fram bostadsbyggandet, som skall prioriteras framför annat byggande. Det är oundvikligt om man genomför en sådan åtgärd — det är själva syftet med den — att det får vissa konse kvenser för övrigt byggande.
Själva syftet med investeringsskatten är att dämpa överhettningen inom storstadsregioner, såsom Stockholmsoch Göteborgsområdena, där vi i dag kan se en kraftig överhettning, och att släppa fram bostadsbyggandet, som skall prioriteras framför annat byggande. Det är oundvikligt om man genomför en sådan åtgärd — det är själva syftet med den — att det får vissa konse kvenser för övrigt byggande.
Skatten är utformad så att den sannolikt leder till mycket kraftiga begränsningar i oprioriterat byggande. Jag vill bara hänvisa till att det gäller en tidsbegränsad skatt. När den upphör att gälla finns det på nytt möjligheter att starta ett sådant här byggande.
Skatten är utformad så att den sannolikt leder till mycket kraftiga begränsningar i oprioriterat byggande. Jag vill bara hänvisa till att det gäller en tidsbegränsad skatt. När den upphör att gälla finns det på nytt möjligheter att starta ett sådant här byggande.
Herr talman! Att det är en tidsbegränsad skatt har också jag förstått. Frågan är hur länge den kan tänkas vara i kraft och om det finns något hopp för göteborgarna att få en musikteater. Det är också avhängigt av om det kommer att framläggas något förslag om avdragsrätt för företagen i dessa sammanhang. Den frågan har faktiskt både regering och riksdag möjligheter att påverka.
Herr talman! Att det är en tidsbegränsad skatt har också jag förstått. Frågan är hur länge den kan tänkas vara i kraft och om det finns något hopp för göteborgarna att få en musikteater. Det är också avhängigt av om det kommer att framläggas något förslag om avdragsrätt för företagen i dessa sammanhang. Den frågan har faktiskt både regering och riksdag möjligheter att påverka.
Herr talman! Det är föreslaget att investeringsskatten skall tas ut till utgången av 1991. Givetvis finns det, om byggkonjunkturen skulle vika, i detta falli första hand i Göteborgsregionen, alltid möjlighet för riksdagen att upphäva beslutet i förtid. Jag vill inte på något sätt nu avisera något sådant, men den möjligheten finns.
Herr talman! Det är föreslaget att investeringsskatten skall tas ut till utgången av 1991. Givetvis finns det, om byggkonjunkturen skulle vika, i detta falli första hand i Göteborgsregionen, alltid möjlighet för riksdagen att upphäva beslutet i förtid. Jag vill inte på något sätt nu avisera något sådant, men den möjligheten finns. Jag bedömer — och jag tror att den uppfattningen delas av de flesta — att det så länge man har en sådan här investeringsskatt inte är realistiskt att räkna med att detta bygge kommer till stånd.
Jag bedömer — och jag tror att den uppfattningen delas av de flesta — att det så länge man har en sådan här investeringsskatt inte är realistiskt att räkna med att detta bygge kommer till stånd.
Men jag vill också på nytt understryka, att även om det problemet bortfaller, kvarstår faktiskt svårigheten att en del av finansieringen inte är löst, nämligen från de berörda landstingens sida.
Men jag vill också på nytt understryka, att även om det problemet bortfaller, kvarstår faktiskt svårigheten att en del av finansieringen inte är löst, nämligen från de berörda landstingens sida.
Herr talman! Ja, men investeringsskatten var kanske droppen som fick bägaren att rinna över. Jag hoppas verkligen att vi får en musikteater så snart som möjligt, men det ser dystert ut.
Herr talman! Ja, men investeringsskatten var kanske droppen som fick bägaren att rinna över. Jag hoppas verkligen att vi får en musikteater så snart som möjligt, men det ser dystert ut.

Herr talman! Anneli Hulthén har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser vidta i anledning av statens biografiska visning av censurerat filmmaterial. Bakgrunden till frågan är, enligt Anneli Hulthén, en artikel i tidningen Expressen av vilken det framgår att besökare, många av dem ungdomar, kommer till biografbyrån för att ”se de filmer och bortklippta sekvenser som har blivit censurerade”.
Herr talman! Anneli Hulthén har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser vidta i anledning av statens biografiska visning av censurerat filmmaterial. Bakgrunden till frågan är, enligt Anneli Hulthén, en artikel i tidningen Expressen av vilken det framgår att besökare, många av dem ungdomar, kommer till biografbyrån för att ”se de filmer och bortklippta sekvenser som har blivit censurerade”.
Frågeställaren anser att det är absurt att den statliga instans som skall ansvara för censur av otillåtna våldsskildringar samtidigt ”bedriver biografverksamhet för ungdomar med samma filmer som man samtidigt anser skadliga”. Frågeställaren anser också att det är oansvarigt att lärare i grundoch gymnasieskolan tar sina klasser på studiebesök hos statens biografbyrå. Först vill jag rätta till en missuppfattning ur den åberopade tidningsartikeln.
Frågeställaren anser att det är absurt att den statliga instans som skall ansvara för censur av otillåtna våldsskildringar samtidigt ”bedriver biografverksamhet för ungdomar med samma filmer som man samtidigt anser skadliga”. Frågeställaren anser också att det är oansvarigt att lärare i grundoch gymnasieskolan tar sina klasser på studiebesök hos statens biografbyrå. Först vill jag rätta till en missuppfattning ur den åberopade tidningsartikeln.
Om biografbyrån vid granskning av en film finner att filmen bör totalförbjudas, återsänds filmen till filmbolaget. De totalförbjudna filmerna finns alltså efter granskning inte kvar på biografbyrån och kan därför inte visas för några besökare. Om granskningen i stället leder till att vissa sekvenser i en film klipps bort är biografbyrån skyldig att spara de bortklippta delarna. Detta material är allmänna handlingar och alltså tillgängliga för allmänheten.
Om biografbyrån vid granskning av en film finner att filmen bör totalförbjudas, återsänds filmen till filmbolaget. De totalförbjudna filmerna finns alltså efter granskning inte kvar på biografbyrån och kan därför inte visas för några besökare. Om granskningen i stället leder till att vissa sekvenser i en film klipps bort är biografbyrån skyldig att spara de bortklippta delarna. Detta material är allmänna handlingar och alltså tillgängliga för allmänheten.
Efter vad jag erfarit finns det ett mycket stort intresse bland skolklasser för studiebesök på biografbyrån. Intresset är betydligt större än byråns möjligheter att ta emot besök. I syfte att förklara censurlagstiftningen brukar biografbyrån visa bortklippta delar ur olika filmer i samband med att någon av byråns tjänstemän föreläser. Om enstaka besökare begär att få se bortklippta delar sker sådana visningar i regel vid klippbord.
Efter vad jag erfarit finns det ett mycket stort intresse bland skolklasser för studiebesök på biografbyrån. Intresset är betydligt större än byråns möjligheter att ta emot besök. I syfte att förklara censurlagstiftningen brukar biografbyrån visa bortklippta delar ur olika filmer i samband med att någon av byråns tjänstemän föreläser. Om enstaka besökare begär att få se bortklippta delar sker sådana visningar i regel vid klippbord. Den åberopade tidningsartikeln kan ge intryck av att biografbyråns verksamhet med studiebesök bedrivs på ett sätt som inte bidrar till ökad insikt i den problematik som ligger till grund för censurlagstiftningen. Om så skulle vara fallet kan jag dela Anneli Hulthéns bedömning av byråns verksamhet.
Den åberopade tidningsartikeln kan ge intryck av att biografbyråns verksamhet med studiebesök bedrivs på ett sätt som inte bidrar till ökad insikt i den problematik som ligger till grund för censurlagstiftningen. Om så skulle vara fallet kan jag dela Anneli Hulthéns bedömning av byråns verksamhet.
Det förhållandet att bortklippta delar är allmänna handlingar och således tillgängliga för allmänheten har till syfte att ge underlag för en granskning av biografbyråns myndighetsutövning; de har självfallet inte till syfte att ge skolklasser tillgång till censurerat material. Det är alltså inte nödvändigt att dra slutsatsen att studiebesök på biografbyrån är särskilt angelägna.
Det förhållandet att bortklippta delar är allmänna handlingar och således tillgängliga för allmänheten har till syfte att ge underlag för en granskning av biografbyråns myndighetsutövning; de har självfallet inte till syfte att ge skolklasser tillgång till censurerat material. Det är alltså inte nödvändigt att dra slutsatsen att studiebesök på biografbyrån är särskilt angelägna.
Det är emellertid från censursynpunkt viktigt att dokumentationen över fattade beslut bevaras och därigenom ger underlag för vidare beslut i censurfrågor. Det är även nödvändigt för att tillvarata den enskildes rättssäkerhet. I regeringens proposition om våldsskildringar i rörliga bilder betonas vikten av ökad utbildning och information. Samordningsansvaret för denna verksamhet läggs i propositionen på det föreslagna rådet mot skadliga våldsskildringar.
Det är emellertid från censursynpunkt viktigt att dokumentationen över fattade beslut bevaras och därigenom ger underlag för vidare beslut i censurfrågor. Det är även nödvändigt för att tillvarata den enskildes rättssäkerhet. I regeringens proposition om våldsskildringar i rörliga bilder betonas vikten av ökad utbildning och information. Samordningsansvaret för denna verksamhet läggs i propositionen på det föreslagna rådet mot skadliga våldsskildringar.
Jag utgår från att biografbyrån visar varsamhet när det gäller vilket material som i informationssyfte visas upp vid studiebesök av skolelever. Avslutningsvis vill jag betona att all undervisningsverksamhet i skolan skall präglas av omsorg om elevernas mentala och kroppsliga hälsa. Inför ett studiebesök måste alltså lärare bedöma om besöket är lämpligt för eleverna. När det sedan gäller besök just på biografbyrån bör givetvis illustrationsmaterialet väljas med omsorg i samråd mellan läraren och byrån.
Jag utgår från att biografbyrån visar varsamhet när det gäller vilket material som i informationssyfte visas upp vid studiebesök av skolelever. Avslutningsvis vill jag betona att all undervisningsverksamhet i skolan skall präglas av omsorg om elevernas mentala och kroppsliga hälsa. Inför ett studiebesök måste alltså lärare bedöma om besöket är lämpligt för eleverna. När det sedan gäller besök just på biografbyrån bör givetvis illustrationsmaterialet väljas med omsorg i samråd mellan läraren och byrån.
Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Det positiva i svaret är att filmerna i varje fall inte i sin helhet visas gratis för ungdomar som gör besök på statens biografbyrå. Ändå tycker jag fortfarande att det är litet konstigt att denna verksamhet bedrivs, även om det i och för sig sker i offentlighetsprincipens namn.
Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Det positiva i svaret är att filmerna i varje fall inte i sin helhet visas gratis för ungdomar som gör besök på statens biografbyrå. Ändå tycker jag fortfarande att det är litet konstigt att denna verksamhet bedrivs, även om det i och för sig sker i offentlighetsprincipens namn. Det motsägelsefulla är att ungdomar kan gå till biografbyrån och se de delar av filmerna som de annars inte får se och som klassificerats som skadliga för dem. Låt mig citera Gunnel Arrbäck, som är chef för biografbyrån och som i den nämnda tidningsartikeln säger så här: ”Ja, förra påsklovet hade vi många ungdomar här, det var en rusch. Då och då kommer det ungdomar hit som vill titta. Vi frågar aldrig efter syftet.
Det motsägelsefulla är att ungdomar kan gå till biografbyrån och se de delar av filmerna som de annars inte får se och som klassificerats som skadliga för dem. Låt mig citera Gunnel Arrbäck, som är chef för biografbyrån och som i den nämnda tidningsartikeln säger så här: ”Ja, förra påsklovet hade vi många ungdomar här, det var en rusch. Då och då kommer det ungdomar hit som vill titta. Vi frågar aldrig efter syftet. För vi vill ju ha öppenhet, insyn och utomstående kontroll av vår verksamhet”. Fråga blir då: Finns det inte möjlighet att låta någon annan än ungdomarna själva bedriva den sistnämnda verksamheten, dvs. att upprätthålla öppenhet i och kontroll av biografbyråns verksamhet?
För vi vill ju ha öppenhet, insyn och utomstående kontroll av vår verksamhet”. Fråga blir då: Finns det inte möjlighet att låta någon annan än ungdomarna själva bedriva den sistnämnda verksamheten, dvs. att upprätthålla öppenhet i och kontroll av biografbyråns verksamhet?
Herr talman! Självfallet måste den kontroll som i ett demokratiskt samhälle skall utövas över en censurfunktion som biografbyråns utövas inom ramen för offentlighetsprincipen, men det vore naturligtvis alldeles befängt om man förutsatte att den kontrollen skulle utövas av skolklasser på studiebesök.
Herr talman! Självfallet måste den kontroll som i ett demokratiskt samhälle skall utövas över en censurfunktion som biografbyråns utövas inom ramen för offentlighetsprincipen, men det vore naturligtvis alldeles befängt om man förutsatte att den kontrollen skulle utövas av skolklasser på studiebesök. Jag har anledning att utgå från att biografbyrån så långt möjligt avstår från att ta emot skolklasser på studiebesök.
Jag har anledning att utgå från att biografbyrån så långt möjligt avstår från att ta emot skolklasser på studiebesök.
Herr talman! Anser utbildningsministern också att biografbyrån borde åtminstone fråga efter syftet när enskilda ungdomar kommer, som nu under sportlovet, och vill se bortklippta bitar av filmer?
Herr talman! Anser utbildningsministern också att biografbyrån borde åtminstone fråga efter syftet när enskilda ungdomar kommer, som nu under sportlovet, och vill se bortklippta bitar av filmer?
Herr talman! Jag är tveksam till huruvida man när en person efterfrågar en offentlig handling har rätt att kräva att han skall redovisa ett syfte. Det som var uppseendeväckande i det redovisade fallet och som jag har kommenterat i frågesvaret var naturligtvis att det tydligen bedrevs en ganska omfattande studiebesöksverksamhet.
Herr talman! Jag är tveksam till huruvida man när en person efterfrågar en offentlig handling har rätt att kräva att han skall redovisa ett syfte. Det som var uppseendeväckande i det redovisade fallet och som jag har kommenterat i frågesvaret var naturligtvis att det tydligen bedrevs en ganska omfattande studiebesöksverksamhet. Jag har svårt att mot bakgrund av den diskussion som har förts i vårt land om behovet av att hindra tillgång till våldsskildringar se att det från skolornas sida kan anses vara särskilt angeläget att vid studiebesök få titta på bortklippta bitar ur filmerna.
Jag har svårt att mot bakgrund av den diskussion som har förts i vårt land om behovet av att hindra tillgång till våldsskildringar se att det från skolornas sida kan anses vara särskilt angeläget att vid studiebesök få titta på bortklippta bitar ur filmerna. Det intressanta för skolorna i deras samhällsundervisande insats borde rimligen vara att förklara vilken uppgift filmcensuren har och att redovisa de kontrollfunktioner som kan finnas inom ramen för censurverksamheten, men knappast att organisera studiebesök.
Det intressanta för skolorna i deras samhällsundervisande insats borde rimligen vara att förklara vilken uppgift filmcensuren har och att redovisa de kontrollfunktioner som kan finnas inom ramen för censurverksamheten, men knappast att organisera studiebesök.
Herr talman! Jag vill bara ge utbildningsministern ett exempel på kommentarerna och reaktionerna från de två skolklasser som var närvarande vid det tillfälle som beskrevs i Expressenartikeln. Jag vill hävda att varken lärarna eller någon annan hade diskuterat detta speciellt mycket med ungdomarna vare sig före eller efter visningen av filmerna. En elevkommentar om filmerna inkl. de bortklippta delar var — låt mig be om ursäkt för uttryckssättet — följande: ”Det här är verkligen häftigt!
Herr talman! Jag vill bara ge utbildningsministern ett exempel på kommentarerna och reaktionerna från de två skolklasser som var närvarande vid det tillfälle som beskrevs i Expressenartikeln. Jag vill hävda att varken lärarna eller någon annan hade diskuterat detta speciellt mycket med ungdomarna vare sig före eller efter visningen av filmerna. En elevkommentar om filmerna inkl. de bortklippta delar var — låt mig be om ursäkt för uttryckssättet — följande: ”Det här är verkligen häftigt! Det här är jävligt bra!” På något sätt är det något som fattas där.
Det här är jävligt bra!” På något sätt är det något som fattas där.
Herr talman! Den kommentaren tycks i varje fall inte vara gjord av någon vars syfte var att kontrollera en censurfunktion i ett demokratiskt samhälle.
Herr talman! Den kommentaren tycks i varje fall inte vara gjord av någon vars syfte var att kontrollera en censurfunktion i ett demokratiskt samhälle.